Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 1 handlar inte om ramen. Det handlar om hur drygt 25 miljarder kronor bör fördelas inom utgiftsområdet kommunikationer. 25 miljarder kronor är oerhört mycket pengar. Men det är inte hela bilden. Med tanke på att verksamheterna inom vårt område i många fall är avgifts och intäktsfinansierade, utgör den totala omslutningen mycket mer än vad själva utgiftsramen avspeglar. Bara SJ:s omsättning blir på ungefär samma nivå. Även för sysselsättning är vårt utgiftsområde omfattande. Det handlar om drygt Förutom penningramen behandlar vi i det här betänkandet en rad andra viktiga frågor som sjöfartspolitiken, sjöfartsavgifterna, som har nämnts, samt frågor om mål och verksamhetsinriktning inom en rad myndigheter, affärsverk och statliga bolag. Det är därför med glädje jag kan konstatera att vårt betänkande i många frågor utformats i politisk samsyn. I fråga om flertalet anslag, samt i fråga om ett stort antal budget och ekonomifrågor, är vi faktiskt helt eniga. Trots detta har man lyckats foga 35 reservationer och 11 särskilda yttranden till det här betänkandet. Jag skall därför inte nu gå igenom betänkandets samtliga avsnitt, ej heller alla reservationer. Jag vill i stället försöka att rikta ljuset på några av de viktigaste frågorna och på de spörsmål där vi har kommit till olika politiska uppfattningar. Slutligen vill jag säga några ord om våra erfarenheter av den nya budgetprocessen. Herr talman! Låt mig dock inledningsvis säga något om vad vi har haft för utgångspunkter för medelsfördelningen. Det är tre saker som jag anser vara särskilt betydelsefulla för våra ställningstaganden. För det första finns det i utskottet en stark grundsyn om att goda miljöanpassade kommunikationer är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och bibehållen välfärd i landets olika delar. Utvecklingen i Europa, ställer också krav på goda kommunikationssystem som är tillgängliga för alla. Förslagen tar därför fasta på att söka främja en fortsatt utveckling av ett effektivt kommunikationssystem. För det andra finns det en tydlig uppfattning om vikten av att värna ett rikstäckande kommunikationssystem för alla. Det gäller såväl transporter som telekommunikationer och post. Våra ställningstaganden till såväl anslag som verksamhetsförutsättningar genomsyras därför av att ge förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. För det tredje vill jag framhålla att riksdagen står inför viktiga strategiska och långsiktiga beslut på trafikområdet. Jag tänker då på riksdagens behandling i vår av regeringens förslag som kom häromveckan om en ny infrastrukturinriktning för de framtida transporterna. Jag tänker också på den förestående omprövningen av trafikpolitiken som skall resultera i ett nytt trafikpolitiskt beslut våren 1998. Bakgrunden till det intensiva översynsarbete som just nu pågår är ett beslut här i kammaren. Riksdagen har nämligen efterlyst att utgångspunkten för investeringsplaneringen skall vara en helhetssyn på trafiksystemen och begärt att en parlamentarisk kommission skall se över trafikpolitiken, och så sker nu. Utskottet anser att det beslutsunderlag som riksdagen har beställt är av avgörande betydelse för en fortsatt utveckling av trafiken så att vi får ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som bidrar till tillväxt och sysselsättning i hela landet. Vi har därför i flera frågor valt att avvakta det pågående trafikpolitiska översynsarbetet. Herr talman! Jag går därefter över till några av de viktigaste frågorna där vi kommit till delvis skilda uppfattningar. Låt mig börja med det område som 90 % av pengarna - 22,4 miljarder kronor - går till, nämligen trafikens infrastruktur. Utskottet föreslår att riksdagen för nästa budgetår anvisar 6 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar, 4,3 miljarder kronor till byggande av vägar och 1,2 miljarder kronor till byggande av länstrafikanläggningar. Detta innebär bl.a. en minskning av investeringarna jämfört med vad som tidigare planerats och att medel i möjligaste mån omfördelas från investeringar till drift och underhåll. Vidare föreslås en kraftig ökning av bidraget till drift och underhåll av enskilda vägar. Detta var ju föremål för diskussion för en liten stund sedan. Vi föreslår också att riksdagen för nästa budgetår anvisar 5,7 miljarder kronor till nyinvesteringar i stomjärnvägar och 3 miljarder kronor till drift och vidmakthållande av statliga järnvägar. De långsiktiga investeringsplaner som tidigare har fastställts kommer att fullföljas, och insatserna för drift och vidmakthållande av de statliga järnvägarna skall hållas på en oförändrad nivå. Vi har inte varit helt eniga i satsningen på trafikens infrastruktur. Jag för min del anser att det är angeläget att trafikens infrastruktur underhålls så att vi slipper kapitalförstöring. Utvecklingen mot ett miljöanpassat transportsystem måste också fortsätta. Jag förstår därför inte de nedskärningar som Moderaterna och Folkpartiet förordar vad gäller underhåll och investeringar. Nedskärningar utöver regeringens förslag betyder att pågående projekt inte kan fullföljas inom rimlig tid, vilket leder till misshushållning med samhällets resurser. Vinsterna av samhällsbyggande uppkommer ju i huvudsak först då de olika väg och järnvägssträckorna är färdigbyggda. Ytterligare neddragningar av underhållet leder till att befintliga anläggningar förfaller. Visst kan man som Vänsterpartiet och Miljöpartiet så här i juletider önska sig ytterligare investeringar. Att skriva önskelistor som inte kan förenas med ett ekonomiskt ansvar lönar sig dock föga. Den andra stora frågan i detta betänkande handlar om sjöfarten för nästa budgetår och även på längre sikt. Det handlar också om ett nytt system för sjöfartsavgifter. Men jag tänker inte uppehålla mig vid sjöfarten. Jag får be Tom Heyman, Karin Starrin och andra som har varit med i diskussionen att avvakta Håkan Strömberg som senare kommer att framföra våra synpunkter på detta med sjöfarten. När det gäller flygtrafiken föreslår utskottet att riksdagen för nästa budgetår anvisar 15,2 miljoner kronor i driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen och att Luftfartsverket skall medges att för åren 1997 och 1998 utbetala 10 miljoner kronor per år i resultatutjämningsbidrag till de kommunala flygplatserna i Borlänge, Kramfors, Kristianstad, Trollhättan och Växjö. Beträffande flygtrafiken och ett moratorium av byggandet är det litet synd om moratoriet skall komma efter det att banan är asfalterad och tillfartsvägarna är byggda. En hel massa asfalt mitt ute i skogen är kanske inte så lyckat. De projekt som har exemplifierats med Sundsvall och Karlstad är så pass långt gångna att ett moratorium vore helt fel. Sedan vill jag till Karl-Erik Persson säga att det är troligt att han har fått information från EU-nämnden i fredags angående Schengenavtalet. Men Karl-Erik Persson har tydligen inte fått en fullvärdig information. Visserligen sade justitieministern att avtalet skrivs under den 19 december - så långt var det rätt - men hon sade också att en proposition kommer att föreläggas riksdagen under våren, och då görs det slutliga ställningstagandet till ett medlemskap. I budgetpropositionen sägs det inte att det på en höft skall anslås några hundra miljoner, utan vi säger att man skall påbörja förberedelsearbetet. Man måste inom Luftfartsverket se över vad man måste göra, framför allt vid de tre stora flygplatserna, för att klara ett Schengensamarbete. Till detaljerna och finansieringarna kring detta får vi återkomma när det är bestämt hur det skall bli med Schengensamarbetet. För Post och telekommunikationer föreslår vi bl.a. att riksdagen anvisar 161 miljoner kronor till Post och telestyrelsen, som är central förvaltningsmyndighet för frågor om post-, tele och radiokommunikation. Vidare förslås att 157 miljoner kronor anvisas för att trygga funktionshindrade personers behov av effektiva telekommunikationer och postservice. Till Posten bör 200 miljoner kronor utbetalas som ersättning för den rikstäckande betalnings och kassaservice som Posten förbundit sig att tillhandahålla enligt det avtal som har upprättats med staten. Moderaterna vill spara pengar främst i syfte att kunna sänka skatter. De vill stryka ersättningsanslaget på 200 miljoner kronor tills vidare ur statsbudgeten. Jag vill därför påminna om att riksdagen nyligen har begärt att regeringen snarast skall överväga hur målet en rikstäckande postservice till rimliga priser skall kunna uppfyllas. Jag anser att det skulle vara mycket olämpligt att inte avvakta det som vi själva har begärt innan vi går till handling och drar in pengarna. Detta skulle faktiskt kunna omöjliggöra för Posten att klara av den rikstäckande betalnings och kassaservicen. När det gäller Torsten Gavelin och russinplockningen vill jag säga att det var en dålig kaka. Russinen måste ha legat koncentrerade. Om man ser på hur det är med russinplockningen inom Posten har Citymail tagit hand om 25 % av företagsposten i det här området som är det mest befolkningskoncentrerade område som finns och där de flesta företagen finns. Snacka om russinplockning, Torsten Gavelin! Till köp av interregional persontrafik på järnväg bör enligt utskottets mening riksdagen anvisa 413 miljoner kronor. Anslagsnivån följer helt tidigare riksdagsbeslut om kostnadsnivå och innebär att samma trafik som köps i år även kan upphandlas nästa trafikår. Jag kan därför konstatera att Moderaternas förslag till en nedskärning om 100 miljoner kronor står i strid med tidigare riksdagsbeslut och innebär att Jag vill också säga något om SJ. Utskottet har informerats om SJ:s ekonomiska problem. Ett enigt utskott framhåller att det är viktigt att en högkvalitativ och miljövänlig järnvägstrafik kan erbjudas på de marknader där järnvägen har utvecklingsmöjligheter. Vi klargör också att en förutsättning för att samhällsnyttan av de stora investeringar som nu görs på järnvägens infrastruktur skall kunna tas till vara är att tågtrafiken skall ske under hållbara ekonomiska former, som tryggar en framtida utveckling. Med hänvisning till det pågående trafikpolitiska översynsarbetet och den granskning som nu görs av SJ:s utvecklingsmöjligheter ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till ekonomiska mål för SJ koncernen. Det innebär bl.a. att den fastlagda strategin om koncentration till kärnverksamheten och till bolag som kompletterar denna verksamhet bör bibehållas. Karin Starrin talar om att vi redan nu skall gå in med mer pengar till SJ. Jag måste då fråga: På vilka grunder? Låt översynsarbetet fortgå, så att vi har ett material att utgå från! Det kan annars bli lika tokigt som det vi är inne i just nu. Jag vädjar till Karin Starrin: Låt oss först se vad vi behöver göra, om vi behöver göra något, och sedan får vi ta den diskussionen. Jag måste sedan göra Torsten Gavelin besviken en gång till. Jag tänker nämligen stå upp för och försvara monopolet Svensk Bilprovning. Jag gör det som glesbygdsbo, för det finns ingenting i de utredningar som har gjorts när det gäller Svensk Bilprovning som talar för att det skulle bli vare sig billigare eller bättre för exempelvis glesbygdsborna om denna verksamhet låg i privata händer. Fordonsägarnas behov av en kompetent och välfungerande besiktningsorganisation kommer att tillgodoses genom att vi bibehåller monopolet. Herr talman! Det här var en något rapsodisk översikt av några av utskottets ställningstaganden. Sammanfattningsvis kan man konstatera att utskottet ställer sig bakom regeringens samtliga förslag till medelsanvisningar. Slutligen vill jag säga några ord om den nya budgetprocessen. Våra erfarenheter från höstens arbete är blandade. Positivt är att det skapas en bättre överblick över de samlade statliga utgifterna inom utskottsområdet. Genom att finansieringsfrågorna hela tiden finns med i behandlingen skapas också en större medvetenhet om de ekonomiska konsekvenserna av olika ställningstaganden. Samtidigt vill jag erkänna att bytet av system för budgethanteringen har vållat ett visst bryderi. Dagens debatt har också visat att det blev litet svårt, på så sätt att vi har debatterat olika saker inom samma utgiftsområde. Det kanske ändå är litet för tidigt att sätta betyg på den här budgetprocessen. Enligt min mening ökar dock hela tiden kraven på en förbättrad uppföljning och utvärdering av politikens resultat. Ett bättre beslutsunderlag som förmår att visa konsekvenserna mer tydligt är också angeläget.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

Herr talman! Monica Öhman kritiserar det moderata förslaget om reducerade ramar och tror inte att det håller. Det är klart att ingen kan veta om det håller, eftersom det inte kommer att prövas. Men vi är tämligen förtröstansfulla i detta. Verksamheter som i andra sammanhang utsätts för konkurrens får ofta mycket kraftiga sänkningar i kostnadsnivån, och det finns ingen anledning till att det inte skulle hända även här. Men okej: Om det inte händer, vad innebär det då? Ja, det innebär naturligtvis att man faktiskt får laga efter det läge man har och rätta sig efter den matsäck man har råd med. Då kanske det också kan bli något förändrade utbyggnadstakter. Man kanske inte behöver bygga en ny vägsträcka från Alingsås till Herrljunga, när det redan finns en 13-metersväg. Kanske man inte behöver bygga om ett mot i Tolered som byggdes nytt för fyra eller fem år sedan. Man kanske får skjuta litet grand på en del angelägna projekt för att få in dem i de befintliga ramarna. Så visst går det att spara, om man vill. De andra två poster som Monica Öhman tog upp var Postens 200 miljoner och SJ:s 100 miljoner, som de erhåller för att upprätthålla ett slags regional service. Vi har begärt uppgifter om vad det är för pengar, var dessa kostnader uppstår. Men vi får inga besked, vi får inga svar, eftersom verken varken kan eller vill redovisa de här pengarna själva. Då tycker jag heller inte att vi skall ställa upp och lämna ut sådana pengar.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att Moderaterna gör det alldeles för enkelt för sig. Det är precis som att om vi bara konkurrensutsätter än det ena och än det andra så kommer det att bli billigare. Jag är inte så alldeles övertygad om att det är så. Nu börjar vi ju få facit av att man konkurrensutsätter, avreglerar osv. På olika områden i samhället dyker problemen upp. Det är inte heller så att vi i regeringsställning inte har känt ansvar för ekonomin. Vi har ju redan bromsat utbyggnadstakten för att spara pengar. Ytterligare bromsningar kan få mycket stora konsekvenser. Vi kanske aldrig kan genomföra projekten. Det är det vi vänder oss emot. Tom Heyman har varit med på utskottssammanträden när vi har diskuterat Posten. Han vet mycket väl att regeringen söker en fristående konsult som skall genomlysa Postens ekonomi. Vi får väl se vad som händer efter det. Vi får ta saker och ting i sin rätta ordning. Utskottet skall i morgon ha en genomgång av SJ:s ekonomi, men de siffror som hittills har framkommit tyder inte på att SJ har något undanstoppat som man kan ta fram. Jag är oerhört mån om att SJ skall kunna bedriva den här järnvägstrafiken, som har betydelse för bl.a. glesbygden. Därför finns ingen möjlighet att krympa det här anslaget.
Herr talman! Vi gör det inte enkelt för oss. Vi säger faktiskt att om pengarna inte räcker får man väl ta det litet lugnare. Då behöver man kanske inte bygga någon bro över Fårösund, t.ex., också det något som Vägverket har suttit och projekterat. Visst finns projekt som faktiskt kan utgå ur planerna, det är vi rätt övertygade om. Posten och SJ: Ja, visst är det så att de här pengarna är oredovisade. Ingen vet om Posten och SJ behöver dem, ingen vet varför de behöver dem, och ingen vet till vad de egentligen behöver dem. Det framgår nämligen inte av någon redovisning. Bägge dessa verk förekommer nu, något pinsamt, frekvent i Konkurrensverkets redovisningar, eftersom de använder sin monopolställning på ett sätt som inte stämmer överens med konkurrenslagen för att förhindra att konkurrens uppstår. Samma stund som BK Tåg inträdde på arenan såg vi dramatiska följder när det gäller kostnaderna på järnvägstrafik. Samma stund som City Mail blev aktuellt blev det helt andra kalkyler för Posten. Men vilka resultaten egentligen är får vi inte veta, och vad de egentligen behöver de här pengarna till har de aldrig redovisat för oss. Då skall de heller inte ha dem.
Herr talman! Det är ju inte så att vi satsar på infrastruktur därför att vi tycker att det är roligt, utan det gör vi därför att det är nödvändigt. Man kan då inte bara säga att man inte har några pengar och låta bli att bygga. Då kanske vi äventyrar trafiksäkerhet, miljövärden osv. Det är alltså ingen tillfällighet att projekten har kommit upp till ytan såsom varande projekt som behöver genomföras. När det gäller avregleringen vill jag säga till Tom Heyman att vi kanske skall ta det som en del av vårt uppföljningsarbete i den här kammaren att fundera över vad det blev av avregleringarna och konkurrensutsättningen. I det betänkande som nu diskuteras behandlas en motion som pekar på vilka oerhörda summor det kostar att flyga till Visby. Varför blev det så? Jo, vi har en fri marknad. När jag i dag åkte in från Arlanda till Riksdagshuset beklagade sig taxichauffören under hela färden över avregleringen av taxi och ville ha en reglering återinförd. Han ville dessutom ha ett pristak. Vi skall kanske lyssna litet grand på dem som jobbar ute i verksamheterna och inte ha en övertro på att konkurrensutsättning löser allt.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till utskottets ordförande Monica Öhman. Det gäller för det första Miljöpartiets motion om under kriget förlista fartyg. Jag undrar vad som menas med utskottets formulering att utskottet förutser att Sjöfartsverket aktualiserar frågan. Varför kunde inte utskottet ge Sjöfartsverket i uppdrag att studera den här frågan på det sätt som anges i den motion som Miljöpartiet väckt? Berodde det på att det var Miljöpartiet som hade väckt motionen? Hotet är väldigt stort, och vi vet inte om problemet är stort eller litet. Vi måste veta det för att kunna göra någonting åt saken. Monica Öhman säger vidare att Miljöpartiet och Vänsterpartiet - jag talar självfallet bara för Miljöpartiet i det här avseendet - "i juletid" önskar ytterligare saker. Sådana här försök att förlöjliga Miljöpartiet genom att påstå att vi vill ha ungefär allt som glittrar har också framförts av Monica Öhmans partikollega kommunikationsminister Uusmann. Hon har i tidigare debatter sagt att vi önskar oss "lullull". Vad "lullul" är har jag ännu inte hittat i någon ordlista. Jag kan kanske senare i dag få en förklaring till det. Det är de facto så att vi nu skall besluta om ett betänkande där regeringen ligger 1,1 miljarder över Miljöpartiets ram. Vi önskar alltså inte alls "lullull" i juletid. Det tänker jag absolut inte hålla med om. Utskottsordföranden Monica Öhman säger i samband med den nya budgetprocessen också att det är intressant och väldigt viktigt med ett bättre beslutsunderlag. Jag skulle då vilja veta vad några hundra miljoner i Schengenanpassning innebär. Är det 200 miljoner eller 950 miljoner? Skulle vi möjligtvis också kunna få en liten fingervisning om hur detta skall finansieras?
Herr talman! För det första vill jag till Elisa Abascal Reyes säga att jag icke har sagt "lullull". Det får stå för Miljöpartiets representant. När det sedan gäller förlista fartyg skall jag egentligen inte uttala mig, för det tillhör sjöfartens område. Men om vi ger någon myndighet ett uppdrag utöver vad som ingår i dess ordinarie uppdrag, bör vi också känna till hur det skall finansieras. Vi är inte heller alldeles säkra på vem som rår om båtarna och vem som egentligen kan vara betalningsskyldig. Vi tycker att Sjöfartsverket tillsammans med andra i sitt internationella samarbete skall titta på detta. Det handlar alltså inte om någon nonchalans på grund av att motionen kommer från Miljöpartiet utan är snarare tvärtom. Frågan är hur man utför uppgiften och finansierar detta, och vi tycker att Sjöfartsverket kan ta sig an den första delen i internationellt samarbete. Vad gäller Schengen förklarade jag mig så tydligt som jag kan. Jag kan inte uttrycka mig tydligare än att det kommer en proposition till kammaren om att vi som ledamöter av Sveriges riksdag skall ta ställning till om vi skall vara med i det här arbetet. Om vi skall det, skall det läggas fram ett förslag med beräkning av kostnaderna för ombyggnad av de berörda flygplatserna, så att man kan ta emot medborgare både från Schengenländerna och från andra länder. Då kommer också ett förslag om vilka områden som skall betala detta.

Herr talman! Jag vill bara påpeka att det var kommunikationsministern som hade använt ordet "lullull", inte Monica Öhman. Men Monica Öhman sade att Miljöpartiet och Vänsterpartiet i juletid önskar få mer. Jag konstaterar återigen att vi har en ram som ligger under regeringens förslag. Monica Öhman har mycket riktigt hänvisat till en proposition när det gäller det ekonomiska underlaget, men vi vet hur det går med sådana. I dag diskuterar vi t.ex. beslut om utökade låneramar för Dennispaketet, men var är den ekonomiska redovisning som riksdagen begärde av regeringen angående Dennispaketet? Den har jag inte sett. Vad menas med "bättre beslutsunderlag" när vi inte vet om det är fråga om 100, 150, 200 eller 950 miljoner och vi fortfarande inte har en aning om hur dessa skall finansieras? Vi skall ändå fatta beslutet nu, inte när propositionen kommer. När det sedan gäller det ordinarie uppdraget verkar det som om Monica Öhman har läst motionen dåligt. Den motion som vi har skrivit syftar inte till att Sjöfartsverket ges i uppdrag att sanera hela Östersjön utan till att det skall göra en kartläggning av problemet, ta ett initiativ till ett internationellt samarbete och utreda finansieringsfrågan i detta sammanhang. Det finns ingen merkostnad i detta. Det gäller också i högsta grad Sjöfartsverkets uppgifter så långt man kan ge det ett uppdrag. Eller är det så att Sjöfartsverkets ordinarie uppgifter bara är sådana uppgifter som regeringen kan ge och att uppgifter som regeringen inte har kommit på inte tillhör Sjöfartsverkets uppgifter?
Herr talman! Visst är det juletider, Elisa Abascal Reyes. Om bara en vecka är det jul. Jag menar att ni önskar er mer på järnvägens område samtidigt som ni skär oerhört på vägområdet. Vår sammanvägda bedömning är, precis som jag sade för en stund sedan till Tom Heyman, att vi nu inte kan skjuta undan fler projekt. Skall vi satsa mer på järnvägar, som Vänstern och Miljöpartiet vill, och behålla nivån på vägarna, går vi utöver vad regeringen har föreslagit. Vad sedan gäller Dennispaketet vill jag säga: Om jag har läst motionen dåligt, har kanske Elisa Abascal Reyes läst budgetpropositionen litet dåligt. Där står det faktiskt att frågan om vägtullar och den aktuella redogörelsen skall komma till riksdagen under våren.
Herr talman! Jag lovar att jag inte skall kommentera sjöfartsavgifterna i det här inlägget. Jag välkomnar Monica Öhmans inledning om hur viktigt det är att få ett miljöanpassat trafiksystem. Det ställer vi oss från Centerpartiet helt bakom. Jag skulle gärna vilja få några funderingar kring Centerpartiets nollvision om fossila bränslen. Jag tycker att det skulle ha varit en styrka om trafikutskottet drev på i frågan hur viktigt det är att utveckla alternativa bränslen, så att vi kommer bort från fossila bränslen. Jag välkomnar också det som vi fick höra om att socialdemokraterna är angelägna om att de mindre flygplatserna, som människorna ute i skogslänen är oerhört beroende av, kan fortsätta sin verksamhet. Men jag vill då fråga Monica Öhman: Tror inte Monica Öhman att det blir problem nu när anslagen till de små flygplatserna halveras från 30 miljoner till 15 miljoner? Vi från Centerpartiet vill visa ansvar för budgetramarna och hitta ett annat sätt att finansiera den här neddragningen, för att kunna möjliggöra en fortsatt effektiv trafik i skogslänen. Vad gäller frågan om SJ:s problem med olönsam trafik måste vi helt klart ställa krav på SJ att verkligen få veta hur företagets verksamhet bedrivs. Jag har ofta tagit upp dess omöjliga prispolitik och dess omöjliga marknadsföring. Vi skall dock invänta den utredning som är på gång. Men min fråga är, Monica Öhman: Kan vi redan nu uttala en positiv inställning till att upphandla mer olönsam trafik, om det skulle visa sig att vi är beroende av olönsam trafik regionalt? Vi måste vara villiga att göra det.
Fru talman! Till Karin Starrin vill jag säga angående flygplatserna att det låter som att vi nu helt plötsligt har halverat anslaget. Sanningen är att det endast var under ett budgetår som man hade den högre summan. Nu ligger vi på den summa som man hade innan. Jag är lika angelägen som Karin Starrin om att dessa flygplatser skall kunna fungera, men jag tycker att det är en fråga som måste in i sitt sammanhang. Jag hoppas att vi har en långsiktig lösning för dessa flygplatser när vi tar helhetsgreppet om kommunikationerna i samband med det nya trafikpolitiska beslutet. Nästa fråga gällde SJ. Som gammal fackligt aktiv vet jag att man i förhandlingslägen inte brukar öppna garden alldeles för mycket. Frågan skulle hamna i fel läge om vi nu gick ut och sade att vi är beredda att satsa si eller så mycket eller göra det ena och det andra. Vi måste vara lugna och vänta och se vad de på SJ själva föreslår. Sedan får vi ta en politisk diskussion om det är någonting som vi kan ställa upp på. Men vi skall inte starta med att bjuda en slant. Det tror jag blir fel. Det beklagliga när det gäller miljön och fossila bränslen är att vi till stor del är berörda på grund av att våra fordon skall drivas framåt och att vi tycker att det är intressant. Men det är inte vi som håller i skattemedlen, utan det gör ett annat utskott här i huset. Men Kommunikationskommittén arbetar faktiskt med beskattningens område för att man skall kunna styra mot miljövänligare transporter.
Fru talman! Det är just det sistnämnda som är svagheten i vårt betänkande. Vi är alldeles för tama och svaga i att uttrycka vår vilja och vår vision. Vi överlåter till kommande beslutsnivåer. Det är klart att det vore en styrka om vi redan nu sade att det är oerhört angeläget att komma bort ifrån fossilberoendet och om vi redan nu kunde uttala att vårt långsiktiga mål är att sträva dithän. Monica Öhman, jag känner mycket väl till att var under ett enda budgetår som anslaget till de mindre flygplatserna var uppräknat till det dubbla jämfört med var förslaget ligger i dag. Men det tyder ju inte minst på att man då motiverade det med att det verkligen fanns ett behov. Visst måste väl Monica Öhman nu inse att det kommer att innebära stora problem? Vi kan få se konsekvenser som att turer dras in och några flygplatser t.o.m. måste läggas ned. Detta är oerhört olyckligt. Inte minst regionalpolitiskt är det oansvarsfullt. Jag är också gammal förhandlare, Monica Öhman, och vet precis hur man lägger korten när man går in i ett förhandlingsläge. Självfallet skall vi ställa krav på SJ. Min fråga är om vi här i kammaren inte borde vara överens om att använda hela anslaget som nu finns för olönsam trafik, alltså det som kommer att gälla för 1997 och som man handlar upp just nu. Det anslaget är inte förbrukat fullt ut. Det är olyckligt om man först skall dra in och glesa ut turer som man aviserar. Det inger oro. Jag har själv blivit uppvaktad från flera olika län där man säger att detta bara inte får ske. Till syvende och sist är det riksdag och regeringen som har det övergripande ansvaret. Vill vi har mer pengar för olönsam trafik? Är vi beredda att satsa på det om det visar sig behövas?
Fru talman! Jag vågar påstå att jag kan problematiken kring flygplatserna, men jag tror också att kommunerna inte riktigt har bestämt sig för om man vill ha en central gemensam upphandling eller ett driftbidrag till flygplatserna. På den punkten kan vi inte gå fram kommun för kommun efter vad de önskar. Jag känner mycket väl till det exempel om Arvidsjaur som Karl-Erik Persson tog upp. Det innebär en skattekrona för Arvidsjaur, och i längden är det inte hållbart. Därför måste man väga den viktiga kommunikation som flyget till dessa glesa delar av landet ändå innebär mot annan trafikpolitik, i en helhet. Jag är beredd att försvara att detta får komma i samband med det trafikpolitiska beslutet. Sedan gällde det den olönsamma trafiken. Riksdagen har lagt fast vilken trafik som skall upphandlas. Om vi skall diskutera att upphandla mer olönsam trafik, måste riksdagen bestämma det. Vad jag förstår är läget sådant att vi har "spikat ramarna", så om vi skall beställa något nytt måste regeringen komma med ett nytt förslag om en utökning av vad vi köper upp som olönsamt.
Fru talman! Monica Öhman sade angående budgetområde 22 att jag och Vänsterpartiet hade en önskelista. Det är tur att inte jag är tomten, eftersom vi har en miljard mindre för utgiftsområde 22. Detta var vad Monica Öhman sade, och hon pekade inte ut någon speciell post. Vi föreslår en omfördelning, men summan är en miljard mindre. Den tomte som kommer med mindre julklappar än han lovat förut tror jag inte är välkommen på så många ställen. I fråga om Schengenavtalet sade jag att det är en omvänd beslutsprocess och att siffrorna var slarvigt tilltagna. På s. 96 står det faktiskt "i storleksordningen några hundra miljoner kronor". Om inte det är slarvigt skrivet vet inte jag vad slarv är! Beslutsordningen är den att man den 19 december skriver under Schengenavtalet. Vad det innehåller vet vi inte - då skulle det kunna preciseras. Jag har inte talat med någon justitieminister om detta, utan det vet jag ändå. Det har jag fått veta på annat sätt. Jag läste faktiskt akterna förut. Jag tror att det var i tisdags som de kom till EU-nämndens ledamöter. Förut fanns de inte på svenska. Så jag står för vad jag har sagt. Tycker Monica Öhman att det är en riktig beslutsordning så får det vara hennes uppfattning. Men jag tycker att man först skall diskutera och sedan fatta beslut. Nu beslutar man först och diskuterar konsekvenserna sedan.
Fru talman! Jag skulle egentligen inte behöva ta det ett varv till. Jag har försökt förklara den där juletiden för Elisa Abascal Reyes, och samma sak gäller för Karl-Erik Persson. Majoriteten bedömer att vi inte kan flytta pengar från väg till järnväg. Vill Miljöpartiet och Vänstern har mer järnväg måste det bli mera pengar. Därav ordet juletid. Jag tycker inte heller att "några hundra miljoner" är bra, men vad skall vi göra? Nu ber vi Luftfartsverket att titta närmare på vilka flygplatser som behöver förändras och till vilka kostnader. Vi vet inte om det är en, två, tre eller fem flygplatser det gäller. Det är egentligen det enda vi gör. Sedan kommer riksdagen att få ta ställning dels till om vi skall vara med i Schengenuppgörelsen eller inte, dels till konsekvenserna av att vi går med, i form av att vi måste bygga om flygplaster. Nog är det ändå märkligt - vill inte Karl-Erik Persson ta det i rätt ordning? Först beslutar vi om medlemskapet i kammaren och sedan beslutar vi om ombyggnationerna av flygplatserna.
Fru talman! Är det inte så att man skulle försökt ha en diskussion om vad Schengenavtalet betyder över huvud taget? Nu köper man egentligen grisen i säcken direkt. Vi vet ju ingenting om Schengenavtalet förrän det presenteras här. Jag har för mig att det var Luftfartsverket som kom med "några hundra miljoner" och att regeringen bara har anammat det. Monica Öhman får faktiskt ursäkta om jag står fast vid att vi har mindre pengar för utgiftsområde 22 än regeringen. Då är frågan om önskelistan är så fantastiskt fullgod. Sedan frågar jag mig: Skulle det ha varit omöjligt om vi kommit överens att omfördela pengarna i utskottets arbete? Om ramen är 25 miljarder kronor - och regeringen har vissa uppfattningar om till vilka områden dessa 25 miljarder skall gå, men vi har varit politiskt överens om att vi inte ställer upp på regeringens förslag - hade det då varit omöjligt att i trafikutskottet omfördela pengarna om vi varit politiskt överens om det? Är det på det viset är frågan om vi över huvud taget skall ha något utskott. Om man inte där skall kunna ha några andra sypunkter än regering är frågan om man inte skall vänta tills regeringen kommer med sina förslag. Sedan går vi upp i debatten i kammaren och säger: Det var ju roligt att veta att de här förslagen kommer. Då kan vi lika gärna vara hemma. Jag tror säkert att vi kan hitta på något annat att göra än att sitta här och traggla runt och försöka att komma med idéer och tankegångar om trafikpolitikens inriktning, om det är definitivt omöjligt att ändra på ett regeringsförslag.
Fru talman! Nu tycker jag faktiskt att Karl-Erik Persson går nog så långt. Riksdagen kan alltid ändra på ett regeringsförslag. Så är konstitutionen uppbyggd. När regeringen har lämnat förslaget till riksdagen äger riksdagen förslaget och vad den vill med det. När ramen lades fast vid förra behandlingen här i kammaren fastställdes ramen för vårt utgiftsområde. Sedan hade vi frihet inom den. Om det nu råkar var så, Karl-Erik Persson, att majoriteten i utskottet delar regeringens uppfattning om fördelning mellan vägar och järnvägar, kan vi inte sitta och göra en uppgörelse i utskottet som ändrar på regeringens förslag, om vi faktiskt tycker att det är ganska bra. Det är litet jul över den här debatten. Här har vi helt plötsligt med grisen i säcken också. Nu är det inte lullelull eller något annat, utan nu är det grisen i säcken. Jag tycker inte att vi köper grisen i säcken. Innebörden av Schengensamarbetet kommer att redovisas i särskild proposition vid särskilt tillfälle till Sveriges riksdag.
Fru talman! Monica Öhman sade i sitt anförande att vi hade föreslagit en nedskärning av både investerings och underhållsmedlen för vägar och järnvägar. Så är inte fallet. Det är inte korrekt. I vårt budgetförslag har vi en nedskärning med 1,3 miljarder totalt varav 1,1 avser investeringar och 200 miljoner avser rederistödet. Vi föreslår inte några nedskärningar på underhållet. Att dessa 1,1 miljarder i nedskurna investeringar skulle innebära något stor katastrof håller vi inte med om. Det är fråga om en marginell förskjutning framåt i tiden av vissa investeringsobjekt. Sedan är jag tacksam att Monica Öhman tar upp City Mail som ett exempel på att man plockar russinen ur kakan, som jag talade om i mitt inledningsanförande. Monica Öhman säger att City Mail har tagit 25 % där den största befolkningskoncentrationen finns. Då vill jag fråga: 25 % av vad? Såvitt jag vet har City Mail lyckats ta någon enstaka procent av den totala postmarknaden. Det är bara att hoppas för postkonsumenternas skull att City Mail och andra postaktörer kan ta en betydligt större andel så att vi kan få en fungerande konkurrens på postmarknaden. Det tillför nya idéer i postverksamheten till gagn för konsumenterna. Vad gäller vår inställning i frågan om bilprovning har jag redan avhandlat den med Elisa Abascal Reyes. Jag vill inte uppta den korta tid jag har till förfogande med det. För att återgå till postfrågan tycker jag att detta att man måste anlita en extern konsult för att kunna klara ut vilka kostnader Posten verkligen har och som kan behöva ersättas med statliga medel belyser hur dåligt den här marknaden fungerar.
Fru talman! Jag tycker att Torsten Gavelin gör det litet enkelt för sig. Vi kan väl skjuta fram några investeringar litet grand framåt i tiden, säger han. Men vi har ju redan skjutit fram investeringar. När vi började att sanera ekonomin i det här landet efter regeringsskiftet startade vi med att skjuta fram projekt i tiden. Min fråga till Torsten Gavelin är: Vilka projekt är det nu vi skall skjuta framåt i tiden, om vi inte har dessa pengar att satsa, och hur långt skall vi skjuta dem? Vi förstör faktiskt litet pengar under resans gång med att inte fullfölja på en gång. Men vi valde att göra det när vi skulle sanera ekonomin. På något sätt kändes det som att även vi skulle vara med och spara pengar till landet. Sedan till frågan om City Mail. Vi kunde hålla på hela dagen att diskutera det, Torsten Gavelin. Den frågan har diskuterats av och till i denna kammaren vansinnigt mycket under hösten. Sanningen är den att det mest lönsamma är företagsbreven - de massutskick som företag gör. City Mail har tagit 25 % av dem i Stockholmsområdet. Det är effektivt, och det ger bra med pengar. I helheten betyder inte City Mails del så förfärligt mycket. Där betyder den bara någon liten procent. Men man har plockat en effektiv del ur postverksamheten, och det är lönsamt för City Mail att göra så. Om regeringen anlitar en extern konsult för att titta på frågan är icke den personen bunden åt något håll, utan alla må kunna lita på de uppgifter som den personen tar fram. Det är därför som man använder oberoende konsulter.
Fru talman! Vi vill också vara med och sanera statsfinanserna. Vi tycker att vi kan vara med och skjuta på en del objekt ytterligare. Jag tänker inte stå här och på den korta repliktiden räkna upp ett antal objekt. Men den relativt lilla prutning på det stora investeringsprogram som har lagts fram kan inte vara någon stor katastrof. Sedan preciserar sig Monica Öhman och säger att det gällde 25 % av företagsbreven i Stockholm. Det är alltså en mycket liten skärva av de totala postmarknaden som City Mail har tagit. Det är alldeles för litet för att en konkurrens skall kunna fungera på marknaden. Om konkurrens på marknaden skall kunna fungera måste det finnas ett relativt stort antal aktörer, och det måste vara en rimlig storleksfördelning. Om vi tar elmarknaden som exempel är det en orimlig fördelning där Vattenfall står för 50 % av marknaden. Med en så stor marknadsandel har man en mycket stark ställning på marknaden. Vi skall få en fungerande konkurrens och slippa anlita externa konsulter för att få fram uppgifter från redovisningen, utan varje företag får sköta sina egna affärer. Konkurrensen skall sköta om att kunderna får den service de vill ha till lägsta kostnad.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Det vore mycket klädsamt om de som nu vill skjuta på objekt framåt i tiden talar om vilka objekt man vill skjuta på. Vilka människor är det som kommer att bli berörda och inte får sin väg byggd som de har räknat med och som är projekterad. Det är litet diffust att säga: Vi kan vara med och skjuta på det in i framtiden. När det sedan gäller den lilla skärvan är den nog så effektiv och nog så lönsam.

Fru talman! Kommunikationer är inte något självändamål. Det är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och en utvecklad välfärd i hela landet. Sveriges stora utlandshandel, en ökad specialisering inom näringslivet och arbetsmarknaden och också det snabba teknikinförandet gör att vi får ökade krav på kommunikationssystemet. Europa, är beroende av goda kommunikationer i hela landet, i storstad såväl som i glesbygd. Kommunikationssystemet måste vara tillgängligt för alla, inte bara för vissa grupper. Det ställs också ökade krav på tillförlitlighet. Samtidigt, det märks inte minst i debatten i dag, växer insikten om att vi måste ställa om kommunikationssystemet för att inte skada människors hälsa och miljö. Målet om ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart kommunikationssystem är inte bara slagord utan en nödvändighet om vi skall kunna behålla och utveckla välfärden i framtiden. Det handlar egentligen om livet - om trafiksäkerhet för att värna våra liv i dag, om miljöanpassning för att värna våra barns och barnbarns liv. Det är så enkelt, men också så svårt. Därför kommer det i framtiden att ställas mycket större krav på ett väl fungerande resurssnålt och integrerat kommunikationssystem där transporter - då menar jag alla transportslag, för man kan inte ställa vägtransporter mot sjötransporter, som någon i kammaren försökte insinuera - telekommunikationer och informationsteknik faktiskt samverkar. Samtidigt är miljöanpassningen av det svenska transportsystemet ett långsiktigt arbete som medför stora förändringar och som också kräver en bred politisk förankring. Det är därför den viktigaste frågan som Kommunikationskommittén har att arbeta med. I kommittén arbetar man nu intensivt inför slutbetänkandet och diskuterar utifrån en samsyn mellan de politiska partierna. Jag vill också påminna om att riksdagen under året som har gått har beslutat om att ge Vägverket ett utökat sektorsansvar för vägtrafikens miljöpåverkan. Vägverket och Banverket genomför nu ett åtgärdsprogram för att successivt förbättra miljön längs de befintliga vägarna och järnvägarna. Det handlar om en integrering av miljöfrågan i det dagliga arbetet för att utveckla kommunikationerna. Det kallas i andra sammanhang för mainstreaming. Det är viktigt för att arbetet skall lyckas. Förslaget i budgetproposititionen om miljödifferentierade sjöfartsavgifter är också ett viktigt steg på vägen mot det hållbara kommunikationssystemet. Förutom miljöproblemen är också trafikolyckorna ett stor folkhälsoproblem. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten drivs vidare. Vi måste se till att den positiva trend som vi har sett under de senaste åren inte bryts. Det långsiktiga målet att ingen skall dö eller bli allvarligt skadad inom transportsystemet, den s.k. nollvisionen, måste leva vidare. Vi arbetar i Kommunikationsdepartementet just nu med att ta fram förslag på en mängd områden för att nollvisionen skall komma närmare. Vi kommer i regeringen att till riksdagen nästa år lämna förslag om trafiksäkerhetsarbetet, om hur det skall utformas för att det skall bygga på nollvisionen. Skall vi uppnå ett säkert transportsystem räcker det inte med förändrade attityder. Man kan jämföra med arbetarskyddet där målet sattes upp på samma sätt. Ändå vet vi att också på arbetarskyddets område inträffar det olyckor. Det kommer det att göra också på vägtrafikens område. Utmaningen är att vi skall ha ett transportsystem som gör att olyckorna inte leder till allvarligare skador eller dödsfall. Därför måste också samhällsplaneringen och utformningen av trafikmiljön bidra till det trafiksäkra samhället, där barn men också vuxna kan känna sig säkra och trygga. Det är också viktigt att vi som konsumenter får en chans att välja säkert, att välja säkra färdmedel, säkra fordon. Därför är det viktigt att det program som Vägverket nu arbetar med - det kallas för ett krockprov-program - leder till en bra konsumentinformation. Man arbetar tillsammans med det engelska transportdepartementet. Vi skall veta att vi köper säkra varor. Fru talman! Nu sker det stora satsningar på utbyggnad av vägar och järnvägar. Man skall komma i håg när det diskuteras om det skall vara mer pengar eller mindre pengar att vi ligger på en relativt hög nivå jämfört med vad vi gjorde för ett antal år sedan. Men vi behöver ökade resurser för att behålla och förbättra den existerande transportinfrastrukturen. Dåligt underhåll kommer annars att leda till att transporterna blir dyrare, försenade och i värsta fall inte kommer fram alls. Årets budgetproposition innebär att pengar nu i möjligaste mån kommer att fördelas om från investeringar till drift och underhåll när det gäller både enskilda vägar och statliga vägar. Inom vägområdet kommer därför pengar att huvudsakligen användas till att färdigställa pågående projekt. När det då föreslås i kammaren att vi skall ha än mindre pengar till nyinvesteringar innebär det faktiskt att ett antal vägprojekt avslutas i en grop eller på en åker. Det gör faktiskt ingen människa glad - inte heller transportörer, åkare eller företag. Fru talman! Det har talats en del om sjöfarten i kammaren i dag. Det kommer att utvecklas betydligt mer under eftermiddagen. Jag vill bara säga att sjöfarten självfallet har en mycket stor betydelse för Sverige. 95 % av vår utrikeshandel sker över havet. Den sjöfartspolitiska utredningen, som har lagt fram sitt betänkande, har också tagit fram både transportpolitiska och näringspolitiska aspekter. De näringspolitiska aspekterna kommer att diskuteras här i dag. Sedan kommer Kommunikationskommittén att ta ställning till frågorna. Det är viktigt att sjöfarten är en del i det integrerade transportsystemet. Därför kommer det också att ligga som en viktig del i förslagen 1998. Det har sagts att det är viktigt att den svenska regeringen arbetar för en harmonisering av statsstödsreglerna i EU. Vi arbetar för en gemensam europeisk sjöfartspolitik. Då sent som i fredags ägnade jag hela förmiddagen åt att tillsammans med EU:s sjöfartsministrar gå igenom vad det finns för gemensamma nämnare, men framför allt vilka problem vi står inför, innan den gemensamma sjöfartspolitiken kan harmoniseras. Jag är ledsen att säga att det är långt kvar till en gemensam sjöfartspolitik. Därför är det rimligt att vi har en långsiktig svensk sjöfartspolitik. Av den anledningen tycker jag att det är viktigt att den debatteras också i dag, längre fram i eftermiddag. Fru talman! Tiden springer iväg och jag skulle kunna prata mycket om de olika delarna i betänkandet. Jag vill bara säga att också jag menar att kommunikationsforskningen behöver förstärkas. Även kommunikationsforskning behöver inrymmas i det totala ramanslaget. Visserligen är det spännande med enskilda partier som vill lägga pengar på just kommunikationsforskning så till den milda grad som Kristdemokraterna har gjort här, men jag tror nog att vi skall kunna utföra en mycket bra forskning på det här området med det anslag som regeringen nu föreslår, och som jag förutsätter att riksdagen ställer sig bakom.

Fru talman! Kommunikationsministern framför ett allmänt miljövurmande här. Jag skulle vilja veta vilka konkreta förslag det finns i det här betänkandet som visar på något av det miljövurmande som kommunikationsministern plötsligt ger uttryck för här. Det största problemet inom trafiksektorn är vägtrafiken som beräknas öka med 30-40 %, och ibland 50 %, fram till år 2010 i vissa delar av Sverige, inte minst i Kommunikationsministern har i tidigare sammanhang sagt att Miljöpartiet vill köpa lull lull. Vi skulle kanske kunna få ett klargörande om vad som menas med det nu. När det gäller miljöanpassningen av de svenska transporterna har kommunikationsministern tidigare hänvisat till nytt bränsle, ny teknik och skattepolitik. Då skulle jag vilja veta vilket ansvar det lämnar till kommunikationsministern och hennes departement att genomföra åtgärder inom sitt område. Kommunikationsministern hänvisar väldigt mycket till Kommunikationskommitténs pågående arbete och menar att det är ett utslag för den nya miljöinriktning vi skall få. Hur mycket skall vi tro på det? Hur mycket hopp skall vi sätta till en pågående utredning när ett delbetänkande ger som resultat en proposition där man gör en medelsfördelning som absolut inte överensstämmer med Kommunikationskommitténs?
Fru talman! Hur kan man se att det pågår en miljöanpassning i transportsektorn? Som jag sade är det ett långsiktigt arbete. Den stegvisa överföringen av medel till drift och underhåll, både på väg och järnvägssidan, är definitivt ett led i denna miljöanpassning. En annan mycket konkret åtgärd är de förslag till miljödifferentierade sjöfartsavgifter som ligger i propositionen. Där räknar man med att man kan minska utsläppen från sjöfarten med 75 %. Det är ingen liten del. Sjöfarten står nämligen för 20 % av När det gäller den något förvirrade diskussionen om lull lull kan jag bara påminna mig att jag vid ett tillfälle har använt begreppet lull lull. Det var när jag sade att vi som konsumenter brukar vara intresserade av att handla lull lull på våra bilar, vilket gör att bilarna ofta är tyngre än de skulle behöva vara. Det handlar om tyngre motorer och mer bränslekrävande bilar. Jag kan inte påminna mig om att jag har pratat om den saken i något annat sammanhang. Remissdiskussionen handlade till en del om många önskemål som vi hade för ett par veckor sedan. Jag tycker nog att Miljöpartiet kan ha en viss tilltro till Kommunikationskommittén eftersom Miljöpartiet ingår i den.
Fru talman! Det stämmer mycket väl att Miljöpartiet ingår i Kommunikationskommittén. Men jag kan inte precis påstå att vi har fått så mycket gehör för våra förslag i den proposition som kommunikationsministern har lagt fram. Så var det med den tilltron. Jag tycker att det oerhört intressant att kommunikationsministern säger att en del av miljöanpassningen är att man styr över medel från nybygge till drift och underhåll. Innebär det att kommunikationsministern ändrar sitt tidigare ställningstagande som enligt hennes egen utsago gick ut på att infrastrukturinvesteringar inte har särskilt stor betydelse för måluppfyllelsen på miljöområdet? Innebär detta att man menar att infrastrukturinvesteringar har betydelse för miljömålen? Det har Miljöpartiet hävdat, och det har vi tyvärr varit ganska ensamma om att säga. Men vi fortsätter att hävda detta.
Fru talman! Jag kan inte göra så mycket åt att Miljöpartiet inte får gehör i Kommunikationskommittén. Det kan bero på flera saker. Antingen beror det på argumentens tyngd eller på hur stort parlamentariskt inflytande Miljöpartiet har. Det är ju så det fungerar i en parlamentarisk demokrati. När det gäller miljöanpassningen får man skilja på två saker. Den ena handlar om intrånget i natur och kulturmiljön. Den andra handlar om utsläppen av avgaser. Byggandet eller icke-byggande av ny infrastruktur har inte någon större betydelse för avgasutsläppen. Vi har nämligen så pass mycket vägar i dag att man i alla fall kör bil. För att minska avgaserna handlar det om att ha bränsleeffektivare och renare fordon och effektivare transporter. När det gäller intrånget är det oerhört väsentligt var och hur man bygger och hur man återanvänder material osv. När Miljöpartiet då säger att det är viktigt att bara bygga nya järnvägar utan att där ta ställning till intrångsfrågorna, kan jag kritisera Miljöpartiets diskussion vad gäller den gröna naturmiljön.
Fru talman! Om det här betänkande går igenom här i riksdagen ställer sig riksdagen bakom regeringens förslag om en utökad statsgaranti för Dennisuppgörelsen. Den uppgår nu till nära 13 miljarder. Det här förpliktar ju i allra högsta grad riksdagen och regeringen att ha klart för sig var pengarna eventuellt skulle kunna hamna. Utifrån det har det ställts tydliga krav på Stockholmsregionen att presentera en hållbar ekonomisk lösning för hela paket och de åtaganden som har gjorts. I kommentarer från olika företrädare för Stockholmsregionen och de partier som står bakom Dennisöverenskommelsen har vi kunnat höra att detta inte alls förpliktar. De olika uttalanden som har gjorts i samband med det här betänkande och inför infrastrukturpropositionen som nu ligger, förpliktar inte alls. Min fråga till kommunikationsministern är: Hur uppfattar kommunikationsministern det krav som nu ställs på Stockholmsregionen? Sedan har jag en följdfråga utifrån det anförande som kommunikationsministern höll om Vägverket och det sektorsansvar som Vägverket nu har. Bedömer kommunikationsministern att Vägverket kan ta ett totalt sektorsansvar när det gäller Dennisöverenskommelsen och Dennisuppgörelsen? Det har tillkommit nya delar i denna uppgörelse som måste försvåra sektorsansvaret. Vi i Centerpartiet tycker att det skall ske en konsekvensanalys av just sektorsansvaret.
Fru talman! Jag delar Karin Starrins uppfattning att statsgarantierna förpliktar. Regeringen har hela tiden, med tryggheten att vi har riksdagens beslut i ryggen, ställt krav på regionen. Det har inneburit att vi t.ex. har avvaktat med att betala ut medel till dess att detaljplanerna har varit klara för att ekonomin inte skall äventyras. När det gäller de garantier som riksdagen nu tar ställning till finns det ingenting där utom en mycket liten del - Sickla kanal-delen - som berör de mest kontroversiella delarna av Dennispaketet, Öster och Västerleden. Det innebär naturligtvis att när man i kontrollstationsförhandlingarna nu tar upp hela Dennispaketet har man också kravet på sig att klara av en samstämmighet om de här delarna. Från statens sida har vi varit tydliga med att säga att vi inte kan lova vare sig statsgarantier eller utbetalning av medel förrän vi vet att vi har en hållbar ekonomi för hela projektet. Riksdagen och regeringen måste alltså agera steg för steg.
Fru talman! Eftersom det har spekulerats i olika uttalanden externt tycker jag att det är oerhört viktigt att i dag från riksdagen få detta klarläggande, att man inte ställer krav på just Stockholmsregionens företrädare och Dennisuppgörelsens partier. Därför är det oerhört angeläget att höra kommunikationsministern säga detta. Min följdfråga kan bli: Ämnar kommunikationsministern vidta ytterligare åtgärder som innebär att Vägverket, som har hand om utbetalningarna, inte betalar ut medel ur de statliga anslagen? Kan man alltså vid kommande tillfällen vänta sig åtgärder som att stoppa utbetalningar? Min andra fråga berörde kommunikationsministern inte. Den gällde Vägverket och det utökade sektorsansvar som Vägverket har givits. Bedömer kommunikationsministern att Vägverket kan ha ett totalt sektorsansvar när det gäller just Dennisuppgörelsen?
Fru talman! Jag tycker - precis som Karin Starrin gör, förstår jag - att sektorsansvaret och Dennispaketet är en väldigt komplicerad fråga. Det handlar i det här läget om en flerpartiuppgörelse med en stor mängd delar och dessutom inriktad på en lång följd av år. Men jag förutsätter att Vägverket kommer att försöka visa för regering och riksdag att man kan klara sin roll som ansvarig för miljösektorn också på det här området. När det gäller utbetalning av medel är det min absoluta förhoppning att vi ganska snart skall kunna få se en hållbar finansiering. Då kan vi också se vad som blir resultatet av de pågående diskussionerna i kontrollstationen. Regeringen och - det förutsätter jag - även riksdagen är naturligtvis mycket intresserade av den utvecklingen. Det är något som jag tror kan komma inom en ganska snar framtid.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av vad kommunikationsministern sade i sitt anförande - det är ekonomi i bra kommunikationer och miljö. Problemet är, som jag ser det, långsiktigheten. En fråga som har direkt anknytning till det är: Hur långt före andra länder kan vi gå när det gäller miljön, t.ex. när det gäller drivmedel och liknande saker? Enligt vad jag förstår måste vi driva de frågorna så att de olika länderna är i samklang med varandra på detta område. De krocksäkrare bilar som Vägverket håller på med tycker jag också är bra. Men hur skall man då göra om man får fram bilar som man bedömer är mycket säkrare i trafiken än andra bilar? Skall man då skattevägen försöka se till att bilparken byts ut mot bilar som är säkrare vid eventuella trafikolyckor? Annars kommer ju inte något sådant till stånd. Redan i dag finns det vissa fordon som Vägverket tycker är bättre än andra, men av ekonomiska skäl har man kanske ingen möjlighet att köpa den bilen utan man köper en annan. Jag skall inte blanda mig i debatten om vem som har kallat vem för vad. Enligt vad jag förstår är det något TV-program - jag skall inte nämna det vid namn - som har börjat diskutera det där med lull lull. Man har bl.a. talat om luftkonditionering och eluppvärmda backspeglar. Men vid undersökningar har man funnit att det faktiskt från trafiksäkerhetssynpunkt är ganska bra. Är det riktigt varmt är det bra om man kan ha en temperatur i bilen som gör att man slipper utsätta sig för värmen.

Fru talman! Karl-Erik Persson resonerar om hur långt vi i Sverige kan gå ensamma och hur mycket vi måste samarbeta med andra länder inom EU. Det är bara att konstatera att väldigt mycket av arbetet när det gäller effektivare fordon och när det gäller vilka miljöregler vi skall ha på transportområdet måste genomföras i EU. Det är därför det är så viktigt att vi är med i EU och påverkar situationen även i våra grannländer. Inte minst på det här området är det mycket tydligt att utsläppen inte känner några nationalstatsgränser. Hur skall vi få energisnålare bilar? Kan vi bara tvinga våra svenska bilfabrikanter? Nej, naturligtvis inte. Men de europeiska bilfabrikanterna är tillsammans ytterligt intresserade av att konkurrera med de amerikanska. Eftersom vi har en gemensam marknad har de europeiska bilfabrikanterna nu inlett ett samarbete för att ta upp kampen med den s.k. Clintonutmaningen, som i USA innebär ett samarbete mellan bilindustrin och administrationen. Som ett exempel på vad man skulle kunna åstadkomma vill jag nämna att vi i dag som konsumenter gärna köper en litet tyngre bil med 2,4-litersmotor när vi lika gärna skulle kunna köpa en med 2-litersmotor, som vi kan köra lika fort och lika trafiksäkert med. Men den skulle vara lättare och mer energieffektiv.
Fru talman! Uppfattningen om storleken på motorer kan jag dela. Det är inte alla gånger som storleken har så stor betydelse. I och med att vi lever i ett land med fartbegränsning är det inte så stor skillnad mellan de bilar som kommunikationsministern nämnde när det gäller fartresurserna. Jag sade inte att vi skulle gå före - jag frågade bara om vi kunde gå före andra EU-länder. Nu erkänner kommunikationsministern att vi inte kan göra det. Då är frågan: Hur snabbt kan det arbetet komma till stånd? När det gäller de tankegångar kommunikationsministern tog upp går faktiskt USA före Europa. Europa har inte alls varit framsynt utan backar egentligen när det gäller framför allt bilar. Också när det gäller tunga lastbilar har faktiskt USA varit bättre än Europa. Skall vi följa EU:s regler kommer vi att ligga sämre till än om vi hade följt USA:s.
Fru talman! Det är riktigt att den amerikanska bilindustrin har gått före. Den europeiska bilindustrin börjar nu sätta fart för att inte tappa marknader. Sedan har vi ju en bilindustri på andra sidan Stilla havet som också börjar ligga i framkant på det här området. Vad kan vi göra i Sverige, regionalt och nationellt, när det gäller miljöproblemen? Ja, vi kan naturligtvis göra en del också i Sverige. Vi kan t.ex. se till att vi har en effektiv kollektivtrafik så att vi på det sättet minskar persontransporterna med bil. Vi kan också genom att använda telematik få fram ett effektivare transportsystem, och vi kan t.ex. genom effektiva, IT-baserade road pricing-system införa innerstadszoner eller andra miljöavgifter för att förbättra miljön i innerstäderna. Så nog kan vi göra en hel del i Sverige lokalt. Men vi kan inte lösa hela problemet, och vi måste arbeta på alla fronter.
Fru talman! Kommunikationsministern sade i sitt anförande att Folkpartiets förslag till prutningar på investeringssidan skulle innebära att vissa vägbyggen avslutades i en grop i en åker. Inledningsvis sade kommunikationsministern att regeringsförslaget innebär en betydande nedskärning av investeringsanslagen, men jag konstaterar att med den nedskärningen slutar inget vägbygge i någon åker. Men om vi föreslår att fortsätta nedskärningen ytterligare en liten bit hamnar vägbyggena i en åker. Jag tror faktiskt inte, Ines Uusmann, att man på Vägverket är så klumpig i sin upphandling att vägbyggen behöver avslutas i en grop i en åker. Vad som händer om investeringsramen ytterligare skärs ned, såsom vi tycker är rimligt i det statsfinansiella läge vi nu befinner oss i, är att de nystarter som planerats under året skjuts på framtiden och att de projekt som pågår naturligtvis fullföljs. Jag vill än en gång fråga kommunikationsministern om hon verkligen menade allvar med sitt påstående att vår prutning innebär att vägarna slutar i en grop i en åker.
Fru talman! Det är just det som det handlar om. Skulle vi göra ytterligare neddragningar på nyinvesteringarna skulle det innebära att vi kom i ett läge där vi fick avbryta projekt som redan är i gång. Nystarterna är ytterst marginella. Det finns några nystarter inom bärighetsområdet, och där är det inte minst av exportindustriella skäl oerhört väsentligt att vi inte drar ned för mycket. I övrigt finns det inga nystarter under 1997, utan det handlar om sådant som pågår. Som jag sade tidigare: En halv väg gör ingen människa glad.
Fru talman! Då kan man naturligtvis tänka sig att takten i utbyggnaden sänks något, så att man inte behöver hamna i den där åkergropen. Låt mig ta upp en annan sak, där jag vill heja på regeringen. Det gäller de internationella påtryckningarna, bl.a. i fråga om sjöfartspolitiken. Där sade Ines Uusmann att utsikterna att få en gemensam positiv sjöfartspolitik inte ser särskilt ljusa ut. Där delar jag helt kommunikationsministerns uppfattning. Men det gäller att driva på så hårt som regeringen någonsin kan när det gäller att föra den här frågan framåt. Det gäller inte bara sjöfartspolitik utan kanske i ännu större omfattning frågan om utveckling av miljövänlig teknik och trafiksäkra bilar.
Fru talman! Jag uppskattar att jag får det stödet från partierna i riksdagen i fråga om det internationella arbetet, både när det gäller miljöområdet och beträffande sjöfarten. Vad som nu händer på sjöfartsområdet inom Europa är att samtidigt som vi på EU-planet har en diskussion som i allmänna ordalag handlar mycket om vikten av harmonisering och av att ha en konkurrenskraftig europeisk sjöfart pågår ett slags nationell maktpositionering. Detta innebär att många av sjöfartsnationerna i Europa försöker skaffa sig fördelar på andras bekostnad, vilket jag tycker är att beklaga och vilket jag också har påpekat är till ondo för hela den europeiska sjöfarten. Vi behöver en stark europeisk sjöfart, inte minst av sjösäkerhetsskäl. Jag är därför glad över Torsten Gavelins support.
Fru talman! Kommunikationsministern nämnde i sitt anförande den sjöfartspolitiska kommittén. Det är riktigt att vi höll på en del med olika sjöfartsfrågor som gällde sjöfarten längs den svenska kusten, och vi fick då fram en del märkliga uppgifter. Bl.a. tittade vi på hur transportstödet slår på transporterna, konkurrenssituationen i hamnarna och en del andra sådana saker. Det här fick vi dock inte göra någonting åt. Enligt direktiven skulle detta i stället hanteras av Kommunikationskommittén, och därför fick vi nöja oss med att ta upp det här i vårt yttrande och sedan lämna det därhän. Sedan tillsattes Kommunikationskommittén, och den har nu suttit i drygt ett år. Den har kommit med två delbetänkanden. Men den har ännu inte ens varit i närheten av havet. Den har inte sett havet, och den innehåller ingen egentlig sjöfartsexpertis. Det har sagts att det här skall göras sedan, men det har också sagts att kommitténs arbete skall avslutas per den 1 mars. Det återstår bara ett fåtal sammanträden i kommittén. Avser kommunikationsministern att förlänga kommittén, att ge den nya direktiv eller att tillsätta en ny kommitté så att de här frågorna kommer upp till behandling, eller kommer det här bara att rinna ut i intet?
Fru talman! Det är inte min uppgift att recensera en statlig utredning som är under arbete. Jag förutsätter naturligtvis att Kommunikationskommittén kommer att fullfölja sina direktiv, som handlar om en helhetssyn på transportområdet där också sjöfartens speciella problem, men också dess möjligheter, skall belysas. Har ledamöterna ännu inte sett havet förutsätter jag att man tar chansen att göra det under de månader som är kvar av arbetet med Kommunikationskommittén. Än så länge är tiden inte utgången.
Fru talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse kommunikationsministerns svar. Tyvärr kan jag bara konstatera att som det nu ser ut återstår bara några få veckor och några få sammanträden. Eftersom man ännu inte ens har börjat med de här frågorna kan jag inte se att det ens finns teoretiska möjligheter att fullfölja arbetet som det var tänkt.
Fru talman! Som jag sade tidigare vore det mig främmande att recensera pågående arbete. Men självklart räknar jag med att man i Kommunikationskommittén, om man bedömer att man behöver förlängning eller inte anser sig kunna leva upp till sina direktiv, återkommer till regeringen med förfrågningar eller med förslag till hur man i så fall skall lösa de problemen. Jag har ännu inte fått några sådana signaler från utredningen.

Fru talman! I dag har det talats en hel del om kommunala flygplatser. Förvisso är inte Bromma en kommunal flygplats, och förvisso är Bromma en flygplats som har 900 000 passagerare varje år. Men trots detta finns det krafter här som vill lägga ned Bromma.

Fru talman! En grundläggande princip för mänsklighetens utnyttjande av naturresurserna är att vi måste hålla oss inom ramen för naturens egna gränser. För att öka friheten för människor över hela världen och i kommande generationer måste den slösande västerländska livsstilen ersättas med sund hushållning. Vi liberaler kan uttrycka vår förvaltarskapstanke som att vi inte får leva på kapitalet utan måste nöja oss med att förbruka räntan. Så kan vår generation ta sitt ansvar och leda in utvecklingen i riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Trafiken är en av de sektorer i samhället som skapar en stor del av miljöproblemen. Dessutom bör det finnas goda möjligheter att hushålla effektivare med resurserna inom transportsektorn genom att förändra prisbilden. Under många decennier har det i olika ordalag talats om att trafiken skall bära sina samhällsekonomiska kostnader, dvs. betala sina miljökostnader, olyckskostnader och trängselkostnader. Denna grundprincip har formulerats på olika sätt i 1963, 1978 och 1988 års trafikpolitiska beslut, men har i praktiken inte genomförts. Karl-Erik Persson har också nyss framfört samma åsikt. För varje år som går medan man gör utredning efter utredning om hur man skall ta hänsyn till miljöskador och trafikolyckor i prissättningen missgynnas järnvägen. Regeringen måste känna ett tungt ansvar för att lägga fram skatteförslag som för utvecklingen i rätt riktning. Det behövs inte en massa utredningar för att veta i vilken riktning man måste gå. Det krävs i stället politiskt mod. Jag kan konstatera att kommunikationsministern nyss sade här att miljöanpassningen är en långsiktig fråga. Det håller jag med om. Men vi vet vilken riktning vi måste gå i, och det är att satsa på järnväg. Vi kan börja gå i den riktningen redan nu. Fru talman! Med rättvisa konkurrensvillkor har järnvägen goda möjligheter att utvecklas för både gods och persontrafik. EU ger nu nya möjligheter till att förbilliga och effektivisera järnvägsdriften som hittills karakteriserats av mycket nationellt tänkande. Administrativa reformer, enklare gränspassager och teknisk standardisering skulle ge järnvägen ny konkurrenskraft. Den tekniska utvecklingen ger möjligheter till ett europeiskt nät av höghastighetståg som kan köra 350 km/tim. Här gäller det för oss i Sverige att skaffa oss en långsiktig strategi. 200 km/tim har givit goda effekter och gjort tåget till ett konkurrenskraftigt alternativ till flyg, bil och buss. En betydande upprustning av banorna har gjort det möjligt att minska restiderna avsevärt, och genom snabbtågets tekniska konstruktion sker detta utan ökad energiförbrukning. Pågående baninvesteringar kommer under de närmaste åren att ge stora ytterligare förbättringar. Ett naturligt nästa steg för att öka järnvägens konkurrenskraft, särskilt gentemot det så miljöskadliga flyget, vore att satsa på banor för höghastighetståg på de mest frekventerade sträckorna. En särskilt ingående analys bör göras för sträckorna Köpenhamn Göteborg-Oslo och Göteborg-Jönköping. Det är av ett särskilt värde att man skulle knyta ihop de stora flygplatserna i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg med järnvägsspår av hög kvalitet i så fall. Analysen måste innefatta bedömningar av de totala dynamiska effekterna på hela samhällsutvecklingen och på hela järnvägsnätet, såväl för person som godstrafiken. Här gäller det med andra ord att skapa långsiktiga visioner för den europeiska utvecklingen. Fru talman! Det var för att understryka ovanstående resonemang som vi i vår motion yrkade på ett särskilt tillkännagivande om höghastighetståg. Detta har vi följt upp i reservation 28, men för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till reservationen. Eftersom vi har en klok kommunikationsminister som sitter här och lyssnar tror jag att hon ändå tar till sig det här resonemanget. I detta betänkande behandlas också statens trafikupphandling. Den teoretiska bakgrunden är ju att det allmänna måste gå in med pengar för att samhällsekonomiskt lönsam trafik som är företagsekonomiskt olönsam skall komma till stånd. Tyvärr har både regeringen och utskottet även i år valt att satsa samma belopp som förra året utan att ha något särskilt underlag som visar hur mycket trafik som bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam utan att vara företagsekonomiskt lönsam. Det är beklagligt att regeringen inte tar fram ett bättre beslutsunderlag. Tidigare har vi från Folkpartiets sida reserverat oss mot detta, men det har inte vunnit gehör. Vi hoppas dock att beslutsunderlaget skall bli bättre i framtiden. Diskussionen här i dag har ju också varit inne på den linjen. Monica Öhman frågade Karin Starrin om man verkligen ville satsa mer pengar på SJ, och på vilka grunder Karin Starrin i så fall ville satsa per pengar på SJ. Men den trafik som faktiskt behövs måste inte upphandlas just från SJ. Det måste få råda konkurrens. Det är väl regeringens sak att plocka fram ett ordentligt underlag. Som sagt har vi från Folkpartiets sida efterlyst detta redan tidigare år.
Fru talman! Det som Lennart Fremling säger kan jag instämma i till stor del, och jag tycker att hans ord var kloka och väl avvägda. Jag har samma förhoppningar på snabbtågsutvecklingen. Men det här kostar. Om Lennart Fremling nu för sitt partis talan, kommer vi då att få se en partimotion från Folkpartiet med anledning av den infrastrukturproposition som lagts fram där man faktiskt avsätter medel för de utbyggnader och den upprustning av spår som Lennart Fremling talar om? Jag vill också ställa en annan fråga. Det Lennart Fremling säger låter väldigt bra, men hur pass mycket avspeglas det egentligen i Folkpartiets konkreta förslag, förutom den reservation som Lennart Fremling syftar på och som inte innehåller några pengar?
Fru talman! Höghastighetstågen med en hastighet på upp till 350 km/tim är ju på idéstadiet för vår del. Jag vill med detta understryka betydelsen av att man utreder ordentligt vad som är samhällsekonomiskt lönsamt för att få fram dem. Vi pekar från Folkpartiets sida på de starkt trafikerade linjer som jag nämnde, alltså mellan tre av de nordiska huvudstäderna. Det är Folkpartiets politik. Exakt vad som kommer att stå i eventuella motioner som Folkpartiet kan tänkas lägga fram med anledning av infrastrukturpropositionen som kom för en vecka sedan är det däremot för tidigt att uttala sig om. Självklart pågår det en levande debatt också inom vårt parti om hur man skall avväga olika ekonomiska satsningar, och jag deltar aktivt i den debatten.
Fru talman! Jag har den största respekt för att Lennart Fremling i dag inte kan redovisa en eventuell motion, lika litet som jag kan redovisa Miljöpartiets motion. Det intressanta är ju som sagt att det här kostar. Folkpartiets politik måste väl ändå vara litet mer än att bara peka på saker som befinner sig på idéstadiet. I dagsläget måste vi föreslå konkreta åtgärder som går i linje med den inriktning som Lennart Fremling så vältaligt presenterat.
Fru talman! Vi har ändå markerat att vi prutar mindre på järnvägssatsningarna än på vägsatsningarna. Det är en riktningsangivelse när det gäller vårt upplägg för 1997. Sedan krävs det, som jag sade, en långsiktig debatt. Det är heller inte alldeles självklart att man alltid måste eftersträva en statlig finansiering av alla infrastrukturinvesteringar. Det torde väl inte vara Elisa Abascal Reyes obekant att vi tidigare har strävat efter att få olika typer av medfinansiering, om det handlar om stora projekt där man kan räkna hem lönsamhet på olika sätt. Det är också en levande diskussion som vi får föra i det kommande tio eller femtonårsperspektivet. Det gäller hur man skall kunna plocka fram pengar på olika sätt. Vi kan inte bara säga att vi måste ta av budgetmedlen.

Fru talman! I detta betänkande angående kommunikationsbudgeten för utgiftsområde 22, vad gäller avsnittet sjöfart, behandlar vi inte bara budgetfrågor utan tar också ställning till vissa frågor som togs upp i utredningen Svensk sjöfartsnäring för framtiden. Kammaren har också att ta ställning till ett nytt system för farledsavgifter, vilka också enligt förslaget kan komma att miljödifferentieras. I en broschyr som givits ut av Sveriges Redareförening i början av detta år, som heter Sjöfarten bygger välståndets broar, framgår att Sverige ur transportsynpunkt praktiskt taget är en ö, eftersom vår handel med andra länder till 95 % i någon del sker via handelsfartyg eller färjor. Var tredje minut dygnet runt året om anlöper eller avgår en färja från svensk hamn till utrikeshamn. Varje dygn passerar 100 000 Det framgår också att svenska rederier, i konkurrens på den internationella scenen, förra året utförde transporttjänster för 23 500 miljoner kronor. Med det av svenska rederier ägda och inhyrda tonnaget intar Sverige åttonde plats i listan över de största sjöfartsländerna. Inräknat ilandanställda, som arbetar med sjöfrakter, finns det inom sjöfarten 60 000 helårsarbeten. Att svenska rederier har framtidstro omvittnas genom att det för närvarande finns ett fyrtiotal fartygsbeställningar, tillsammans till ett värde av 15 miljarder kronor. Svensk sjöfart är betydelsefull som fraktare, bidrar till betydande exportinkomster och ger många människor sysselsättning. Den här utvecklingen hade vi inte haft om inte riksdagen 1988, på initiativ av den då sittande socialdemokratiska regeringen, beslutat att ett rederistöd skulle införas för att stärka den svenska handelsflottans internationella konkurrenskraft. Fram till dess minskade den svenskflaggade handelsflottan. Man sökte hitta akterflaggor från länder där inga regler gällde för de ombordanställda och där det inte fanns några krav om sjösäkerhet. Det gällde att hitta den billigaste arbetskraften och akterflaggor från länder som saknade lagbestämmelser om sjösäkerhet, eller i varje fall inte brydde sig om detta. Stödet innefattar att man till rederier återbetalar viss del av de ombordanställdas inbetalda skatter, och en reducering av de sociala avgifterna. Det är inte sant som man säger från Moderaternas sida, dvs. att sjöfartsstödet skapar ineffektiva organisationer, snedvrider konkurrensen och bevarar en föråldrad teknik. Det går inte att i alla delar jämföra sjöfarten med den helt landbaserade näringen. Svensk sjöfart är synnerligen effektiv. Stödet har i stället inneburit att våra fartyg har hög teknisk utrustning och bra utrymme för de ombordanställda och utbildad, kunnig och ansvarsmedveten personal. Ett bevis för detta är den låga bemanningen på de svenska fartygen. Om den svenska handelsflottan skall kunna utvecklas på sikt har vi socialdemokrater lärt oss att vi måste ge den långsiktiga spelregler. Det lärde vi oss inte minst under den förra borgerliga mandatperioden. Det är dyra investeringar i fartyg, och det förflyter lång tid mellan fartygsbeställning och sjösättning. Jag måste återigen påpeka vilken situation som rådde under förra mandatperioden, då vi hade en moderatledd regering. Tom Heyman, som var en entusiastisk företrädare för denna regering i framför allt sjöfartsfrågor, brukar hävda sjöfartsnäringens självständighet och långsiktighet. Men hur var det hösten 1991 efter den borgerliga regeringens tillträde? Då kom signaler om att sjöfartsstödet skulle avskaffas. I januari 1992 kom förslag om att det skulle avskaffas fr.o.m. budgetåret 1991/92, men ett förslag om utformningen skulle komma senare under våren 1992. Något sådant förslag kom aldrig. I december 1992 kom förslag om att sjöfartsstödet skulle återinföras. Man återinförde något som aldrig hade avskaffats. Det fanns således ingen sjöfartspolitik alls under andra halvåret 1992. Ingen visste vilka regler som gällde - om man skulle få sjöfartsstöd eller inte. Det var som en redare sade till mig: "Håkan, det var en förfärlig period. Man höll sig för pannan med ena handen och rev sig i huvudet med den andra". Av det betänkande som vi nu behandlar framgår att staten nu tar på sig ett ansvar för att skapa långsiktiga konkurrensförutsättningar för den svenska handelsflottan, oberoende av vilka medel som nu eller på sikt skall användas. Så måste det vara om näringen skall inges framtidstro. För budgetåret 1997 anslår vi 400 miljoner kronor i bidrag till sjöfarten. Vi säger också att syftet är att stabilisera förutsättningarna för stödet. Riksdagen bör enligt regeringen fatta ett långsiktigt inriktningsbeslut om att nuvarande bidrag till den svenskflaggade handelsflottan skall behållas under åren 1997-2001. När Tom Heyman från talarstolen talar om de stöd vi betalar ut för sjöfrakten mellan Luleå och Oxelösund och mellan Gotland och Norrköping talar han om de nuvarande stöden som återinfördes av den moderatledda regeringen 1992. Nu föreslår vi ett nytt konkurrensanpassat system omfattande svenska handelsfartyg i utrikestrafik. Rederinämnden skall pröva konkurrensförhållandena innan stöd godkännes. Vi säger också att bidraget till handelssjöfarten stegvis skall ersättas med gemensamma och likartade regler för statsstöd och andra villkor som kan komma att gälla inom Europeiska unionen. Ett annat ärende som utskottet haft att ta ställning till är förslaget till nya sjöfartsavgifter. För att täcka Sjöfartsverkets kostnader för att upprätthålla farleder, fyrar, sjömätning, lotsverksamhet, isbrytartjänster, hamnverksamhet m.m. tas det ut en rad olika avgifter från fartyg som anlöper svenska vatten och hamnar. För närvarande tar Sjöfartsverket ut tre olika sorters avgifter: lotsavgifter, fyravgifter och farledsavgifter. Nu föreslås att fyravgifter och farledsavgifter slås samman till en enda avgift - farledsavgiften - och att den miljödifferentieras. Sjöfartsavgiften ändras så att avgiften tas ut från den inrikes sjöfart som tidigare varit undantagen från avgifter. Vänersjöfarten skall dock undantas också från kommande avgifter. Även den transoceana trafiken har varit undantagen från avgifter, och den kommer nu att avgiftsbeläggas. Vidare sägs i förslaget att avgifterna skall miljödifferentieras för att främja en miljövänlig sjöfart, så att fartyg med katalysator och fartyg som drivs med lågsvavlig olja erhåller lägre avgifter. Största orsaken till ändringen är att vårt nuvarande system på vissa punkter är att betrakta som konkurrenssnedvridande enligt EU:s bestämmelser. Enligt propositionen skulle förslaget om ändrade sjöfartsavgifter införas den 1 januari 1997, men miljödifferentieringen skulle träda i kraft först ett år senare, dvs. Trafikutskottet har låtit näringsutskottet yttrat sig om förslaget. Utskottet påpekar i sitt yttrandet att förslaget kan få negativa konsekvenser för svensk industri. Fraktkostnader för råvaror är en betydande del av industrins kostnader. Man föreslår att förslaget till nya avgifter ytterligare analyseras, så att inte svensk industris konkurrenskraft försvagas och sysselsättningen hotas på bekostnad av ökad import. För att ge industrin möjlighet att anpassas till de nya avgiftssystemen bör ikraftträdandet ske den 1 januari 1998 både vad gäller farledsavgifterna och vad gäller miljödifferentieringen. Trafikutskottet delar näringsutskottets uppfattning. Vi ger därmed från trafikutskottets sida detta regeringen till känna. I övrigt ansluter utskottet sig till regeringens proposition över utgiftsområde 22. I anslutning till avsnittet sjöfart har till utskottets betänkande fogats tolv reservationer. När det gäller de reservationer där inga moderater ingår kan jag inte i sak se någon större skillnad mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Vi har exempelvis inget emot en ökad färjetrafik med Litauen eller från andra länder på andra sidan Östersjön. Men sådan trafik skall som annan färjetrafik ske utan statlig inblandning, förutom att vi skall se till att det finns farleder till de svenska anlöpshamnarna. Utskottet tycker att utbildningsinsatser är angeläget, t.o.m. mycket angeläget, och det finns avtal mellan parterna om detta. Det ställs också krav på rederierna. För att man skall få rederistöd skall t.ex. utbildningsplatser ställas till förfogande på fartygen. Det finns också skrivningar i utskottsbetänkandet vad gäller miljö och säkerhetsfrågorna och elförsörjningen till fartyg som ligger vid kaj. Vi vill också upprätta hårdare säkerhetsbestämmelser för sjöfarten. Vi ser också allvarligt på de förlista krigsfartygen utanför våra kuster. Problemen har uppmärksammats av Sjöfartsverket, som försöker hitta en strategi för hur frågorna skall behandlas och hur problemen skall lösas. Men detta är en svår fråga, eftersom ingen vet vem som skall vara kostnadsansvarig på internationella vatten. Man vet ännu ej vad som är bäst, om vraken skall ligga kvar eller om de skall bärgas. Bärgning kan innebära stora risker, med läckage av olja och andra miljöstörande kemikalier. Inte heller fyrpartireservationen angående förslaget om farledsavgifter skiljer sig i sak. Enligt EU:s brev från 1995 måste vi ändra vårt nuvarande system. Vi är överens om att det skall analyseras ytterligare och eventuellt justeras innan det träder i kraft. Sedan undrar jag: Vad menar Moderaterna med vad som bl.a. sägs i reservation 11, som också Folkpartiet står bakom? Man säger att för att klara konkurrensen är det nödvändigt att parterna på arbetsmarknaden anpassar sig och genomför erforderliga förändringar, så att den svenska handelsflottan kan vara en fullgod konkurrent till sina utländska medtävlare. Är det de slutna avtalen på sjöarbetsmarknaden som skall rivas upp? Eller skall det vara fullt legalt att registrera sitt fartyg i ett land som inte har några säkerhetsbestämmelser alls eller några avtal med de ombordanställda? Skall det sitta en okänd fiffelflagg i aktern på de svenskägda fartygen för att rederinäringen skall ha någon framtid? Jag vill säga till redarna och de sjöfolksanställda: Med en moderat sjöfartspolitik skulle sjösäkerheten försvagas, med förenklade lotsbestämmelser och osäker isbrytartjänst. Anställningsförhållandena ombord och i hamnverksamheten skulle i framtiden bli ännu otryggare och osäkrare. Fru talman! Därför yrkar jag i enlighet med utskottets ordförande bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som fogats till betänkandet.

Fru talman! Håkan Strömberg har läst Redareföreningens broschyr, och det var ju trevligt att han har sett en del fakta. Sedan blandar han dessvärre ihop alltihop. De siffror han åberopar är ju från Redareföreningens broschyr och täcker den totala svenska handelsflottan, varav merparten i dag seglar under de konstiga flaggor som Håkan Strömberg nämner. Det gäller då främst Liberia och i någon mån Singapore. Det är den delen av flottan som är modern, effektiv och rationell, medan däremot den svenskflaggade flottan uppvisar en synnerligen hög medelålder. Dessutom redovisade man så sent som i dag ganska allvarliga brister i många säkerhetsdetaljer. Håkan Strömberg säger att det var Moderaterna under en moderatledd regering som skapade det här eländet, med stöd och bidrag som aldrig kom till skott. Jo, det var en moderatledd regering, men det var inget moderatlett departement. Vad som händer med det nya stödet vet vi ju inte. Jag vill se det innan jag tror det, att Rederinämnden lyckas reducera stödomfånget i någon större omfattning. Håkan Strömberg undrar också vad vi menar med att man skall anpassa sina avtal. Vi menar att avtalen skall anpassas till vad som är ekonomiskt konkurrenskraftigt så att man inte behöver någon hjälp av skattebetalarna för att driva båtarna på havet.
Fru talman! Tom Heyman påpekar att Kommunikationsdepartementet inte var moderatlett. Jag trodde att en regering hade ett kollektivt ansvar för vad som händer inom alla områden och departement. Det är riktigt att de flesta fartyg är utflaggade, men denna utflaggning har skett under en tid då man inte har haft stöd. Med den osäkerhet som har rått vågade man heller inte flagga hem några fartyg. Om regeringen inte har någon sjöfartspolitik alls låter näringen givetvis båtarna gå under de flaggor som sitter i aktern. Det är först när det blir en långsiktighet i politiken som de svenska rederierna kan börja sätta svenska flaggor i aktern.
Fru talman! Det har gjorts en rätt stor affär av att man har flaggat in båtar och att svenska redare har skickat hem besättningarna från Filippinerna, Indien eller Baltikum och ersatt dem med svenska besättningar. Vad man då gör är ju faktiskt att man tar ifrån de här länderna en möjlighet att bedriva en form av tjänsteexport till Sverige. Dala-Demokraten är inte mitt husorgan, men jag kan konstatera att man där har begripit detta. Så sent som den 11 december skrev man nämligen: Rika länder fruktar för lågprisimport från fattiga länder och att löntagare förlorar jobb, men de låga lönerna är det viktigaste konkurrensmedlet de fattiga länderna har. Produktiviteten är ju i motsvarande grad låg. Bara genom att få utnyttja fördelen av ett lågt ränteläge kan de ta sig ur fattigdomen genom export. De fattiga ländernas export brukar till varje inbringad krona gå till import från den rika världen. Precis så tog vi oss ur vår fattigdom. Genom export till Storbritannien och andra länder som var rikare än vi för 100 år sedan kunde vår industri byggas upp. Inget tyder på att importen från fattiga länder spelar en viktig roll för industrivärldens arbetslöshet. Det är precis den här formen av tjänsteexport som t.ex. Filippinerna bedriver när de bemannar en svensk båt under Liberiaflagg, och det är precis denna form av tjänsteexport som man här i god protektionistisk anda vill förhindra genom att införa rederistöd med svensk bemanning.
Fru talman! Det är bra att Tom Heyman nämnde Liberia. Liberia är ju en stat som inte har några regler eller någon administration alls. Vad Liberia har är några advokatkontor i Amerika, där man kan registrera in ett fartyg med en Liberiaflagga i aktern. Det gynnar inte Liberia, utan det är andra länders besättningar som i så fall får anställning ombord. Olika länder har olika regler, och många länder är i ett uppbyggnadsskede och kan inte betala de löner som man kan betala i industriländerna. Men det får inte vara så att industriländer då utnyttjar dessa länders flagga för att komma ifrån de bestämmelser som man tillsammans försöker utarbeta. Det är det som detta med fiffelflagg handlar om. Man försöker hitta ett land där inga regler alls gäller. Det är tydligen det som Tom Heyman pläderar för.
Fru talman! Det är bra att vi får det här tillkännagivandet till regeringen, att vi får ett nytt system för farledsavgifter. Men i stället för att det skall träda i kraft den 1 januari 1997 skall det träda i kraft den 1 januari 1998. Jag tycker inte att utskottsmajoriteten är överens med näringsutskottets enhälliga yttrande, i vilket sägs att det nya avgiftssystemet kan innebära försämringar för den svenska konkurrensen. Det vi efterlyser i det här läget är en samordning av de här två avgiftssystemen. Det skall bli dels ett nytt system för inrikesavgifter, dels en miljödifferentiering, och vi menar att detta bör samordnas till en enda ny avgift. Den viktiga skillnaden, Håkan Strömberg, är den att det som reservanterna i reservation nr 15 anser är att det behövs ett nytt system, där miljödifferentieringen får större genomslag än det förslag som nu föreligger, med en förändring bara i fråga om tidpunkten. Det är skillnaden, och det är olyckligt att Håkan Strömberg inte kunde ställa sig bakom sina kolleger i näringsutskottet.
Fru talman! Det är riktigt att detta kommer att försvåra för näringen. Vi får inte ha nuvarande system med fribrev för den svenska kustsjöfarten och för oceantrafiken. Vi måste lägga en avgift på detta. Men vi menar är att man skall ge de råvarunäringar som har en betydande kostnad för sjöfrakter ett års andrum. Man kan också se över vissa regler. Det är helt klart att det kommer att medföra en försämring för vissa men också en förbättring för andra. T.ex. kommer kanske massaindustrin att få en betydande lättnad, eftersom den i dag med sina sjöfartsavgifter betalar en del av oljetransporterna.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens om att det här kan innebära totalt sett dyrare avgifter för sjöfarten. Skillnaden i det här läget, Håkan Strömberg, är att vi efterlyser ett nytt system, där man väger ihop de nya farledsavgifterna med avgifter för inrikes sjötransport med det nya förslaget om miljödifferentiering, så att denna i det läget förhoppningsvis får större genomslag än det som man nu kan vänta sig få genom att hålla isär de två olika avgifterna. Det är det olyckliga. Vi hade kunnat bli överens, eftersom näringsutskottet hade sett frågan på detta sätt.
Fru talman! Totalt sett skall det inte bli dyrare. Sjöfartsverket har ju sagt att man nöjer sig med de intäkter man får och klarar sin verksamhet med dessa medel. Det sker dock en omfördelning, som gör det dyrare för vissa frakter och billigare för andra. Totalt sett är det ingen skillnad.

Fru talman! I september ägde de första valen rum i Bosnien efter Daytonfredens undertecknande i december förra året. Jag var själv norr om Banja Luka i Republika Srbska som valobservatör. Genom ovanligt lyckliga omständigheter hade jag förmånen att få träffa många olika bosnienserber - många i deras hem. Samtalen där stärkte mig i övertygelsen att kriget och våldet inte är eller var något oundvikligt, men att det är möjligt om människorna utlämnas till skrupelfria krigsherrar, som omvärlden respektfullt förhandlar med medan den blundar och slår dövörat till inför de många, många som kämpar för demokrati, frihet och fredlig samlevnad. Det var inte hänsyn till dem jag träffade utan hänsyn till det kommande amerikanska presidentvalet som tvingade fram snabbt genomförda val, utan att rimligt anständiga förutsättningar skapats för fria och demokratiska val. Inrikespolitiska hänsyn har hela tiden i alltför hög grad fått styra omvärldens agerande inför folkmordet i Bosnien. De uppskjutna kommunalvalen avses nu komma att hållas våren 1997. De är en grundläggande förutsättning för att man skall kunna förverkliga fredsavtalet. Därför måste kommunalvalen hållas så snart godtagbara villkor för fria och demokratiska val föreligger. Och då måste varje medborgare i Bosnien garanteras rätten att kunna rösta på den plats han eller hon var bosatt på när kriget började. Fru talman! Septembervalen förändrade egentligen inte någonting. Den faktiska etniska uppdelningen av Bosnien, som världen i stort sett stillatigande åsett under nästan fyra års folkmord, utgjorde basen för stormakternas formel för Daytonavtalet. De allmänna val som föreskrevs i avtalen arrangerades utifrån att människorna i Bosnien i allt väsentligt skulle rösta i etniskt uppdelade enheter. IFOR-styrkan har förvisso framgångsrikt garanterat att militärt våld hållits i schack, men det civila genomförandet av Daytonavtalet har inte i något väsentligt avseende bidragit till att minska den faktiska etniska delningen av Bosnien. Flyktingar har endast i undantagsfall kunnat återvända till sina forna hem. Krigsförbrytarna Karadzic och Mladic kan öppet trotsa världssamfundets till intet förpliktande deklarationer. Det borde kunna sägas också i den höge representantens hemland. När nu ett år förlöpt sedan Daytonavtalets tillkomst är det uppenbart att fredsprocessen i Bosnien kommer att ta mycket lång tid och kräva omfattande och långvariga insatser från omvärlden. Det hade säkert varit mycket dyrt för det internationella samfundet att effektivt och kraftfullt sätta stopp för folkmord och etnisk rensning på ett tidigt stadium, men det blir också mycket dyrt för det internationella samfundet att återupprätta mellanfolklig säkerhet och fredlig samlevnad i det forna Jugoslavien efter mer än fyra års väpnade härjningar. Fru talman! Fred i Bosnien förutsätter fred, demokrati och mänskliga rättigheter i hela det forna Jugoslavien. Det blir ingen varaktig fredlig samlevnad så länge de kroatiska flyktingarna inte garanteras rätten att återvända till sin jord och sina hem i det av serber ockuperade Östra Slavonien. Det blir ingen varaktig fredlig samlevnad så länge de serbiska flyktingarna inte garanteras rätten att återvända till sin jord och till sina hem i det av kroater återerövrade Krajina. Det blir ingen varaktig fredlig samlevnad så länge de bosniska flyktingarna inte garanteras rätten att återvända till sin jord och sina hem i det av serber och kroater ockuperade Republika Srbska och Herceg Bosna. Och det blir ingen varaktig fredlig samlevnad så länge krigsförbrytarna öppet går fria framför ögonen på de internationella fredsstyrkorna, som t.ex. polischefen i Prijedor, tidigare kommendant i dödslägret Omarska. Det leder bara till att krigsförbrytelser görs till kollektiva ansvars och skuldförhållanden, som förgiftar och omöjliggör förutsättningarna för en långsiktig folklig samlevnad. Fru talman! Varaktig fredlig samlevnad i det forna Jugoslavien förutsätter dessutom fred, demokrati och mänskliga rättigheter i såväl Serbien-Montenegro som Kroatien. Just i dessa dagar, när folket i Serbiens större städer på egen hand söker upprätta demokrati undan krigsförbrytaren Milosevics styre, befinner sig en svensk regeringsdelegation i Belgrad för att förhandla med samma regim för att kunna sända tillbaka tusentals människor som flytt undan den regimens krig, förtryck och diktatur. En orättfärdig politik måste tydligen fullföljas, men tajmningen verkar osedvanligt olycklig. Presidenterna Milosevic och Tudjman är de jugoslaviska krigens främsta krigsherrar. Ingen av dem kommer frivilligt att lämna ifrån sig makten till en verkligt demokratisk samhällsutveckling utan att det internationella samfundet utövar starka påtryckningar. Men varför skall vi förvänta oss det? Den fredsopposition för frihet och demokrati som nu sedan veckor tillbaka samlar hundratusentals demonstranter i Milosevics polisstat är inte ny. Den fanns före kriget, den fanns under kriget och den fortsätter att finnas efter kriget. Europas makthavare satsade på att envåldshärskaren Milosevic skulle lösa de problem som Europas regeringar inte hade moraliskt mod att ta itu med. Europas regeringar blundade avsiktligt för den europeiskt influerade oppositionen i såväl Kroatien som Serbien. Det var och är ett förräderi, mot människorna på Balkan och mot Europas grundläggande värden, som vi alltid får höra så mycket om i festtalen i Dublin och vid andra toppmöten. Men dessa värden måste vara viktigare att värna i praktiken än i olika europeiska stormakters historiska maktintressen på Balkan. Hur länge skall så mycket av Balkans öde formas i London och i Paris? Nu kommer säkert utrikesministern och utrikesutskottets ordförande att på sedvanligt sätt undra: Är det bara Folkpartiet som vet rätt och bäst? De vet båda att denna diskussion pågått ute i Europa under hela folkmordet i Bosnien och sedan Daytonfredens tillkomst. Det är en diskussion som inte ger upp bara för att de makthavande försöker tysta den. Det är en diskussion som omfattar människor med olika politisk, kulturell och etnisk bakgrund. I den diskussionen är inte alls liberala politiker mer vanligt förekommande än många andra. Men jag skall gärna erkänna att där finns osedvanligt få s.k. demokratiska socialister eller förutvarande kommunister. Solidaritet var lättare att ge uttryck för på gator och torg när den kunde ges ideologisk kappa, när det handlade om solidaritet med system eller begrepp som "folket". Men när det bara handlar om människor - då blir det för somliga så mycket svårare. Kanske fanns i botten en rent av ideologisk känsla av samhörighet med det tidigare alliansfria, självstyrelseinriktade, socialistiska Jugoslavien, bakom vars yttre fasad doldes en brutal polisstat. Det uppvaknandet tycks ha lagt en effektiv hämsko på många europeiska demokrater på vänsterkanten, inför det ohyggliga som drabbat människor på Balkan sedan Tito-statens sammanbrott. Fru talman! Omvärldens reaktioner inför utvecklingen efter kommunalvalen i Serbien är lika undfallande som efter kommunalvalen i Kroatien förra hösten. Varför förmår inte det internationella samfundet göra klart, att gott uppförande i samband med Daytonavtalets tillkomst inte räcker för att Kroatien och Serbien-Montenegro skall upptas som fullvärdiga medlemmar i det internationella samfundet? En fungerande pluralistisk demokrati och respekt för grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter måste vara ett oavvisligt villkor för detta. På lång sikt är förutsättningarna för fredlig folklig samlevnad avhängiga att en normal civil samhällsutveckling kommer till stånd i alla delar av det f.d. Jugoslavien. Misär, fattigdom och isolering föder bitterhet, hat och revanschism, som kan exploateras på samma sätt som krigsherrarna lyckades göra vid Jugoslaviens sammanbrott. Här kommer att krävas ett omfattande internationellt stöd till återuppbyggnad, som måste villkoras mot utveckling av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, men som också måste vara öppet för alla folkgrupper i alla delar av FN:s sanktioner mot Republika Srbska och Serbien-Montenegro får inte upphöra utan att alla krav utan att alla krav härför har uppfyllts. Men återuppbyggnaden av Bosnien måste inbegripa också serberna i Republika Srbska och i Serbien-Montenegro på lika villkor. Varje part måste behandlas lika och för sig i detta avseende, utifrån hur den uppfyller sin del av fredsprocessen. Dit hör bl.a. samarbete för att gripa och överlämna krigsförbrytare till Haagtribunalen. Fru talman! Oklarheten om vilka som har mandat att gripa de vid Haagtribunalen åtalade krigsförbrytarna har lett till en oacceptabel handfallenhet att ingripa, även vid fall där det varit uppenbart att IFOR-enheter skulle ha kunnat gripa fullt identifierade personer. Alla inblandande i fredsprocessen, inbegripet den interntionella fredsstyrkan, har en skyldighet enligt Daytonavtalet att samarbeta om alla inslag i avtalet. Till dessa hör att de åtalade krigsförbrytarna grips och överlämnas till Haagtribunalen. Sverige borde därför, som en av de större truppbidragande staterna, ha verkat för att mandatet till den fortsatta fredsstyrkan entydigt inbegripit uppgiften att gripa krigsförbrytare. Den kommande fredstyrkan förväntas bli ungefär hälften av den nuvarande i storlek. Det är inte självklart att minskningen av fredsstyrkan måste ske proportionellt i förhållande till det nuvarande deltagandet i IFOR.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

Fru talman! I dag är det nästan exakt ett år sedan som riksdagen beslutade att ge regeringen i uppdrag att inrätta en svensk styrka under NATO:s kommando i FN-styrkan i Bosnien, den s.k. IFOR. Den skulle bestå av 840 svenska soldater, och mandatet var på ett år. Enligt Daytonöverenskommelsen hade man i den militära delen bl.a. i uppdrag att skilja stridande parter åt, att upprätta en separationszon och att upprätthålla denna zon. Tidigare hade svenska soldater också deltagit i 1 000 svenska soldater. Därtill har svenska militärpoliser deltagit i olika operationer i förra Jugoslavien. Vi har haft civila och militära observatörer. Insaterna från Sverige har varit stora. Daytonavtalets militära del har varit ganska lyckosam. Det har sedan IFOR inrättades inte förekommit några militära strider. Inga soldaters liv har offrats i strid. Det har inte heller förekommit några regelrätta beskjutningar. Tyvärr har ändå tragiska händelser inträffat. Soldater har dött på grund av bl.a. minolyckor. Sverige ingår i en nordisk-polsk brigad tillsammans med de nordiska länderna och Polen. I den svenska bataljonen ingår också lettiska soldater. Vid sidan av denna nordisk-polska brigad finns en annan som leds av Frankrike och en tredje som leds av Storbritannien. USA har ansvaret för den del av operationen där bl.a. Sverige och de nordiska länderna deltar. Till den militära delen av den här operationen kan vi också räkna en del bonuseffekter. Man kan säga att IFOR-operationen är ett praktiskt utförande av Partnerskap för fred utan några som helst artificiella orsaker. Här får NATO-länder, icke NATO-medlemmar, Ryssland och Baltikum - forna fiender - arbeta tillsammans i fredsfrämjande syfte. Det är oerhört betydelsefullt och gynnar, som vi ser det, bildandet av en alleuropeisk fredsordning på sikt. Den andra delen, den civila samhällsuppbyggnaden, har mött stora svårigheter. Det är alldeles uppenbart att den delen av fredsprocessen kommer att ta mycket längre tid. Det tog väldigt lång tid inledningsvis på grund av bristande resurser innan man kunde få personer på plats och innan det över huvud taget hände någonting. Det är också så att parternas samarbetsvilja inte alltid är så god. Det är stora svårigheter för människor att färdas emellan de båda delarna av denna enade stat, den bosnisk-kroatiska federationen och den serbiska republiken. Ändå är det positivt att man har lyckats hålla parlamentsval i september, och vi hoppas också att lokalvalen i vår skall kunna genomföras lyckosamt, trots att de blivit uppskjutna två gånger. Återuppbyggnadsstöd är oerhört viktigt, och det måste åtföljas av ekonomiska och politiska villkor. Demokratistöd i alla dess former är betydelsefullt i sammanhanget. Också här har Sverige gjort stora insatser. Sammantaget har Sverige bidragit med 1,3 miljarder i humanitärt bistånd och återuppbyggnadsstöd. Här hemma har vi tagit emot 82 000 flyktingar och givit dem permanent uppehållstillstånd. Sverige har också på olika sätt medverkat till att få valprocessen smidig och stött OSSE i dess arbete för att genomföra valen. Där står vi i dag. För ett par dagar sedan, i förra veckan, antog säkerhetsrådet den resolution 1088 som skall utgöra grunden för den fortsatta verksamheten. Resolutionen ger ett nytt mandat för en ny styrka, som skall komma att kallas Stabilisation Force, på 18 månader. Säkerhetsrådet tog resolutionen i full enighet. Med den inleds nu en ny fas i fredsprocessen i det f.d. Jugoslavien. Resolutionen föregicks av Paris och Londonkonferenserna, där man hade kommit överens om en tvåårig konsolideringsplan som successivt skulle lägga över ansvaret på myndigheterna i Bosnien-Hercegovina. Men fortfarande finns naturligtvis behovet av oerhört stora insatser från världssamfundets sida, och också militära insatser för att undanröja risken för återupptagna strider. Det civila samhällets återuppbyggnad brådskar. De lokala valen och deras genomförande är kritiska för att man skall lyckas härvidlag. En fråga som Lennart Rohdin tog upp i sitt anförande var möjligheten att föra krigsförbrytare till tribunalen i Haag. Säkerhetsrådets resolution 1088 anger i sin operativa 8 § att detta är en väldigt angelägen uppgift och att parterna till Daytonöverenskommelsen har en skyldighet att tillfångata och föra krigsförbrytare till Haag. Det är naturligtvis i huvudsak de tidigare krigförande parterna som måste förmås att ta detta ansvar. Men det ingår också i SFOR-styrkans uppgifter att göra detta. Trycket på parterna att medverka till Daytonavtalets fulla implementering måste öka. Vi har nu en FN-resolution i botten och en överenskommelse mellan många länder om att fortsätta i Daytonavtalets anda och försöka att genomföra detta under en 18 månadersperiod. Sannolikt kommer det att behövas en närvaro också långt därefter. Regeringen begär nu av riksdagen att vi skall fatta ett beslut att svensk medverkan i denna nya operation skall genomföras. Det är alldeles naturligt för utrikesutskottet att så skall ske. När styrkan i sin helhet minskar från 60 000 soldater till ca 25 000-30 000 soldater är det också rimligt att den svenska insatsen minskar ungefär proportionerligt. Det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord innebär att 510 svenska soldater skall tjänstgöra i den nya SFOR-styrkan. Utrikesutskottet tillstyrker detta. Jag vill med detta yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Lennart Rohdin har velat ha ett öppet ekonomiskt tak för denna insats. Utrikesutskottet finner inte att det är möjligt under rådande ekonomiska förhållanden. Vi anser att man bör tala om, och vi bör besluta, hur mycket denna operation skall få kosta. Den beräknas till 399 miljoner kronor. Det är merparten av det anslag som finns för den sortens verksamhet under året.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

Fru talman! I utskottets betänkande skriver utskottsmajoriteten: IFOR-styrkan har vissa begränsade rättigheter att agera när det gäller att gripa krigsförbrytare. Det är inte uppenbart för utskottet att fredsprocessen bäst stärks genom att denna möjlighet utvidgas. Jag vet inte om det är mer uppenbart efter säkerhetsrådets beslut. Det framgick inte alldeles entydigt. Jag vill ändå fråga utrikesutskottets ordförande: Vilka är de folkrättsliga följderna för svensk trupp att gripa krigsförbrytare? Detta sett mot bakgrund av Sveriges anslutning till olika folkrättsliga avtal, t.ex. folkmordskommissionen och vårt medlemskap i FN, säkerhetsrådets mandat till IFOR och den kommande styrkan och att vi har ställt oss bakom Daytonavtalet. Vilka är de folkrättsliga följderna för svensk trupp mot denna bakgrund, helt oavsett hur vi läser det beslut som säkerhetsrådet har fattat?
Fru talman! Det är ytterst olyckligt att tribunalen i Haag inte har fått sig levererat och lyckats döma fler än 7 krigsförbrytare. Det är alldeles uppenbart när man läser resolutionen att de trupper som finns i Bosnien-Hercegovina har ett klart uppdrag att gripa krigsförbrytare. Hur aktivt man skall göra detta står det däremot ingenting om. Men det finns ingen som helst tvekan om att alla parter har skyldighet att göra detta, och den internationella styrkan är också en avtalsslutande part. Det råder ingen som helst tvekan om det. Det ändrar egentligen inte heller det som utrikesutskottet har skrivit. Vi har skrivit att man i huvudsak naturligtvis bör sätta press på parterna. Men det undantar inte SFOR-soldaterna från ansvar att också göra likaledes.
Fru talman! Jag skall i och för sig gärna medge att vårt krav när det gäller säkerhetsrådets mandat egentligen är helt överflödigt. Det är överflödigt därför att det är självklart enligt de grundläggande regler som gäller att IFOR-styrkan inte bara har möjlighet utan också skyldighet att ingripa och gripa krigsförbrytare. Utrikesutskottets ordförande säger att det kan diskuteras hur aktivt detta skall ske. Men någonstans går det rimligtvis en gräns. När fullt identifierade kända krigsförbrytare, kommendanter för dödslägren och åtalade vid Haagtribunalen, t.o.m. kliver in på fredsstyrkans område och anmäler trakasserier från den bosniska polisen noterar man detta och låter dem gå. Någonstans måste det gå en gräns! När inte den gränsen markeras krävs det att det påtalas tydligt också av fredsstyrkans uppdragsgivare.

Herr talman! Jag har ingen anledning att invända mot det Göran Lennmarker sade i sitt anförande. Listan över de onda krafter som är beredda att ta till vapen och våld för att främja sina syften kan vi nog också vara överens om kan göras mycket längre. Men om vi håller oss till det område som vi faktiskt diskuterar i dag, där Göran Lennmarker nämnde Milosevic, vill jag bara ställa den enkla frågan: Borde inte president Tudjman ha funnits med i den klara och tydliga uppräkning som Göran Lennmarker gjorde i den här debatten?

Herr talman! Det är förvisso så att huvudansvaret otvivelaktigt måste läggas på Milosevic för hur hela den här utvecklingen startade och att den tilläts ta den form som den faktiskt gjorde. Men om vi håller oss till kriget och folkmordet i Bosnien, den etniska rensningen i Bosnien, som påbörjades som en följd av och efter kriget i Kroatien tror jag kanske att ansvarsfördelningen i praktiken är mer jämn. Vi behöver kanske inte diskutera det så mycket, men jag noterade i alla fall att dåvarande EU-medlaren, Carl Bildt tror jag att han heter, sommaren 1995 tyckte att president Tudjman nog borde ställas inför krigsförbrytartribunalen i Haag. Jag har hittills aldrig hört vare sig EU medlaren eller Den höge representanten hota Milosevic med krigsförbrytartribunalen.

Herr talman! Sverige har inte tvekat att ställa upp i fredsfrämjande insatser när FN har kallat. Vi har 30 års erfarenhet av FN-missioner, och Sverige har bidragit med militära styrkor och/eller observatörer i mer än 20 olika FN-missioner. I forna Jugoslavien har vi bidragit med FN-trupp i Bosnien-Hercegovina, i Makedonien och i Kroatien. Soldaterna och de förband som tjänstgjort där har rönt mycket stor uppskattning inom FN och hos en hårt prövad civilbefolkning. Sverige har medverkat och skall medverka i FN:s arbete för att främja fred, försoning, återuppbyggnad och demokratisering. Regeringen ger i den föreliggande propositionen en bra beskrivning av Sveriges hittillsvarande insatser i före detta Jugoslavien. Sverige har givit över 1,3 miljarder kronor i humanitär hjälp och återuppbyggnadsinsatser i forna Jugoslavien. Många flyktingar från före detta Jugoslavien har i Sverige fått en fristad. Herr talman! Det var ett år och en dag sedan vi diskuterade svenskt deltagande i IFOR-styrkan. Redan då stod det klart för de flesta att operationen skulle behöva utsträckas bortom IFOR:s tidsmässiga mandat. De deltagande länderna har nu enats om att den militära insatsen måste fortsätta. FN:s säkerhetsråd förnyade i slutet av förra veckan mandatet. IFOR blir SFOR, och implementering blir stabilisering. Mandatet utsträcks till 18 månader. Den nya styrkan bantas från ca 60 000 till 25 000-30 000 personer. Centerpartiet gör ingen annan bedömning än regeringen om behovet av en efterföljare till IFOR. En fortsatt militär närvaro är sannolikt nödvändig för att garantera att inga uppblossande strider tillåts föröda de framsteg som uppnåtts. Trycket måste upprätthållas! Centerpartiet stöder fullt ut dagens beslut om svenskt deltagande med högst 510 personer. Ambitionsnivån bibehålls om vi jämför med andra truppbidragare. Sverige fortsätter att ta ansvar, och därför vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Europa förändras. Vi är precis i slutet av år 1996 och det är dags att summera vad som har hänt under året. Det har varit ett betydelsefullt år för vår kontinent. Det blir också synligt när toppmötena avlöser varandra. Det mångfasetterade samarbetet i Europa har fördjupats kvantitativt och kvalitativt. Det går inte att överskatta den betydelse som den multinationella IFOR-styrkan i Bosnien har spelat som katalysator för samarbetstanken som helhet. Många låsta dörrar har öppnats genom IFOR och ett och annat fjäll har fallit från ögonlocken. För oss svenskar har nog också en och annan fördom om NATO avslöjats. Samarbetsklimatet är helt plötsligt ett annat - konstruktivt uppbyggande. IFOR är det första exemplet på att NATO och Ryssland tillsammans med alliansfria länder genomför en fredsfrämjande operation under gemensamt NATO-kommando. Det krävdes fingerfärdighet och prestigelöshet för att nå denna breda uppställning. Resultatet ger lön för mödan. Erfarenheterna av ett år med IFOR är mycket positiva. Styrkan har lyckats med sin militära uppgift att skilja de stridande parterna åt. Det har faktiskt varit fred i Bosnien sedan Dayton. Dessutom har samarbetet på fältet och i staberna fungerat utmärkt, och, som tidigare nämnts, fredsstyrkan IFOR har inte förlorat en enda soldat i strid.

Herr talman! När vi i dag tar diskussionen och så småningom beslutet om fortsatt svenskt deltagande i SFOR-styrkan i Bosnien-Hercegovina är vi i utskottet i stort sett eniga. Vi är alltså eniga om betydelsen av att Sverige ställer upp, av att Sverige bidrar med trupp. Däremot är vi oeniga om vissa detaljer som återfinns i vissa reservationer. Jag vill understryka att vi i Vänsterpartiet ser det som oerhört viktigt att Sverige fortsätter uppdraget. Jag kan möjligen tycka att man från regeringens sida ännu mer borde ha betonat det långsiktiga engagemanget, att det inte bara rör sig om en kortare tid på 1-1 1/2 år, utan att vi helt klart är och måste vara inställda på att det militära skyddet och framför allt de civila insatserna kommer att behövas under många år. Flera har talat om betydelsen av att vi har ställt upp under NATO-flagg. Göran Lennmarker tog upp hur en ny alleuropeisk säkerhetsstruktur har bildats i Europa och hur positivt klimatet har varit inom IFOR i samarbetet med NATO. Jag vill understryka att vi har anledning att vara stolta över de svenskar som har arbetat med det här och att samarbetet har fungerat över förväntan. Det är naturligtvis oerhört positivt. Samtidigt vill jag understryka att vi i Vänsterpartiet naturligtvis hade sett och önskat att det hade funnits helt andra lösningar, att FN självt och inte bara via ombud i det här fallet hade kunnat ställa upp med FN-trupp. Naturligtvis är det en förutsättning att det sker på ett FN-mandat. Men den ideala lösningen finns inte och därför har det varit och är det nödvändigt att den här konstruktionen fungerar framöver. Däremot tror jag att det måste understrykas att det här inte får bli ett steg in i NATO. Jag tycker också att det är angeläget att påpeka att det måste till ett nytt beslut när en insats förlängs och att det bygger på att man tar ett beslut för varje satsning som görs från svensk sida. Därför tycker jag att det är bra att vi i utskottet understryker att regeringen måste återvända till riksdagen om det behövs nya medel och att ramen inte automatiskt kan utökas. Däremot vill jag redan nu säga att vi från vår sida ser det som fullt möjligt att ytterligare medel som måste anslås skall tas från försvarsanslaget. Det är där vi har reserver. Det är inte så att det finns stora medel på annat håll som man skulle kunna ta i anspråk. För övrigt vill jag instämma i vad utskottets ordförande och andra har tagit upp om betydelsen av insatsen. Där är vi överens. Men vad man däremot inte har nämnt, som ändå oroar mig, är vapenembargot, som har upphört. I och för sig finns det en rustningskontroll som kollas av med jämna mellanrum. Men trots det vet vi att det sker en upprustning och modernisering av t.ex. försvaret i Bosnien-Hercegovina med USA:s hjälp. Vi vet också att det finns andra som nu ställer upp för att se till att parterna skall kunna hålla sin krigsmaskin i gång. Jag tycker att det beslut som man har tagit i andra länder om att stödja parterna på det sättet är olyckligt. Det är min förhoppning att man från Sveriges sidan gör allt som går att göra för att stoppa en upprustning. Herr talman! Jag vill också understryka betydelsen av att krigsförbrytardomstolen får möjlighet att agera. Jag ställer mig bakom majoriteten i utskottet som hänvisar till FN-resolutionen. Det måste vara möjligt för krigsförbrytartribunalen att agera. Jag tycker inte att den reservation från Folkpartiet som understryker det borde vara nödvändig i det här fallet. Det finns tillräckligt underlag för att man skall kunna agera. Andra talare har varit inne på betydelsen av den civila uppbyggnaden, av att den pågår under lång tid. Det kommer vid flera tillfällen, vid speciella tillfällen men också kontinuerligt, att finnas behov av civila insatser. På den punkten vill jag understryka vikten av insatser från OSSE. Jag vet att Göran Persson tog upp detta i OSSE:s generalförsamling i Lissabon i början på den här månaden. Jag menar att insatserna från svensk sida måste vara mycket starka. Det som också är angeläget att lyfta fram - det har vi också gjort i Vänsterpartiets motioner och jag tycker att vi har fått fullt stöd för det från utskottet - gäller personskadeskyddet för de svenskar som reser ut. Det har visat sig att det inte har varit tillförlitligt. Enskilda personer har klart kommit i kläm. Nu har vi i utskottet fått försäkringar om att regeringen har frågan under översyn och att det snart skall vara åtgärdat. Det är min förhoppning att det också skall bli så i praktiken. Jag skulle vilja passa på att fråga utrikesministern om något som inte direkt ingår i ärendet men som flera talare har snuddat vid. Det gäller situationen i Serbien och det som händer där. Oppositionen växer sig starkare och vi kan se att Milosevic sitter allt lösare. Jag undrar: Vad gör den svenska regeringen för att stödja oppositionella, för att se till att de demokratiska krafterna i Serbien kan agera och inte som nu stoppas av polis och militär? Jag tycker att det har varit oerhört tyst från den svenska regeringen när det gäller regeringens inställning i den här frågan. Till slut, herr talman, vill jag bara hänvisa till det särskilda yttrande som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gjort i den här frågan. För övrigt vill jag instämma i majoritetens överväganden.

Herr talman! Miljöpartiet ställer sig tillsammans med utskottet bakom det fortsatta deltagandet i fredsstyrkan i Bosnien-Hercegovina som FN:s säkerhetsråd bemyndigat sina medlemmar till. Våra skäl för deltagandet i den första IFOR styrkan framgår tydligt av den motion som vi skrev i december 1995 som svar på regeringens förslag att en väpnad styrka ställs till förfogande som ett svenskt bidrag till den multinationella fredsstyrkan den gången. Miljöpartiet pekade då på ett antal förutsättningar som vi ansåg måste vara uppfyllda för att motivera Sveriges deltagande. I den motion som vi nu skrivit i samband med säkerhetsrådets nya begäran till medlemsstaterna om fortsatt medverkan i en IFOR-styrka har vi inte ändrat åsikt. Vi är kanske tydligare i vårt krav på att Sverige skall ha insyn och inflytande över den politiska militära planeringen av insatsen och det praktiska genomförandet av denna genom att vi har en permanent medverkan i fredsstyrkans operativa ledning. En annan förutsättning är att FN:s säkerhetsråd måste ge mandat till insatserna. Sverige är ett neutralt land som kan använda militära fredstrupper endast när det begärs av FN. Det är också nödvändigt att de inblandade parterna ger sitt samtycke till fredsstyrkan. För att Sverige skall delta krävs också att det är en samverkan mellan många länder och att länder som står utanför NATO också deltar, dvs. länder som är neutrala och inte har några bindningar till NATO. Ryssland är ett exempel på ett sådant land som ju motsätter sig sina grannländers medlemskap i NATO men ändå deltar i fredsoperationer av det här slaget. Även om FN:s begäran om en fredsstyrka får ses som en fortsättning på ett fredsbevarande arbete som ännu inte är slutfört, anser vi att varje insats är unik och att riksdagen måste ta upp liknande bemyndiganden från FN till övervägande och beslut varje gång i riksdagen. Miljöpartiet anser att det är nödvändigt att en fredsbevarande styrka finns i området för att man skall få möjligheter att fortsätta freds och återuppbyggnadsarbetet. De flyktingar som vill skall kunna återvända hem utan att behöva frukta för sin säkerhet och sitt liv. Jag vill också poängtera att Sverige aktivt bör arbeta för att de militära insatserna så fort som möjligt ersätts av civila insatser med FN-personal. Vi menar att samarbetet inom IFOR är klart begränsat. Det är inte en inledning till något ytterligare samarbete med andra säkerhetsorganisationer. Det har tagits upp hur viktigt det är att krigsförbrytarna blir dömda och får sitt straff. Påtryckningarna på parterna, som faktiskt har gått med på detta fredsavtal, måste öka. Det är inte bara i avskräckande syfte som det här är viktigt. När jag för ett år sedan var ute och talade om FN, kom det fram en man från Bosnien till mig och berättade att den by där han bodde hade blivit utplånad av fienden, men att det fanns en video som visade attacken mot byn. Det var en video som ingen hade vågat visa. Men övertygelsen om att den eller de som gjorde detta skulle bli straffade gjorde att han sade: Jag känner ingen bitterhet. Jag vet att de som har gjort detta skall bli straffade. Jag tycker att det också är en viktig aspekt på säkerhetsstyrkans arbete.

Herr talman! Mer än ett år har nu förflutit sedan fredsavtalet slöts i Dayton. Det var på många sätt ett unikt internationellt avtal. Föresatsen var inte bara att separera de stridande och få vapnen att tystna. Målet sattes högre. Daytonavtalet reglerar delvis i detalj hur det nya Bosnien skall byggas upp, hur fungerande institutioner skall skapas, hur demokratiska val skall ordnas, hur flyktingar skall återvända, vad som åvilar parterna och vilken internationell hjälp de kan räkna med. Det internationella samfundet har tagit på sig en ambitiös politisk och ekonomisk roll. Den rollen kommer vi att behöva fortsätta att spela under lång tid framöver. Vi gör det i samspel med parterna som naturligtvis bär det yttersta ansvaret för en varaktig fred. IFOR-styrkan som nu verkat i ett år är inte alls det enda, men kanske det mest påtagliga, uttrycket för det internationella ansvaret. IFOR har beslutats av FN. I den ingår ett stort antal länder från Europa och från övriga delar av världen - NATO-medlemmar och icke NATO-medlemmar. IFOR har med framgång kunnat fullgöra sin huvuduppgift att förhindra fortsatta strider. Men vi vet också att det finns ett behov av internationell närvaro framöver. Därför håller en multinationell fortsättningsstyrka nu på att sättas upp omfattande ungefär 30 000 personer, dvs. ungefär hälften av den tidigare styrkan. FN:s säkerhetsråd fattade i fredags det formella beslutet om styrkans mandat. Det liknar i allt väsentligt det tidigare mandatet, och styrkans uppgifter på marken kommer också att bli likartade. Styrkan skall genom sin närvaro förhindra att nya strider bryter ut och upprätthålla rörelsefriheten i Men den miljö i vilken SFOR, som styrkan heter, skall komma att verka blir förhoppningsvis litet annorlunda. Större tonvikt kommer fortsättningsvis att läggas vid den civila sidan av fredsprocessen. Den internationella polisstyrkan kommer att få viktigare uppgifter. Samspelet mellan de civila och militära delarna kommer att bli än mer betydelsefullt. Den svenska bataljonen kommer liksom hittills att uppträda i en nordisk brigad i vilken också de baltiska och polska soldaterna skall ingå. Våra uppgifter kommer sannolikt att likna dem som vi hittills haft. Bataljonen kommer att vara förlagd till nordöstra För Sverige har det varit naturligt att delta i fortsättningsstyrkan. Det enhälliga beslut om det som riksdagen kommer att fatta i morgon är naturligtvis någonting som är synnerligen utrikespolitiskt väsentligt. Jag tror också att vi gemensamt i riksdagen är stolta över vad vi svenskar har kunnat uträtta inom den nordisk-polska brigaden. För oss är också deltagandet i IFOR och nu i det kommande SFOR ett uttryck för att vi tillsammans med andra länder vill och kan medverka i uppbyggnaden av det nya Europa. Herr talman! Även om kriget i Bosnien förhoppningsvis är slut, är freden därmed inte vunnen. Daytonavtalet är inte uppfyllt ännu, inte till bokstaven och ännu mindre till andan. Under den ministerkonferens om Exjugoslavien som avhölls i London för två veckor sedan antogs ett dokument som på Daytonavtalets grund blir ett handlingsprogram för den fortsatta freds och försoningsprocessen i Bosnien och Hercegovina. Betydande internationella insatser kommer att krävas även framöver. Till att börja med under två år, men det behövs naturligtvis mycket längre. Vi måste vara beredda att ta ett ansvar för rekonstruktionen av Bosnien-Hercegovina, och för övrigt hela Exjugoslavien. Det är nödvändigt att vi har ett omfattande civilt återuppbyggnadsprogram. Vi måste också göra stora insatser för att de gemensamma samhällsinstitutionerna i Bosnien-Hercegovina skall kunna växa sig starka. Bosnien-Hercegovina måste åter bli ett land där alla folkgrupper kan bo sida vid sida utan fruktan och dit landets bortjagade befolkning vill och kan återvända. Under Londonkonferensen var vi eniga om att återuppbyggnadsbiståndet inte skall ges villkorslöst. Syftet med det bistånd vi ger är ju politiskt. Vi vill åstadkomma fred, trygghet och demokrati. Därför måste parterna nu visa att de vill genomföra det de skrivit under i Dayton och det de lovat bl.a. vid konferensen i London. Mötet i London uttryckte också sitt starka missnöje med att parterna, då inberäknat Kroatien och Förbundsrepubliken Jugoslavien, inte ger den internationella krigsförbrytardomstolen i Haag tillräckligt stöd. Under det kommande året måste fler av de misstänkta ställas inför rätta. Under de senaste veckorna har vi också upplevt demonstrationer, framför allt i Belgrad men också i andra serbiska orter, och ett folkligt missnöje med regimen i Belgrad. Jag tycker att det är uppmuntrande att så många människor så tydligt visar sin tydliga önskan att det bör vara en demokratisk process också i Förbundsrepubliken Jugoslavien och att man ställer krav på sina ledare att det skall kunna förverkligas. Det är uppenbart att det finns väldigt mycket att göra i det avseendet. Behovet av utveckling av de demokratiska institutionerna och av demokratin är lika uppenbara som bristerna i demokratin i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Det här har vi framfört till representanter för Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vi hade för ett par veckor sedan besök av deras vice utrikesminister här i Stockholm, och både jag och andra företrädare för regeringskansliet hade då tillfälle att tydliggöra detta för honom. Jag träffade under Londonkonferensen utrikesminister Milutinovic och framförde den svenska inställningen även till honom. Vi har framför allt agerat genom EU. Utrikesministrarna inom EU har gemensamt framhållit till president Milosevic och hans regim främst att man måste avhålla sig från våld - det är det allra viktigaste i det här läget - men också att man måste söka dialog med de olika politiska grupperna i landet. Man måste respektera valresultatet i alla valkretsar. Fria medier måste tillåtas verka. Vi har också framhållit att den bild av Förbundsrepubliken Jugoslavien som alla nu får naturligtvis påverkar nationens möjlighet att närma sig det övriga Europa, framför allt EU. Vi har också i det allmänna rådsmötet inom EU beslutat att vi nu inte skall ge några handelspreferenser till Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vi har alltså agerat på olika sätt, och jag tror att EU:s agerande har spelat en viss roll, och kommer att spela en viss roll, både för att oppositionen skall känna att vi bryr oss om och inser vad den står för och naturligtvis också för att regimen skall inse att en demokratisk utveckling måste komma till stånd. Herr talman! För att återvända till Bosnien Hercegovina vill jag bara sluta med att säga att vi alla har ett ansvar för utvecklingen där. Sverige kommer även framöver att lämna betydande bidrag, men det främsta ansvaret åvilar de bosniska parterna och de båda nya republikerna Kroatien och Förbundsrepubliken Jugoslavien. Det internationella biståndet kan bygga upp det som bombats sönder, men det kan inte åstadkomma försoning mellan kroater, muslimer och serber. SFOR kan hindra kriget, men SFOR kan inte skapa freden. För det krävs god vilja hos folken och deras ledare. För det krävs tid och ett tålmodigt arbete på alla nivåer.
Herr talman! Utrikesministern använder, liksom propositionen och utrikesutskottets betänkande, flera gånger uttrycken "parterna" och "samtliga parter". Jag vill då fråga utrikesministern: Är parterna likställda? Är samtliga parter lika goda kålsupare när det gäller att fullfölja Daytonavtalet? Är det så att vissa parter är mer samarbetsvilliga, t.ex. när det gäller samarbetet med Haagtribunalen, än andra? Kan vi få ett klart besked från utrikesministern om var gränsen går för Milosevic när det gäller de kommunalval som nu har omintetgjorts? Nu sägs det att man skall föra en dialog med Milosevic och att det eventuellt skall genomföras nya val för att folket skall få möjlighet att ge uttryck för sin vilja. Men det kan ju inte vara så att de val som hölls för fyra veckor sedan var manipulerade till oppositionens fördel, när vi vet vilken polis och partistat som totalt kontrollerade valproceduren - inte minst i de största städerna och Nya val ger Milosevic och regimen alla möjligheter att manipulera. I valrörelsen inför kommunalvalen för fyra veckor sedan fanns det oberoende medier - de har tystats nu. Det handlar otvetydigt om att valresultaten från de första valen måste godkännas utan diskussion. Kan vi få ett klart besked från utrikesministern här i dag om Kroatiens roll i Bosnien? Trots att Kroatien nu har blivit medlem i Europarådet fortsätter den etniska rensningen i Mostar. Alla vet att detta inte kan ske utan president Tudjmans medgivande. Kan vi få ett klart och entydigt besked från utrikesministern om hur vi ser på president Tudjmans roll i fullföljandet av Daytonavtalet i Bosnien?
Herr talman! Det är självklart, Lennart Rohdin, att de parter som finns, såväl inom Bosnien-Hercegovina som i de tre stater som formellt undertecknade Daytonavtalet, har litet olika skuld i olika delar och sektorer inom det vi nu arbetar med. Det gäller skuld till kriget, övergrepp vad gäller mänskliga rättigheter, bristande demokrati, att man inte tillåter flyktingar att återvända osv. Men jag tycker inte att det är så meningsfullt för oss att hålla på med den skuldfördelningen. Det viktiga är ju ändå att se framåt och att försöka arbeta konstruktivt. Ta t.ex. Kroatien. Kroatien fick nu, efter ganska stor och lång tveksamhet från bl.a. svenska parlamentariker och den svenska regeringen, bli medlem i Europarådet. Då vill vi ju utnyttja det medlemskapet till att ställa krav på Kroatien och att konstruktivt arbeta med landet så att man inte fortsätter vägen med etnisk rensning, med att göra det svårt för medierna att fungera osv. Här skall vi konstruktivt kunna ställa krav på Kroatien, just därför att landet nu är medlem i Detsamma säger vi gentemot Förbundsrepubliken Jugoslavien. Den är visserligen inte med i viktiga europeiska strukturer ännu, men man vill gärna bli det. Då måste man också leva upp till europeiska kriterier, t.ex. att respektera val.
Herr talman! Det är visst intressant att diskutera parterna.

Kan vi få ett klart besked om var gränsen går när det gäller Milosevic och kommunalvalen? Kan vi få ett klart besked om var gränsen går när det gäller president Tudjman och Kroatiens roll i den etniska rensningen i Mostar - inte bara att det förs en dialog? Sedan sade utrikesministern i sitt anförande att det nya mandatet från säkerhetsrådet i allt väsentligt liknar det gamla. Ja - och det gamla mandatet var det som man från IFOR på platsen uttryckligen har använt som argument i fråga om varför man inte har kunnat ingripa när man har stått öga mot öga med identifierade krigsförbrytare. Jag ställde frågan tidigare i dag: Vilka folkrättsliga förpliktelser har IFOR-styrkorna att gripa krigsförbrytare som är åtalade vid Haagtribunalen och som man kan identifiera på plats?
Herr talman! Jag tror inte alls att vi har delade meningar vad gäller många krigsherrar och deras skuld i det här, och inte heller när det gäller att vissa parter genom krigsvinster har mycket mindre intresse av att uppföra sig som vi vill än andra. Många har förlorat mer och andra har vunnit mer. Det är någonting som vi fick lov att acceptera när vi accepterade Daytonavtalet, för det är ett fait accompli i det läget. Men det är inget rättvist avtal för den sakens skull. Förvisso finns den här skillnaden i vinster och förluster; det kan vi vara helt överens om, Lennart Rohdin. Sedan är jag ändå mindre benägen att hålla på och utpeka vilken roll den ena och den andra presidenten har i det här sammanhanget. För mig är det viktigt att mer principiellt slå fast att valresultat skall respekteras. Man skall självfallet inte manipulera val. Man skall tillåta fria medier. Det är detta konstruktiva arbete som vi står för, och det gäller naturligtvis i hög grad Förbundsrepubliken Jugoslavien och det som sker på kroatiskt område där kroatiska regeringen har inflytande att vi inte kan acceptera en fortsatt etnisk rensning. Krigsförbrytarnas gripande är en mycket svår fråga. Om vi skall se till fakta finns det en säkerhetsrådsresolution som inte ger skyldighet för IFOR eller SFOR att gripa krigsförbrytare. Mandatet ger dem möjlighet att gripa krigsförbrytare, men hur denna möjlighet utnyttjas är en fråga för de militära befälhavarna, och hittills har man uppenbarligen inte ansett det möjligt att göra någon större aktion. Man kan naturligtvis vända detta väldigt mycket emot just den internationella styrka som finns i området, men det får aldrig undanskymma att det faktiskt är parterna som har ansvaret enligt Daytonavtalet att gripa misstänkta krigsförbrytare.
Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för beskrivningen av vad regeringen har gjort vad gäller Serbien. Det är utmärkt att ta upp detta inom Men jag önskar ändå, precis som Lennart Rohdin, ett ytterligare förtydligande eller förstärkande av att det väl i första hand har handlat om att den svenska regeringen har agerat för att de val som har genomförts skall accepteras, inte att det blir nya val. Det måste ju ändå vara den utgångspunkt som vi bör ha. Likaså måste det handla om att stödja fria medier. Den andra frågan som jag tog upp tycker jag inte att utrikesministern har berört över huvud taget, nämligen frågan om vapenembargot och rustningskontrollen. Jag hyser väldigt stor oro för att det nu finns utomstående parter som har ett stort intresse av att se till att det sker en upprustning i Bosnien-Hercegovina och givetvis i andra kringliggande stater som har varit inblandade i Jugoslavien-krigen. Man brukar tala om lågintensiva krig. Vi vet att vi inte har uppnått en varaktig fred. Vi har ett fredsavtal, men inte en varaktig fred. Man skulle kunna tala om att det i dag råder en lågintensiv fred i Bosnien Hercegovina. Därmed finns det naturligtvis stora risker för upprustning, både i det landet och i kringliggande länder. Jag vill veta vad den svenska regeringen gör för att stoppa detta. Vad gör den svenska regeringen för att i första hand försöka se till att ett vapenembargo skulle kunna fortsätta? Det måste ju bedömas vara oerhört nära att konflikter blossar upp.
Herr talman! Jag tycker alltid att det är fel när regimer reagerar på det viset att man talar om omval när man ser problem med ett val. Det är någonting som ju finns i ryggraden på oss som är demokrater som då säger att någonting är fel. Det kan väl utgöra ett tydligt svar på det Eva Zetterberg frågade om. Jag tror dessvärre att det kommer att vara mera vapen i området framöver. Detta att embargot lyftes innebär ju en möjlighet framför allt för Bosnien Hercegovina att skaffa sig mera vapen nu. Men vi försöker motverka det genom rustningsbegränsningar, och OSSE gör här ett viktigt arbete och har parterna med sig. Det gick ju ändå att komma överens i en första omgång. Det här måste dock följas upp, och naturligtvis skall vi göra vad vi kan för att motverka att det här nu blir ett område för ytterligare rustning. Det vore väldigt olyckligt. Men jag kan ju se hur det internationella scenariot ser ut, och jag är dessvärre något pessimistisk.
Herr talman! Då vill jag med anledning av den senare punkten fråga utrikesministern: Har den svenska regeringen i direktkontakter med regeringen i Bosnien-Hercegovina tagit upp detta och direkt hos den regeringen men också inom EU-kretsen försökt driva på för att stoppa ytterligare upprustning?
Herr talman! Rustningsbegränsningen har ju framför allt varit något som OSSE har arbetat med, men det har skett med mycket starkt stöd från EU-kretsen, och i vår arbetsfördelning har det varit framför allt Tyskland och Tysklands utrikesminister som har varit med och drivit på i denna fråga. Jag har också i direkta samtal med företrädare för den bosniska regeringen framfört just detta att det inte är med vapen som man på sikt skapar sig sin trygghet. Ju mera vapen det finns i området desto större blir egentligen osäkerheten för befolkningen.
Herr talman! Jag har en fråga om Serbien till utrikesministern. Jag såg en liten notis i tidningen för ungefär två dagar sedan om att Serbiens president har erbjudit OSSE att sända en delegation till Serbien för att kontrollera valen. Jag undrar om utrikesministern vet någonting om det och hur man i så fall skulle kunna göra en sådan kontroll så att man kan uppfylla önskningarna om att den opposition som är i majoritet också blir i majoritet i de kommunala valen.
Herr talman! Vi utrikesministrar, som träffades i Dublin under toppmötet, hade ett ganska långt sammanträde om situationen i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Inte minst talade vi just om den inbjudan som nu har kommit till OSSE att sända en mission till Belgrad. Vi noterar det med intresse, som vi sade i den deklaration som antogs efteråt. I det ligger en viss avvaktan. Det finns en risk för att en sådan här OSSE-mission kan utnyttjas. Det är ju fråga om vad den får göra på plats. Vilka villkor kommer att gälla för dess arbete? Det är ju viktigt att den inte används bara för att legitimera vad regimen har vidtagit för åtgärder, utan att regimen också förbinder sig att faktiskt lyssna till vad missionen har att säga, och kanske t.o.m. förbinder sig att acceptera det resultat som OSSE-missionen skulle komma fram till. Hur det här förhåller sig vet jag fortfarande ännu inte, men jag tror att diskussioner om det här nog pågår innan denna mission kommer att förverkligas.

Herr talman! Den svenska utrikesförvaltningen spelar en mycket viktig roll i kontakterna mellan Sverige och övriga världen. Men mycket har hänt i världspolitiken som påverkar våra kontakter med andra länder. Vem hade kunnat tro, så sent som 1988, när Sveriges dåvarande statsminister Ingvar Carlsson besökte DDR, att landet några år senare skulle vara återförenat med den tyska förbundsrepubliken, eller att Polen 1996 skulle vänta på medlemskap i både den europeiska unionen och t.o.m. NATO? När jag häromdagen träffade ett par representanter som var med de två nobelpristagare som hade fått årets fredspris, berättade en av dem att han och hans hustru sommaren 1989 hade deltagit i en konferens om Tyskland vid Harvarduniversitetet i USA. Den slutsats man kom fram till vid konferensen var att Tyskland förmodligen någon gång i framtiden skulle återförenas och att Berlinmuren skulle raseras, men ingen av konferensdeltagarna trodde att de själva skulle få uppleva det. Sex månader senare föll muren. IFOR-styrkan är ju också ett exempel på ett samarbete som hade varit otänkbart för bara några år sedan. Och vem hade kunnat tro att Chile på 1990-talet för många skulle vara ett efterföljansvärt exempel på ekonomisk tillväxt och demokrati? Och inte hade många kunnat tänka sig att tre fyra fattiga länder i Sydostasien vid mitten av 1990-talet skulle vara Sveriges tredje största utlandsmarknad efter Västeuropa och Nordamerika. Herr talman! Jag har velat ge denna bakgrund för att visa hur föränderlig världen är och hur mycket som har skett bara på några få år. Självfallet påverkar detta i allra högsta grad arbetet inom den svenska utrikesförvaltningen, både hemma i Sverige och vid våra beskickningar i andra länder. Den största förändringen för Sveriges del är att vi från den 1 januari 1995 är medlemmar i EU. Det kräver ett kraftfullt och framgångsrikt agerande inom ramen för EU-samarbetet. Särskilt är vi intresserade av den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, liksom en gemensam europeisk säkerhetsordning i stort. Det fordrar en gedigen kompetens och svensk diplomatisk närvaro i hela Europa och i Medelhavsområdet. Innan jag går vidare och talar om var vi bör vara representerade med ambassad och ambassadör, enligt vår uppfattning, skall jag säga någonting om ett annat förhållande som i allra högsta grad påverkar arbetet på en utrikesförvaltning i ett annat land. Det är den snabba utvecklingen på telekommunikationsområdet. Vi har t.ex. fått höra hur svenska ambassader i viktiga frågor får sin förstahandsinformation från CNN, och inte från den svenska utrikesförvaltningen. Så var det när budskapet om att Sverige valts in i FN:s säkerhetsråd spreds över världen. Eftersom den utvecklingen ständigt går vidare är det bara att tacka och ta emot. Det betyder att den dagsaktuella politiska rapporteringen från ambassaderna rimligtvis får en allt mindre betydelse. I detta ligger inget negativt. Ambassaderna kan härigenom ägna sig åt mer angelägna uppgifter och mer kvalificerade bedömningar. Vi talar om detta i vårt särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Vi talar också i motioner och yttrande om betydelsen av svenska ambassader på olika håll i världen, alltså även på andra håll än i Europa och Medelhavsområdet. Vi delar inte regeringens uppfattning. Vi tycker inte att det är en klok politik - inte ens i besparingstider - att stänga ambassader eller att inte öppna ambassader på strategiskt viktiga platser. Vi anser framför allt att regeringen inte har kunnat redovisa en genomtänkt strategi inför de beslut man har fattat. Som exempel nämner vi ambassaden i Wellington i Nya Zeeland, som inte längre finns. Den borde absolut öppnas igen. Vi tycker också att Sverige bör ha en diplomatisk närvaro i Minsk i Vitryssland. Utskottet säger visserligen att riksdagsresor till Nya Zeeland, som är populära, får god service via den svenska beskickningen i Canberra, och att utvecklingen i Vitryssland följs från Moskva, vilket ansetts tillräckligt. När det gäller Nya Zeeland tycker vi inte att det räcker med sidoackrediteringen från Australien. Vi redovisar ganska utförligt varför vi tycker så i motionen 303. När det gäller Vitryssland skriver utskottet att en mera aktiv svensk bevakning i Minsk inte är utesluten om utvecklingen skulle motivera detta. Vi anser mot bakgrund av vad som har hänt i Vitryssland på senare tid att utvecklingen redan i dag motiverar detta. Vi tycker att det vore värdefullt med en utredning om Sveriges utlandsrepresentation. Vi är inte ensamma om detta. Folkpartiet intar samma ståndpunkt. Jag har pekat på några viktiga förändringar som skett och som sker när det gäller den utrikespolitiska situationen. Vi är väl medvetna om att UD:s centrala förvaltning genomgått en omorganisation. Vi ser det som angeläget att den nu följs upp av en översyn av Sveriges utlandsrepresentation. Regeringens förslag till besparingar bygger på föreställningen att den rådande strukturen i princip skall behållas, fast på en lägre nivå. Vi har som alternativ till den nuvarande uppbyggnaden av ambassader tänkt oss flera, men mindre, ambassader - ambassader som får möjlighet att specialisera sig och som inte behöver vara uppbyggda efter samma mall. Vi nämner ämnesområden som handel och bistånd. När det gäller handel har vi via kontakter med vissa EU-länder funnit att man t.ex. på den holländska utrikesförvaltningen är mycket aktiv när det gäller investeringar i Nederländerna. Man är lika aktiv i arbetet för holländska investeringar utomlands. Ambassaderna spelar här en mycket viktig roll som dörröppnare. Vi tycker att det är angeläget att ta vara på erfarenheterna av den omorganisation av utlandsrepresentationen som skett i många EU-länder, framför allt i EU-länder som har längre erfarenhet av medlemskapet än vad Sverige har. En annan viktig uppgift kan bli att utvärdera det bistånd som finansieras från Sverige. Vi talar också om att på längre sikt låta Utrikesdepartementet återfå ansvaret för biståndspolitiken. Det kommer mera om detta när vi diskuterar just biståndet i morgon. Sammantaget anser vi alltså att det är viktigt att nu utreda den svenska utlandsrepresentationen. Jag har pekat på några av skälen för detta. Vad vi avser är en parlamentarisk utredning. Vi föreslår ett ökat anslag, med 50 miljoner kronor, för utgiftsområde 5. Herr talman! Till sist vill jag nämna att vi anser att anslaget D 2, det som kallas Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, bör avvecklas. Vi tycker visserligen att det är viktiga områden, men vi tycker inte att man skall ha specialdestinerade bidrag av detta slag. Fria och frivilliga organisationer skall få stöd enligt generella principer. Det är vår uppfattning. Till sist vill jag säga att den nya budgettekniken har gjort att vi till detta betänkande inte har ställt några reservationer. Vi redovisar, som jag sade, vår uppfattning i ett särskilt yttrande.

Herr talman! Utgiftsområde 5 i budgeten behandlar Sveriges utrikesförvaltning och internationella samverkan. Totalt anvisas nära 2,8 miljarder kronor för detta ändamål. Partierna är i stort sett överens om hur denna summa skall fördelas och användas. Det finns dock ett par reservationer i betänkandet, och jag ämnar kommentera reservation nr 1, som rör Sveriges representation och närvaro, eller snarare brist på närvaro, i fransktalande Afrika. Förra gången denna fråga var uppe till debatt och beslut var den 15 mars i fjol. Resultatet av den debatten och det beslutet blev att ambassaden i Kinshasa, den enda svenska ambassaden i fransktalande Central och Västafrika, lades ned. Det var mycket olyckligt, inte minst mot bakgrund av vad länderna Zaire, Rwanda och Burundi fått utstå sedan vi sist hade frågan uppe till diskussion i kammaren. Ambassaden i Kinshasa betjänade under många år på ett bra sätt denna del av Afrika. Av någon outgrundlig anledning blev dock Kinshasaambassaden föremål för upprepade hot om nedläggning. Men varje gång ambassaden varit utsatt för denna debatt har den i sista stund kunnat räddas. Så blev dock som sagt inte resultatet av förra årets debatt. Tyvärr blev resultatet det motsatta. Ambassaden lades ned. Mot bakgrund av vad som hänt i denna del av Afrika under det senaste året är det många som i efterhand beklagar att Kinshasaambassaden lades ned. Jag tror att också de som höll i yxskaftet den gången beklagar det. Detta har ju skett under en tid då flera länder kring de stora sjöarna i det fransktalande Centralafrika har genomlevt sin svåraste tid någonsin. Ambassaden hade utan tvekan kunnat fylla en viktig funktion i detta sammanhang. Så blev nu inte fallet. Våra varningar för ett år sedan hjälpte tyvärr inte. Att lägga ned en svensk beskickning i ett land, eller i ett område där den betjänar flera länder, ger naturligtvis en signal om hur vi prioriterar ländernas betydelse från svensk sida. Ur den synpunkten var det också olyckligt att lägga ned Kinshasaambassaden, och inte minst mot bakgrunden av att utrikesutskottet vid ett flertal tillfällen uttalat sig om vikten och behovet av kunskapsuppbyggnad om och nära kontakt med fransktalande Central och Västafrika. Sverige är ju representerat på ett helt annat sätt i de engelsktalande och portugisisktalande länderna. Beslutet förra året gick tyvärr i rakt motsatt riktning. Om man jämför med svensk närvaro i andra delar av Afrika ser man att denna ser ut på ett helt annat sätt. I södra Afrika är det mycket tätt mellan de svenska ambassaderna. Vi har hög närvaro i Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Moçambique och Angola - alla länder i södra delen av Afrika - och strax norr därom i länderna Tanzania, Kenya och Etiopien. Obalansen blir total när nu Kinshasaambassaden inte finns. Det var tio ambassader jag räknade upp i den delen av Afrika. I den del som jag nu talar om finns det alltså ingen. Det katastrofala vanstyre som president Mobutu gör sig skyldig till i Zaire och det mycket besvärliga förhållandet mellan hutu och tutsiefolken i Rwanda och Burundi förorsakar i dag stora flyktingströmmar, svåra umbäranden, svält och död. Vi får rapporter om detta mest dagligen. Röda korset och andra hjälporganisationer är på plats, vilket innebär att många svenskar också finns i närheten och i området. Även ur den synpunkten hade det varit bra om ambassaden i Kinshasa hade fått vara kvar. Många svenska missionärer, biståndsarbetare och frivilligorganisationer av olika slag har under många år verkat i denna del av Afrika. Missionens arbete har rötter där sedan hundra år tillbaka i tiden. Sverige borde officiellt vara bättre representerat i området. Förhoppningsvis kommer regeringen underfund med att det var ett misstag att lägga ned ambassaden i Kinshasa, ändrar sig och följer det förslag som framförs i reservation nr 1 till detta betänkande, vilken jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Jag vill också understryka det som Lars Hjertén förde fram angående det tidigare framförda förslaget om en utredning av utrikesrepresentationen i olika delar av vår värld. Lars Hjertén nämnde att den internationella nyhetsrapporteringen till stora delar minskar behovet av nyhetsrapportering från våra ambassader, och så är det ju. Han nämnde t.ex. den nyhetsförmedling som sker via CNN. Folkpartiet liberalerna stöder tanken på en utredning som kan titta närmare på hur det här skall se ut i framtiden.

Herr talman! Den svenska utrikesförvaltningen är av väldigt stor betydelse, dels för att få Sverige som nation, och då exempelvis riksdagen som parlament, att bli informerad om vad som händer runt om i världen, dels genom den roll man spelar för Sverige ute i världen. Jag tror att vi är många här i riksdagen som har varit ute och rest och sett hur det fungerar ute på våra ambassader och som har blivit mycket imponerade över både kapaciteten och kompetensen på även mycket små ambassader. Det är lätt att peka ut ambassader som fungerar över all förväntan. Det har fungerat på det här viset trots att stora besparingar har gjorts. Vi vet också att det har varit svårt för utrikesförvaltningen under de år som de här väldigt stora sparkraven har funnits. Däremot kan man ibland upptäcka att kontakten med riksdagen inte alltid fungerar och att kunskapen om vad vi faktiskt gör här i riksdagen inte alltid finns. Man känner inte alltid till vilka beslut som fattas, vilka betänkanden som är aktuella och vad som sägs i debatter i olika frågor som respektive ambassad, på eget och utrikesförvaltningens initiativ, nogsamt borde följa. Det kan i stället vara först i och med att någon av dessa ambassader har direktkontakt med utrikesutskottets kansli eller med någon av oss som arbetar med de här frågorna som man får klart för sig vad som faktiskt har sagts och gjorts i vissa frågor. Där tycker jag att utrikesförvaltningen har ett stort ansvar, och man skulle behöva se över rutinerna på det området. Jag har svårt att bedöma om man i samband med de indragningar som har skett inom utrikesförvaltningen faktiskt har valt den bästa lösningen, men jag vet alldeles säkert att man på vissa håll har gjort indragningar som definitivt inte har varit av godo, att det ibland definitivt har varit fråga om felaktiga beslut. Karl-Göran Biörsmark talade om det tydligaste exemplet, nämligen ambassaden i Kinshasa i Zaire. Jag är övertygad om att många i dag, med tanke på de svåra konflikter som har uppstått och den flyktingkatastrof som äger rum i Zaire och hela Centralafrika, ångrar det beslutet. Jag hoppas liksom Karl-Göran Biörsmark att utrikesförvaltningen av egen kraft skall fundera över detta. Vi kan också lägga till det faktum att detta var den enda ambassad som Sverige hade i fransktalande Afrika. Därmed inte sagt att jag och Vänsterpartiet skulle förorda att vi drar in någon ambassad i det engelsktalande, södra Afrika. De behövs och spelar en väldigt viktig roll, varenda en av dem. Det finns däremot andra sätt att genomföra besparingar för att återigen kunna öppna ambassaden i Kinshasa. Jag tänker t.ex. på kostnaden för ambassaden vid Heliga Stolen i Rom. Man skulle väl kunna tänka sig att Romambassaden tog hand om även Heliga Stolens ärenden. Vi har många väldigt stora ambassader i Europa, och i och med det mycket intensiva EU samarbete som pågår utgår jag från att man skulle kunna sköta bevakningen på ett helt annat sätt. Ett annat beslut som jag beklagar och som jag inte var fullt på det klara med när frågan var uppe i utskottet utan som jag har förstått först i efterhand, det är att tjänsten som NGO-ambassadör, som rätt så nyligen inrättades, har dragits in. Det handlar alltså om en ambassadör för frivilligorganisationer. Efter det att den person som innehade tjänsten fick ett annat uppdrag har man helt enkelt dragit in uppdraget som NGO-ambassadör. Jag tror att det var ett väldigt oklokt beslut, och jag hoppas att regeringen skall tänka om i den här frågan. Den person som har haft hand om de här uppgifterna har skött uppdraget på ett utmärkt sätt och verkligen underlättat kontakten mellan regeringen och olika frivilligorganisationer. Det understryks i alla andra sammanhang hur viktiga de är, och jag tycker att detta är något väldigt angeläget. Vi har också synpunkter på generalkonsulatet i Murmansk, där vi tycker att Sverige borde öka närvaron. Vi är emellertid tills vidare nöjda med de insatser som Norge gör och där Sverige ändå kan finnas med. Jag tror också, liksom Moderaterna, att det kan finnas skäl för en ökad svensk närvaro i Minsk. Herr talman! Det föreligger i särskilda yttranden synpunkter från både Folkpartiet och Moderaterna om en översyn av utrikesförvaltningen. Man vill alltså diskutera möjligheten till en grundlig utredning av utrikesförvaltningen. Vi har nyligen genomfört en översyn och en omorganisering av utrikesförvaltningen, och detta har för inte så länge sedan trätt i kraft. Jag tror alltså inte att det nu är dags att genomföra en sådan total översyn. Däremot ligger det mycket i vad de här partierna har framfört exempelvis om att det är viktigare att ha fler små ambassader med topptjänstemän än att ha många tjänstemän på de etablerade ambassaderna, varifrån man ändå får en fullvärdig information. Det kan finnas en del sådana synpunkter som går att ta vara på utan att för den skull sätta i gång en stor utredning. Vi kan också peka på systemet med Stockholmsbaserade ambassadörer, som har fungerat väldigt väl. Det systemet borde kunna utnyttjas i större utsträckning. Som någon nämnde finns två reservationer till det här betänkandet. Kinshasa, som vi vill skall öppna på nytt. Den andra reservationen gäller de medel som den svenska regeringen vill satsa på Schengensamarbetet. Jag måste säga att det är oerhört märkligt att vi i budgeten i dag kan lägga in över 4 miljoner till Schengensamarbetet, där Sverige är observatör. Om jag har förstått saken rätt kommer den svenska regeringen den 19 december att fatta beslut om att ställa sig bakom Schengensamarbetet, utan att något beslut i riksdagen har föregått regeringens beslut. Däremot har det funnits information, men det är ändå mycket märkligt att vi kan anslå pengar till detta och att riksdagen är totalt åsidosatt i den här frågan. I Vänsterpartiet anser vi självfallet inte att pengar skall utgå till En annan fråga som är aktuell i det här betänkandet är anslagen till ISP, dvs. Inspektion för strategiska produkter. Vi anser från Vänsterpartiet att ISP skall vara helt självfinansierad och att pengarna i stället bör gå till nedrustning och till säkerhetspolitiska organisationer. Jag har förstått att budgettekniken är sådan att det i slutänden ändå blir självfinansierat, men jag tycker att det förhållandet att detta inte framgår klart visar på en brist i sättet att redovisa budgeten. Med den informationen i bakhuvudet tycker jag också att man kanske borde diskutera mer än en självfinansiering. De svenska företag som i dag deltar till upprustning i världen genom att sälja svensk krigsmateriel runt om i världen borde ta ett större ansvar och kanske bidra ännu mer till att finansiera freds och säkerhetspolitiska organisationer i Sverige. Det skulle vara en välgärning, i stället för det som man ägnar sig åt när man sprider vapen i världen. Herr talman!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
Herr talman! Jag vill när det gäller representationen i Kinshasa säga att vi i stort sett delar uppfattningen att Sverige bör vara företrätt där, inte minst med hänsyn till vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända i fortsättningen. Det var fel att lägga ned ambassaden där, och det är väldigt dyrt att bygga upp en ny ambassad efter det att det under några år inte har funnits någon svensk ambassad. Hade vi reserverat oss, vilket vi ju inte har gjort i någon fråga, hade vi troligen ställt oss bakom den här reservationen. Vi fick också stöd när det gäller att ha fler och mindre ambassader, med mindre personal. Däremot tyckte Eva Zetterberg inte att det är nödvändigt med en ny utredning. Hon säger att det har gjorts en utredning. En sådan har genomförts när det gäller centraladministrationen, men det har inte funnits någon möjlighet för oss parlamentariker att påverka den. Om man nu skall se över ambassadernas verksamhet, alltså utlandsrepresentationen, vem skall göra det om inte parlamentarikerna skall ha något inflytande över detta? Det är den fråga som jag vill ställa till Eva
Herr talman! Till Lars Hjertén vill jag säga att det är klart att vi parlamentariker skall ha synpunkter på hur detta skall se ut, men jag hävdar att man just har gjort en rätt omfattande omorganisation, och jag tycker att det är bättre att den får sätta sig. Därefter får man se - det är möjligt att det kan bli aktuellt för oss att ställa oss bakom en sådan utredning inom en rätt snar framtid, men för närvarande anser jag inte att det skall göras.

Herr talman! Vi tycker att en sådan utredning bör göras nu. När man har sett över den centrala administrationen bör man i direkt anslutning till den utreda utlandsrepresentationen och inte vänta något år. Då får man en samfasning av både den verksamhet som är baserad i Sverige och den som finns utomlands.
Herr talman! Jag anser alltså att det är bättre att avvakta med detta tills organisationen har satt sig. Jag glömde i hastigheten bort den första fråga som Lars Hjertén väckte. Den gällde Kinshasa. Jag noterar med glädje att moderaterna här har ändrat uppfattning, och jag ser fram emot att vi i voteringen får stöd för reservationen på den punkten. Jag hoppas naturligtvis att fler partier kommer till samma insikt innan vi i morgon går till votering.

Herr talman! Miljöpartiet har i sin motion om internationellt utvecklingssamarbete speciellt betonat hur viktigt världens länders stöd till Förenta nationerna är, såväl ekonomiskt som politiskt. De förändringar som väntar FN och säkerhetsrådet behöver internationellt engagerade länder som inte drivs av egenintresse i det kommande reformarbetet. Sverige är ett sådant land. Men vi i Miljöpartiet menar att den svenska trovärdigheten har sprickor som måste lagas. Då tänker jag på vår vapenexport, på våra krympande miljösatsningar och på att vårt bistånd till utvecklingssamarbetet med tredje världen har skurits ned. Sverige har varit ett av de länder som alltid har ställt upp för FN. Med jämna mellanrum publiceras i internationell press och även i vår egen press uppgifter om olika länders finansiella bidrag till FN. Där kan man utläsa vem som smiter från medlemsländernas gemensamma ansvar, att stödja vårt viktigaste internationella forum. USA är i dag det land som har den största skulden till FN, och det är en stor summa, som FN väl behöver, men det är ingen stor summa i USA:s budget. Bidraget till FN kan däremot vara en stor summa för ett litet, skuldsatt land. Jag var en av de tio svenska riksdagsmän som deltog i den permanenta svenska FN-delegationens arbete under två veckor i år, och det var givande veckor. Minst lika givande som det var att lyssna till olika anföranden i församling, utskott och kommittéer var det faktiskt att under pauser och s.k. håltimmar prata med delegater från andra länder. En av dem som jag pratade med kom från ett av Medelhavsländerna. Han menade att det nu var dags för FN att flytta till annan ort och annat land, med tanke på USA:s ovillighet att bidra, trots att det är ganska lönsamt för USA att FN finns i New York. Den stora summa han nämnde i sammanhanget lät så otrolig att jag inte ens lade den på minnet. Men i en liten notis i pressen för några dagar sedan läser jag att den irländska regeringen räknar med att EU-toppmötet i Dublin ökade det lokala näringslivets omsättning med 50 miljarder kronor, på de "horder av politiker, diplomater, journalister, säkerhetsvakter som gör av med pengar på hotell, restauranger, pubar och souvenirbutiker". Det är förståeligt att ett litet fattigt land, som lojalt bidrar till FN efter bästa förmåga, tycker att systemet är orättvist när ett stort land som USA betalar sin årsavgift så sent som möjligt för att få behålla sin rösträtt, oftast inte förrän i oktober, och även håller inne med en stor del av summan, detta trots att USA gynnas ekonomiskt av FN:s blotta närvaro i landet. Under alla förhållanden är det nödvändigt att ta itu med de olika frågorna och problemen med finansieringen av FN. I Miljöpartiet har vi alltid betonat att vi anser att FN är vårt viktigaste internationella forum. Det är det enda riktigt öppna forum där alla världens länder kan mötas och där inte marknadskrafter, ekonomisk eller militär styrka påverkar rätten att få komma till tals. Om man över huvud taget skall kunna komma åt de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i många länder i dag, måste det göras i internationell samverkan, och jag menar att detta måste invävas i säkerhetsrådets beslutsfattande. FN har just fått en ny ordförande. Många medlemmar väntar ivrigt på det reformarbete som man hoppas skall resultera i att FN nu, med en ny generalsekreterare, kan bli den tunga och starka världsorganisation som den från början varit ämnad till. Sverige är invalt i FN:s säkerhetsråd, och fr.o.m. den 1 januari finns vi där i två år. Vi har i Sverige förlängt den politiska mandattiden från tre till fyra år för att ge en större marginal för vårt eget förändringsoch förnyelsearbete. Sverige måste alltså utnyttja de två åren maximalt. FN sågs från början som en säkerhetsorganisation. Den skulle garantera att det inte blev fler krig. Men den traditionella säkerhetspolitiken har ändrat innehåll i och med att hotbilden mot jordens gemensamma säkerhet har ändrat karaktär. Jag har talat förr i denna församling om sambanden mellan de krympande naturresurserna, miljöförstöring, brist på livsmedel och försörjningsmöjligheter, ökande fattigdom och sociala problem. Enligt många riskprognoser när det gäller människans framtid på jorden kommer miljöproblemen att orsaka de svåraste väpnade konflikterna länder emellan under 2000-talet. På den presskonferens Jan Eliasson höll på den svenska FN-delegationen efter valet till säkerhetsrådet talade han om de tre områden som Sverige skall prioritera i sitt kommande säkerhetsrådsarbete. De har relaterats många gånger i pressen. Kortfattat innebär de: 1. En ny generation fredsoperationer med en helhetssyn, dvs. en blandning av militära, politiska och humanitära insatser. 3. En demokratisering av säkerhetsrådet. Från Miljöpartiets sida vill jag lägga till en fjärde punkt. Eftersom nya inslag i hotbilden när det gäller den internationella säkerheten har växt fram, fordras det naturligtvis en ny och annorlunda, en förändrad säkerhetspolitik, som tar de nya hoten på allvar. Jag menar här de hot som jag talat om, enligt de riskprognoser som säger att de svåraste konflikterna länderna emellan under 2000-talet har sin orsak i miljön. Jag skall kanske tala om att en av de här prognoserna är gjord av Världsbanken. För många är de trovärdigare än om en internationell miljöorganisation står bakom. Det fjärde området, som Miljöpartiet menar att Sverige skall prioritera i sitt nya arbete inom säkerhetsrådet, är att lägga in miljöfrågorna som en permanent punkt direkt i säkerhetsrådets dagordning och agenda. Det är nödvändigt att jämsides med det aktuella reformarbetet och det akuta konfliktarbetet också tänka långsiktigt och satsa resurser på överlevnadsfrågorna. Miljöpartiets reservation gäller Sveriges ekonomiska bidrag till Schengensamarbetets administrativa budget. I vår motion föreslår vi att pengarna i stället skall gå till Bidrag till organisationer för mänskliga rättigheter och folkrätt. Skälen till att vi tar avstånd från Schengensamarbetet kommer Ragnhild Pohanka att tala om. Jag yrkar bifall till reservation 2. Det var glädjande att i regeringens budget kunna läsa att utgångspunkten för departementets beslut är att inga ytterligare utlandsmyndigheter skall läggas ned. Miljöpartiet protesterade vid regeringens föregående nedläggningar av svenska utlandsmyndigheter. Vi menar att oberoende och självständiga kanaler med goda kontakter i länder runt om i världen är avgörande för att Sverige skall kunna driva en självständig utrikespolitik. Storleken på en representation har inte så stor inverkan. Hellre fler representationer och mindre. Ambassader och konsulat brukar föra statistik över sina arbetsuppgifter och de tillfällen då de tas i anspråk av svenskar som permanent vistas i landet eller är där tillfälligt. Man får ofta göra insatser utöver den dagliga rutinen - det kan gälla tillfällig hjälp till enskilda personer eller planerade insatser som har att göra med svenskt näringsliv och svensk affärsverksamhet. Men en del av en svensk utlandsmyndighets betydelse kommer aldrig fram i statistiken. Jag tänker på t.ex. en svensk småföretagares affärsförbindelser, där man aldrig behöver använda sig av en ambassads eller ett generalkonsulats praktiska hjälp. Det är nämligen tillräckligt stöd - och här talar jag av egen erfarenhet - att motparten vet att man har en kompetent och kunnig svensk representations stöd bakom ryggen om det skulle behövas. Jag stöder också Vänsterpartiets reservation om Sveriges representation i Kinshasa, som vi menar inte borde ha lagts ned. Den hade varit en tillgång, menar Miljöpartiet, i den svåra politiska konflikt som finns i centrala Afrika just nu. Zaire ligger mitt i Afrika och gränsar till åtta andra afrikanska länder, däribland Rwanda och Burundi. Det är också det största fransktalande landet i västra Afrika. Och vi saknar en ambassad i ett sådant land!

Herr talman! Vår utrikesförvaltning och all vår internationella samverkan har naturligtvis en oerhört stor betydelse i dagens läge. Den har haft betydelse tidigare, men vi kan inte nog uppskatta den stora betydelse som den har i dag. Detta har nämnts utav flera talare. Jag tänker här inte gå in på de stora dragen i det betänkande vi har tagit, därför att vi från kristdemokraternas sida i stort sett är överens med regeringen om det som vi också i utskottet varit överens om. Jag tänker lyfta fram några punkter. Jag vill bl.a. understryka det som redan har sagts av flera talare om den svenska representationen i Kinshasa, som tyvärr lades ned i mars, vilket vi talade om tidigare. Vi var också då bland de partier som reserverade sig mot denna nedläggning. Nu har det framkommit från flera håll att man beklagar att så skedde. Man har uttryckt att man nog inte skulle ha fattat det beslutet om man hade vetat vad man vet i dag. Närvaron i ett land som är föremål för hela världens uppmärksamhet just nu, också ifrån svensk sida, skulle ha varit betydelsefull. Det är inte så att vi inte på något sätt finns med i detta sammanhang nu, men det skulle ha underlättat för den insats som vi försöker göra på det humanitära området. Det skulle ha underlättat för alla de kyrkor och organisationer som bedriver humanitär verksamhet i detta område. Det gäller just i dag inte minst i östra delen av Zaire, Kivu, och naturligtvis också i de närliggande länderna Rwanda och Burundi. Jag har vid flera tillfällen framhävt hur viktigt jag tycker att det är att Sverige gör sitt yttersta för att vara med och påverka i det här området. Jag hade gärna sett att vi också hade kunnat ställa upp i den internationella truppstyrka som man genom FN-resolutioner har beslutat om. Tyvärr har man ifrån världssamfundets sida inte visat sig särskilt handlingskraftig. Fortfarande har man inte kunna komma till ett beslut om hur man skall verkställa resolutionerna som antagits av FN:s säkerhetsråd. Situationen i Zaire är oerhört osäker inför framtiden. Man talar om ett land i sönderfall. Meningen var ju att val skulle hållas, men man har skjutit på det och talar nu om ett datum på sommaren 1997. Ingen tror dock att detta kommer att kunna ske. Under dessa omständigheter hade det varit viktigt om vi hade kunnat återupprätta vår ambassad i Kinshasa. Det finns det inte majoritet för det i dag, men jag hoppas att man kan arbeta vidare på den här tanken, som ändå flera av riksdagens partier ställer sig bakom. Jag vill yrka bifall till reservation 1. En annan fråga som jag vill lyfta fram här gäller vad man tar upp med anledning av ett förslag från Moderaterna och Folkpartiet om att man skall göra en utredning av vilka beskickningar man skall ha utomlands. Jag vill inte säga att vi odelat ställer oss bakom en ny utredning nu, men med anledning av detta kan man begära att klart få reda på vilka riktlinjer och kriterier regeringen och Utrikesdepartementet går efter när de lägger ned vissa ambassader och upprättar nya. Som vi tidigare har hört är det en oerhört ojämn fördelning i olika delar av Afrika. Man kan verkligen ifrågasätta om det finns klara kriterier för hur det har blivit i Afrika. Därför behöver man klargöra vilka kriterierna är och hur man fattar besluten. Det är det minsta man kan begära. Som svar på motionerna går man in på hur man har försökt främja den svenska exporten och inte minst det svenska deltagandet i upphandlingen inom de internationella organisationernas handel och projekt. Det tycker vårt parti är alldeles utmärkt. Man nämner att vi inom FN-systemet, i New York och Bryssel, har olika enheter som sysslar med sådan bevakning. Under den förra regeringen infördes också Projektexportsekretariet, vars verksamhet skall främja att svenska företag kan vara med på den multinationellt finasierade marknaden. Något som är viktigt i detta sammanhang och som inte framkommer i betänkandet, trots att flera utredningar ligger färdiga, är hur vi nu står oss i jämförelse med andra länder. Det har varit dåligt förut. Har vi nått några framsteg? Annars tycker jag att man behöver utreda vidare hur vi skall kunna gå framåt på detta område och hur vi skall kunna bli lika framgångsrika som andra länder i detta avseende. Det är också viktigt ur den synpunkten att biståndsviljan sviktar hos en del. Då kan man klargöra att det också finns vinster att göra för svenska företag och att man på det sättet kan få tillbaka en del av de ansträngningar man gör i samverkan med andra länder. För övrigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande regeringens framställan i statsverkspropositionen avseende anslagsbehov under utgiftsområde 5, utrikesförvaltning och internationell samverkan. Utskottet har i betänkandet tagit ställning till motioner väckta i anslutning till propositionen. Till betänkandet är det också fogat 2 reservationer och 2 Utskottsmajoriteten har, precis som den socialdemokratiska regeringen, åsikten att Sverige även fortsättningsvis skall ha mycket höga ambitioner på det utrikespolitiska området. Detta ställer krav på en väl fungerande och ständigt förbättrad utrikesförvaltning. Samtidigt som vi har dessa höga ambitioner ligger dock det statsfinansiellt kritiska läget fortfarande som ett våtvarmt omslag kring verksamheten. Ett statsfinansiellt läge som under mandatperioden tvingar utrikesförvaltningen att spara ca 170 miljoner kronor. Det ansträngda ekonomiska läget har lett till att sju utlandsmyndigheter har måst läggas ned, och ca 30 utsända tjänster vid kvarvarande myndigheter har dragits in. Vidare har verksamheten genomgått rationaliseringar på fastighetsområdet. Vissa kostnadsersättningar till utsända har sänkts, och man har gjort en generell besparing på ca 5 %. Dessa besparingar har dock gjorts på ett sådant sätt att utrymme skapats även för nya satsningar. Det är med glädje som utskottet kan konstatera att resurser nu finns för ambitionshöjningar i form av nya utlandsmyndigheter som förändringar i vår omvärld kräver, nämligen i Sarajevo, Luxemburg och Shanghai. Dessutom kommer den av säkerhtsskäl tidigare stängda ambassaden i Beirut att åter öppnas och bemannas med utsänd personal. Arbetet med den nordiska ambassadanläggningen i Berlin fortskrider också enligt planerna, och den anläggningen beräknas stå klar att tas i bruk 1999. Noteras bör att då man lade ned utlandsmyndigheter föregicks detta av mycket noggranna överväganden inom Utrikesdepartementet med deltagande av samtliga berörda avdelningar, representerande bl.a. Herr talman! För att på bästa sätt gagna de utrikespolitiska ambitioner Sverige har, måste förvaltningens arbete ständigt utvecklas och förbättras. Den 1 juli i år sjösattes en ny och förbättrad organisationsmodell. Målet med den nya organisationen är att anpassa Utrikesdepartementet till de nya uppgifterna för utrikespolitiken som en tilltagande internationalisering, det växande ömsesidiga beroendet mellan Utrikesdepartementets traditionella politikområden och inte minst EU-medlemskapet har medfört. I samband med besparingar och effektiviseringar bör några ord nämnas om den nya situation som nu råder. Det "nya" är att informationsflödet numera är så enormt mycket större än bara för några år sedan. Denna utveckling är givetvis något som även påverkar Utrikesdepartementets arbete. Utskottet menar dock att detta inte med automatik leder till att arbetet minskar. Det ökade informationsflödet på alla politikområden innebär t.ex. att större kapacitet för analys och strategiarbete kommer att krävas. Herr talman! Stödet till Förenta nationerna utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige verkar aktivt bl.a. för att stärka FN:s fredsfrämjande förmåga samt att reformera FN:s ekonomiska och sociala verksamhet. Sverige hör till den minoritet av medlemsstater som alltid betalar sina obligatoriska bidrag till fullo och i tid. Det är mycket angeläget att en bättre betalningsdiciplin kommer till stånd, liksom att reformera FN:s bidragsskalor samt att göra organisationen mer kostnadseffektiv. Detta är för Sverige mycket viktiga frågor, och utskottet noterade med glädje att vi för ca en månad sedan fick en god plattform att aktivt bedriva detta arbete då vi blev invalda i FN:s säkerhetsråd fr.o.m. årsskiftet. Låt mig, herr talman, nämna några ord om den fredsfrämjande verksamheten under anslaget B 4. Målsättningen med verksamheten är att kunna bidra till internationellt fredsfrämjande, i första hand inom FN och OSSE, men också inom EU och PFF. Det är angeläget att svenska insatser kan göras även utanför Europa så att Sveriges fortsatta globala engagemang också blir trovärdigt i framtiden. Anslaget B 4 har dessutom delats upp mellan utgiftsområde 5 och 6. Kostnader avseende fredsfrämjande verksamhet med trupp, inklusive PFF-övningar, belastar därmed utgiftsområde 6 Totalförsvar, medan annan fredsfrämjande verksamhet belastar utgiftsområde 5. Under anslaget B1.5 finns upptaget det svenska bidraget till Schengensamarbetets administrativa budget. Utskottet har under behandlingens gång noterat att avtalet om svenskt medlemskap i Schengensamarbetet nu är färdigförhandlat. Vi nådde framgång i förhandlingarna genom att vi kunde behålla vår nordiska passfrihet, vilket innebär att även Norge och Island har chansen att delta i samarbetet om de så önskar. Herr talman, nu skall inte frågan om svenskt medlemskap i Schengensamarbetet avgöras här i dag, men jag tyckte ändå att det var värt att säga några ord om detta. Under anslag C 1 och C 2 döljer sig information om Sverige i utlandet. Utskottet vill framhäva att denna information är av stor vikt för svensk utrikespolitik. Det förtroende och den goodwill som byggs upp i omvärlden genom informationsinsatser, kulturutbyte samt utbildnings och forskningsutbyte leder till export, ökad turism till Sverige och ökade investeringar i Sverige och därmed till högre tillväxt och ökad sysselsättning. En fråga som ofta diskuteras och även i detta betänkande behandlas i en motion är frågan om vapenexportkontrollen. Ofta förs det fram att man gott kan spara på anslaget till Inspektion för strategiska produkter, ISP. Dock vill jag nämna att kostnaderna för ISP täcks av avgifter som tas ut av de som önskar pröva om tillstånd för export. Dessa avgifter redovisas mot särskild inkomsttitel på statsbudgeten. Utskottet vill dock gärna poängtera att det är de som vill exportera vapen och övrig krigsmateriel som själva får betala för vad den kontrollfunktion som ISP utgör kostar. Herr talman! Utskottet konstaterar att trots att de ekonomiska problemen fortfarande är stora kommer Sverige även i framtiden att spela en mycket aktiv roll i utrikespolitiken. Och det gör vi utifrån en stark och bra organisation, men framför allt för att vi har ett starkt och varmt engagemang för utrikesfrågorna. Ett engagemang som glädjande nog löper över blockgränser och partifärger. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till utrikesutskottets betänkande nr 1 och följaktligen avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill ta upp den fråga jag ägnade en del av mitt anförande åt, nämligen ambassaden i Kinshasa. Jag skulle vilja fråga Magnus Johansson en sak om detta. Om man tänker sig att man drar en linje från Central och Östafrika över den afrikanska kontinenten rör det sig om tio ambassader i den engelsktalande och portugistalande delen under det att vi inte har någon ambassad i den fransktalande delen av Magnus Johansson att detta är en bra balans? Jag ställer frågan särskilt mot bakgrund av att utrikesutskottet tidigare i uttalanden har sagt att vi bör höja profilen i fransktalande länder. Vi bör öka kunskapen om de frankofona länderna och på så vis, mot bakgrund även av det Magnus Johansson sade, bli bättre på det som avgör, nämligen politik, bistånd och handel. Allt detta förekommer ju för svensk del i den här delen av Afrika. Är den här balansen rimlig?
Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att man inte lägger ut ambassader bara för att de skall vara jämnt fördelade över en kontinent. Vi får hoppas att det är någonting annat som styr var ambassaderna ligger. Sedan kan man väl också säga att bara för att vi inte har någon ambassad i den fransktalande delen av Afrika är vi inte fullständigt okunniga som vad som händer där. Snarare har vi ett ganska gott informationsinflöde till Sverige genom bl.a. de förbättringar som EU-medlemskapet har medfört, tack vare att vi lättare kan umgås med de franska och belgiska ambassaderna, som finns på plats. Dessutom har vi ett bra samarbete med baptistsamfundet och andra missionsorganisationer samt att vår ambassad i Nairobi också utför en stor del av informationsinhämtningen. Det är inte så att vi är fullständigt okunniga om denna situation bara för att vi inte har någon ambassad i Zaire längre.
Herr talman! Nej, det vore förskräckligt om vi vore helt okunniga. Frågan är om vi inte skulle höja vår profil och bli mer kunniga. När det gäller jämförelsen att vi i EU sammanhang nu har kontakter in i de fransktalande länderna är det helt riktigt. Men det argumentet gäller lika mycket i de områden där vi har tio ambassader. Vi har kontakt med engelsktalande och portugisisktalande länder där. Det är inget argument i sammanhanget. Vi har som sagt kontakt med alla de här länderna. Det är inte så att man på något sätt skall sprida ut ambassaderna geografiskt så att det blir rättvist med ett visst avstånd mellan dem, det är inte det som det är fråga om. Min fråga gällde om det är en bra balans att ha tio ambassader i den delen av Afrika som är portugisiskt eller engelskt från början och ingen i den fransktalande delen. Det var det som var min fråga. Är balansen tio-noll vettig?
Herr talman! Precis som jag sade i min tidigare replik tycker jag att man skall koncentrera sig mer på uppgiften för ambassaden än på om det är en rimlig balans att vi har tio ambassader på ena stället och noll på det andra. Men det är alltid så att man skulle önska mer än man har möjlighet att ha. Det är rimligt att det är på det viset. Hade vi haft mer resurser är det mycket möjligt att man hade fått ompröva detta. Men nu har vi inte de resurserna. Vi utgår från att det inte var någon form av pilkastning på departementet när man bestämde vilken av de här ambassaderna som skulle läggas ned, utan att det var på grund av väl underbyggda argument som man kom fram till att det var just Kinshasa. Låt mig sedan också säga att utskottsmajoriteten naturligtvis delar den förfäran alla känner inför det vi ser från den här regionen, och att vi på alla möjliga olika sätt måste försöka bidra till att få en bättre och mer demokratiskt inriktad utveckling i de här länderna. Låt oss bara betona det, så att vi inte där har några skilda uppfattningar omkring den situation som råder.
Herr talman! Jag måste fråga Magnus Johansson: Räckte inte uppgiften till i Zaire? Om vi bortser från språkfrågan måste jag säga att jag personligen - och jag tror att väldigt många svenskar instämmer - anser att den uppgift som en ambassad i Zaire skulle ha i dagens läge är oändlig. Det handlar inte bara om att informera sig om läget. Det finns en villrådighet runt om i Europa och världen över om hur man bäst skall kunna hjälpa de flyktingar som tagit sin tillflykt dit och mildra den katastrof som har uppstått där. Nog skulle uppgiften i sig motivera en ambassad, och den hade kunnat vara en mycket god hjälp, helt och hållet bortsett från språkfrågan. Det andra jag vill fråga Magnus Johansson om känns det egentligen litet fel att fråga honom om, måste jag tillstå, eftersom den vi egentligen hade velat fråga är utrikesministern, som vi vet inte kan vara här. Jag antar att det inte är Magnus Johansson som har varit med och sett till att Schengenavtalet skall undertecknas den 19 december. Men jag vill ändå fråga honom, som talesman för majoriteten: Är det inte litet märkligt att säga att det nu är färdigförhandlat? Färdigförhandlat - när skall detta upp till beslut i riksdagen? När skall riksdagen ha möjlighet att påverka och säga ja eller nej till ett avtal och först därefter fatta beslut om att anslå pengar? Är inte det en litet märklig tågordning? För övrigt vill jag bara instämma med Magnus Johansson, det är naturligtvis glädjande med de nya ambassader som tillkommer och med platsen i säkerhetsrådet som möjliggör ett större engagemang och en högre intensitet i arbetet från svensk sida. Men det kommer också att kräva mer resurser. Vi vet inte hur mycket ytterligare resurser som kommer att krävas för att göra en bra insats där.
Herr talman! Låt oss börja med den sista frågan. Det är ju så, Eva Zetterberg, att detta är ett internationellt avtal som har slutits mellan regeringen och övriga EU-länder, men som naturligtvis i vanlig ordning skall komma tillbaka till riksdagen för ratificering och godkännande enligt svensk lagstiftning. Det utgår jag ifrån kommer att ske någon gång under våren. Tillbaka till Kinshasa igen. I dagsläget skulle man säkert kunna finna arbetsuppgifter för en ambassad. Samtidigt måste man också fundera över vad som är det normala tillståndet för den här regionen i Afrika. Det normala tillståndet för den här regionen i Afrika hoppas jag för mitt liv inte kommer att vara folkmord och stora flyktingvandringar.
Herr talman! Den förhoppningen delar vi naturligtvis allihop. Men jag tycker att den svenska positionen är dålig. Jag hoppas att utrikesförvaltningen överväger att ändra sitt ställningstagande. Vad gäller Schengenavtalet hävdar jag bestämt att det är en mycket konstig tågordning. Först fattar regeringen beslut och riksdagen anslår pengar utan att det grundläggande beslutet är fattat. Dessutom vill jag säga, snarast med adress till utrikesministern, att det finns andra saker som man undrar över hur de fungerar, t.ex. den snabba informationen. Jag tycker att vi från riksdagens sida vill skicka med att det finns brister vad gäller informationstekniken på många ambassader. Det som vore ett livsnödvändigt verktyg för dem, nämligen Internet, där man på ett snabbt sätt kan kommunicera mellan Sverige och utlandsmyndigheten, fungerar ännu inte på särskilt många ambassader, vad jag vet. Det är desto större behov på de ambassader som ligger i t.ex. Latinamerika eller Afrika jämfört med de i Europa, som har snabbare kommunikation. Det finns alltså stora brister. Jag hoppas att man tillsammans med den här omorganisationen även ser över hur informationstekniken skall förbättras framöver.

Herr talman! När det gäller en utredning om utlandsrepresentationen säger Magnus Johansson att man har gjort en mycket noggrann utredning inom UD. Magnus Johansson säger vidare att alla avdelningar har varit inblandade, inklusive den politiska, dvs. man har också gjort politiska bedömningar. Jag har för min del stor respekt för kunskapen inom UD. Det är bara det att vi här i riksdagen inte vet särskilt mycket om vilka bedömningar som egentligen låg bakom stängningen av ambassaden i Wellington och Kinshasa och att man inte öppnar i Minsk. Det är därför som vi gärna vill ha ett parlamentariskt inflytande över en utredning. Jag skulle vilja fråga Magnus Johansson: Har ni något speciellt emot en parlamentarisk utredning just i den här frågan? Det finns parlamentariska utredningar i många andra avseenden i dag.
Herr talman! Nej, vi har ingenting emot en parlamentarisk utredning i sig. Man kan säga att det faktiskt pågår någonting som man skulle kunna kalla en parlamentarisk översyn åtminstone, eftersom Riksdagens revisorer just nu håller på att granska den utrikesförvaltning vi diskuterar. Jag utgår från att detta kommer tillbaka till utrikesutskottet så att vi får diskutera och fatta beslut utifrån någon form av betänkande under våren.
Herr talman! Jag känner till att revisorerna tittar på detta, och det är bra. Men en revisionsrapport, som vi så småningom får ta ställning till, är inte detsamma som en parlamentarisk utredning. Något som har tagits upp av oss och några andra - det är väl tre fyra partier som har sagt detta - är att man är intresserad av fler men mindre ambassader i framtiden. Om vi nu inte får en utredning, hur ser majoritetspartiet på detta med fler men mindre ambassader?
Herr talman! Precis som när vi diskuterade Kinshasa vill jag säga att det ändå är vårt lands främsta experter på de här frågorna som finns på Utrikesdepartementet. Det är de som gör övervägandena, och vi har inte någon anledning att betvivla den kompetens som finns på Utrikesdepartementet. Det är de övervägandena som görs.
Herr talman! Jag vill om igen ta upp ambassaden i Kinshasa. Magnus Johansson säger att det naturligtvis inte är fråga om att få någon typ av balans eller om att man på något sätt skall kasta pil om var ambassaderna skall finnas. Det är naturligtvis ingen som har trott något sådant. Magnus Johansson säger att vi får förmoda att det är någonting annat som styr. Är inte heller majoriteten inom utskottet klar över vad det är som styr regeringens och UD:s agerande när det gäller att lägga ned eller upprätta nya ambassader? Då framstår det ju som oerhört angeläget att vi inom utskottet får klart för oss vad det är som styr. Det är ändå uppenbart att det är mycket underligt att vi inte har någon närvaro i fransktalande Central och Västafrika. Det är alltså mycket märkligt att det är på det sättet. Detta är ett stort område. Det rör sig om ett av Afrikas absolut folkrikaste länder. Nu har vi också kommit in i FN:s säkerhetsråd. Det måste vara svårt för Sverige när vi nu skall fatta beslut. Även om vi har EU att förlita oss på brukar vi i andra sammanhang när det gäller andra länder vilja analysera tillståndet och beslutsunderlaget själva. Hur skall vi nu göra när det gäller Zaire? Vi har alltså inte någon närvaro där, och Zaire, Ruwanda och Burundi kommer att vara på säkerhetsrådets agenda för en lång tid framöver - jag skulle vilja säga under den tid som Sverige sitter i säkerhetsrådet. Det är jag övertygad om. Sedan vill jag ställa en fråga om något som jag också har varit inne på, nämligen utvärdering och uppföljning av de insatser vi gör för att Sverige på ett bättre sätt skall kunna delta i upphandlingen när det gäller den multinationellt finansierade marknaden. Hur är det, har vi blivit bättre? Vad gör man för att utvärdera och följa upp detta? Det finns alltså utredningar, men vad är resultatet och vilka konsekvenser ser man inom UD på grund av detta?
Herr talman! Liksom säkerligen Inger Näslund själv, är utskottsmajoriteten självfallet införstådd i frågan om vilka kriterier det är som ligger bakom att man har en ambassad på ett visst ställe. Det är den politiska utvecklingen i regionen, handelsutbyte m.m. Sedan handlar det om möjligheten att göra överväganden om var i världen man utifrån de här kriterierna skall ha sin representation. Vi måste väl ändå förlita oss på den utredningen, på att experterna på UD är de som är bäst skickade att bedöma det. Det kunde också vara ganska klädsamt om Inger Näslund som talesman för reservanterna skulle kunna anvisa vilken ambassad som skall få stryka på foten till förmån för Kinshasa-ambassaden. Reservationen bygger ju på att man skall hitta pengar någon annanstans inom anslagsområdet. Därför kunde det kanske vara bra om Inger Näslund upplyste kammarens ledamöter om vilken ambassad som skulle få stryka på foten till förmån för Kinshasa.
Herr talman! När det gäller det sista som Magnus Johansson tog upp tror jag inte att man i något av partierna har talat om att en hel ambassad skall läggas ned. Det kan ju göras omfördelningar inom ambassadernas rad. Man kan ta litet här och litet där. Så jag tycker inte alls att jag behöver ange att någon viss ambassad skall läggas ned. Man har ju dessutom ansett sig ha pengar att upprätta nya ambassader. Det har på det sättet inte saknats pengar. Därmed är det inte sagt att någon av de ambassaderna inte skulle ha kommit till. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om utvärdering och uppföljning. Det skulle jag tycka vara mycket intressant. Hur mycket bättre har Sverige blivit och vad drar man annars för konsekvenser av det arbete man håller på med? Jag menar inte att det är fel på det arbetet. Men vad gör vi för att främja de här insatserna? De är ju så oerhört viktiga för att biståndet skall kunna leva vidare och för att Sverige skall komma i en bättre situation när det gäller att kunna utnyttja den upphandling som sker internationellt.
Herr talman! Låt mig börja med den sista frågan, som Ingrid Näslund inte har fått svar på. Det beror kanske mest på att vi tycker att man skall ha som filosofi när man diskuterar bistånd - det kanske är en fråga som skall diskuteras i morgon - att vi skall få ut så mycket som möjligt av de biståndspengar som vi från Sveriges sida lägger ut. Kan vi då med svenska produkter tillgodose detta på bästa sätt, så gör vi det. Men hittar vi något som är billigare någon annanstans tycker vi inte att nationella intressen skall gå före mängden bistånd. Bundet bistånd är alltså litet diffust, för oss i alla fall.

Herr talman! Utrikesförvaltningen har i likhet med alla andra områden inom budgeten fått vidkännas besparingar. Det har bl.a. inneburit nedläggningar av ambassader och konsulat. Men man har också, som tidigare har nämnts och som står i betänkandet, gjort så stora besparingar att det också finns utrymme för att höja ambitionen och bemöta förändringar i omvärlden genom att inrätta nya ambassader. Vi har i utrikesutskottet haft föredragningar, och det redovisas också i betänkandet hur förändringarna i form av neddragningar har gjorts och vilka erfarenheter som hittills finns. Detta har inte förändrat Centerpartiets uppfattning i fråga om att ändra föregående års beslut om att bl.a. lägga ned ambassaderna i Kinshasa och i Wellington - helt enkelt därför att vi inte kan anvisa några medel för detta. Under anslaget till internationella organisationer finns Sveriges viktiga bidrag till bl.a. FN, OSSE, Europarådet och Nordiska ministerrådet. Vi har också i detta betänkande att behandla fredsfrämjande verksamhet inom UD eftersom den militära fredsfrämjande verksamheten belastar utgiftsområde 6. Det är ett viktigt område att inom framför allt FN:s och OSSE:s regi kunna bidra med civil personal till internationell fredsfrämjande verksamhet. Den här gruppen av personer från Sverige kommer ofta i skuggan av de stora insatser som görs av våra militära fredsfrämjande trupper. Det är ju inte minst viktigt att vi har den här budgetposten i och med att Sverige också har blivit medlem i FN:s säkerhetsråd. Det är viktigt att vi har personer som kan ställas till förfogande när så behövs för de här uppgifterna. Ett utgiftsområde är också nytt. Det har tidigare debatterats här i kammaren. Det är Schengensamarbetet. När Sverige gick in i förhandlingar om Schengensamarbetet hade vi en debatt här i riksdagen där det framkom att en majoritet av partierna såg som det allra viktigaste i samarbetet att vi fick behålla den nordiska passunionen. Och det har vi fått. Jag tycker till skillnad från Eva Zetterberg att det inte alls är konstigt att vi anvisar medel i budgeten för detta samarbete. Då står vi ju beredda att gå in i samarbetet när riksdagen har ratificerat avtalet, vilket beräknas ske någon gång under våren. Det leder inte på något sätt till att riksdagen fråntas möjligheter att noggrant granska denna konvention och också ha synpunkter på denna, samtidigt som beredskapen finns. I detta betänkande finns också ett anslag till organisationer som jobbar särskilt med nedrustnings och säkerhetspolitiska frågor. Detta område har också fått vidkännas en ordentlig neddragning. Det är få som har berört detta i debatten. Jag beklagar det, men jag har inte heller mer pengar att anvisa för detta arbete. Detta anslag ger många organisationer möjligheter att informera om nedrustningsfrågor och säkerhetspolitiska frågor. När man ser på de här bidragen sammantaget, berör det arbete som dessa organisationer gör en väldigt stor publik i alla åldrar. Jag tycker att det är en väldig tillgång för oss som står här i kammaren och debatterar dessa frågor. Våra betänkanden och våra diskussioner inom de här ämnesområdena granskas också. Då kan vi känna att det finns ett engagemang ute i samhället. Därför tycker jag, till skillnad från Lars Hjertén, att det är positivt att det just är riktade anslag till organisationer som jobbar med nedrustning och säkerhetspolitik och inte några generella bidrag. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande UU1 och avslag på de reservationer som finns.

Fru talman! Jag vill bara fråga Helena Nilsson om det här med anslagen. Helena Nilsson säger här att Centerpartiet inte har mer pengar än vi andra till ett anslag till olika ambassader som vi tycker vore viktiga att ha i gång. Men det är ingen av oss andra heller som har mer pengar. Vi har ju talat om omfördelningar. Vi har talat om hur vi tycker att man kan minska anslagen på annat håll. Det är väl en budgetteknik som även Centerpartiet skulle kunna använda sig av? Ni behöver inte följa regeringen i varenda detalj?
Fru talman! När vi fattade beslut för ett och halvt år sedan hade vi inte mer medel att anslå till ambassader eller till utrikesförvaltning. Det var då vi gjorde den noggranna genomgången, som tidigare har berörts här i riksdagen, om att göra prioriteringar mellan olika ambassader. Efter de olika utfrågningar som vi haft, kom vi fram till att det var just biståndsdelen som var viktig när det gällde Kinshasa. När det då löstes med den honorärkonsul som nu finns för Baptistförbundet var jag och Centerpartiet beredda att lägga ned den här verksamheten. Jag är inte beredd att göra prioriteringar mellan de länder där man talar engelska eller portugisiska när det gäller andra ambassader i regionen, vilket har framförts här i kammaren. När ni som vill behålla ambassaden i Kinshasa debatterar, säger ni att man skall ta litet här och litet där. Jag är inte beredd att ta litet här och litet där i dag.
Fru talman! Centerpartiet kan få ta ett rejält grepp på ett ställe. Vi har ingenting emot om ni kan anvisa detta i stället. Men det var som sagt ett och ett halvt år sedan budgetbeslutet. Det har ju hänt ganska mycket, som tidigare talare har diskuterat här. Har inte Centerpartiet tyckt att det funnits någon anledning att omvärdera och ändra ställningstagandena? Biståndsaspekten går förvisso väl att ta hand om genom honorärkonsuln och missionsorganisationerna, men den politiska bedömning utifrån eventuella insatser som Sveriges regering skulle kunna göra med en representation på plats går man ju miste om, eller hur?
Fru talman! Oavsett vad regeringen gör för bedömning i detta ärende har vi också gjort en bedömning. Med den konstruktion vi har i dag med en ambassadör stationerad i Sverige, med det samarbete vi har genom EU-medlemskapet och inte minst genom att merparten av det bistånd som vi nu för över till det här området går genom EU, finner vi att det är tillräckligt och att vi har möjligheter att påverka den vägen. Vi kan också konstatera rent faktamässigt att det inte är insatserna där nere som det har varit bekymmer med. Där finns ju alla nödvändiga insatser. Det har ju varit i storstäderna i de stora länder som bl.a. sitter i FN:s säkerhetsråd som man har haft svårigheter att fatta beslut om vad man skall göra i den här svåra frågan.

Fru talman! Jag skall tala litet om Schengen, men man kan inte beröra allt på åtta minuter. Folk vet så litet om Schengen. För att få vara med i Europa var vi ju tvungna att delta i EES-arbetet, eftersom vi var med i EES skulle vi ju ta steget in i EU och eftersom vi gått med i EU förväntas de nordiska länderna underteckna Schengensamarbetet den 19 december och ratificera det under 1997. Blir nästa steg EMU, VEU, Europol eller NATO? Detta innebär inte de små stegens tyranni utan de stora klivens. Varje sådant steg innebär ett ytterligare närmande till överstatlighet och till stor del in i kontrollsamhället. Medlemskapet i Schengen innebär stora förändringar och får konsekvenser för Sverige och hela Norden när det gäller såväl juridik, polissamarbete som asyl-och invandringspolitik. Under hela Schengenprocessen har det rått stort hemlighetsmakeri, men redan under riksdagsperioden 1988-1991 deltog Heckscher och Freivalds i åtminstone några sammankomster om Schengen. Låt mig ge en sammanfattning av Schengen. Det är ett nära polissamarbete som rör sig om sträng främlingskontroll vid de yttre EU-gränserna kopplat till inre kontroll av oönskade personer. Grunden för samarbetet är ett omfattande datasystem SIS, Schengen Information System, kopplat till Sirene, Supplement d Information Requis à l Entrée Nationale. Dessa båda har stora verkningar också för rättssäkerheten för ländernas egna medborgare. Då samarbetet är starkt inriktat mot framtiden och möjliga brott som då kan begås och som inte nödvändigvis är straffbara, öppnar det för en ny typ av kontroll av sådana fenomen som social oro och legitim politisk protest. Samarbetet kommer att omfatta de allra flesta eller alla EU-länder. Det blir en grundbult i det nya Europa med fri rörlighet av arbetskraft inom Schengenländerna och samtidigt med murar utåt och kontroll inåt genom en gemensam visumpolitik och både lagring och utbyte av persondata. Man anammar Tysklands hårdföra kontroll där brottslingar och demonstranter kan dömas efter samma lag. De kommer in i samma datasystem. Sirene, som inte nämns i Schengenkonventionen, samarbetar dock med SIS. Sirene är ett tekniskt system för utväxling av tilläggsinformation mellan de nationella polismyndigheterna i olika Schengenländer om människor och föremål som registreras i SIS. Detta samarbete har vuxit fram bredvid SIS och är mycket okänt. I Schengen Information System får endast standardiserade upplysningar registreras, men i de nationella Sirene-enheterna finns däremot omfattande annan information även om icke misstänkta personer. Sirene är mycket mindre reglerat än SIS, även om en handbok är under utarbetande. Det finns inte heller tydliga gränser för vad som får lagras. De nuvarande Schengenstaterna har Sirenekontor som arbetar dygnet runt. Även om Sirene, som arbetar och agerar fullt ut redan nu, inte är nämnt i Schengen finns det omnämnt i förberedelser till den konvention om ett annat informationssystem EIS, Europeiska informationssystemet. Det knyts upp till gränskontrollkonventionen som också är under vidare utarbetande. SIS är ju ännu utanför EU, men man planerar att det skall ingå i det europeiska informationssystemet. Så nära hänger Under tiden den 26 mars-8 september, knappt ett halvår, använde sig Tyskland av Sirene vid 6 000 tillfällen. Det är ett stort antal där även upplysningar om icke misstänkta personer ingår, t.ex. om vittnen eller presumtiva brottslingar. Rättssystemen håller på att suddas ut. Ibland föreslås retroaktiva lagar, likaså registreras människor som kan tänkas begå brott. Tidsgränserna suddas ut, och den fulla insynen naggas i kanten. Huvudregeln är ju att alla har rätt till insyn i dataregistrerade upplysningar om sig själv, men polisens arbetsregister är ett undantag. Detsamma kommer med all säkerhet att gälla även SIS. Det finns i dag 30 000 dataterminaler, varav 9 000 i Tyskland. Alla har tillgång till SIS. När så gott som varje polis i Europa kan komma att använda SIS med olika poliskulturer blir det så gott som omöjligt att ha någon kontroll alls över hur det används och om det används enligt reglerna. Även de strängaste regler om registersäkerhet kommer till korta. I motsats till vad som ofta hävdas visar det sig med stor tydlighet att polissamarbetet genom SIS och Sirene inte först och främst rör sig om bekämpning av kriminalitet. Om man tar registrering av personer rör det sig om 86 %, som alltså inte har någonting med kriminalitet att göra. I artikel 93 står det att man skall registrera personer för att bevara allmän säkerhet, inbegripet statens säkerhet, samt för tillämpning av avtalets föreskrifter om persontrafik. Det kan betyda viktiga saker, t.ex. bekämpning av terrorism. Men från tidigare erfarenhet vet vi att upprätthållande av offentlig ordning och säkerhet med lätthet kan utvidgas till mycket mer, som beskydd mot olika former av social oro och mot egentligen tillåtna politiska yttringar som går litet utanför parlamentariska kanaler och organ. I artikel 5 står det: Det bör icke anses kunna skada konventionsparternas offentliga ordning, nationella säkerhet eller internationella förbindelser. Bestämmelsen är vag och vid öppen för tolkning. Det här är taget ur professor Mathiessens bok, skriftserie nr 54, från Norge. Det fjärde datasystemet, förutom Schengen Information System, Sirene och det europeiska informationssystemet, kommer inom Europol, en gemensam polisenhet inom EU. Förutom standardiserade data om personer som är dömda eller har begått brott skall det även innehålla data om möjliga framtida lagöverträdelser - här kommer det igen: framtida möjliga - inom EU, möjliga vittnen i samband med pågående undersökningar, offer eller personer som man tror kan bli offer, m.fl. Det handlar alltså om en vid ring av personer runt dömda eller misstänkta personer. Inte heller här finns det någon överkontroll. Kontrollen av människor blir hård, men utövarna blir inte utsatta för någon kontroll. Storebror ser dig - men storebror har ingen kontroll på sig. Man skall också inom Europol kunna gå in och jaga på varandras territorier. Tänk om man hade gjort det under andra världskriget när människor flydde från Norge till Sverige! Tänk om polisen då hade kunnat följa med in i Sverige och jaga här! Jag har egentligen bara hunnit nosa litet på Schengen och hoppas få återkomma i vår - inte om utan när det blir en ny debatt. Det här var några orsaker till varför Miljöpartiet inte vill delta i Schengensamarbetet. Det finns fyra datasystem på gång. Det är möjligt att SIS försvinner in i det europeiska informationssystemet, men ändå. Mest har jag berört kontrollsamhället. Sedan finns naturligtvis problemet att det kommer att kosta pengar. Bl.a. har det inte talats något om hur man skall bygga upp Sirene-databaserna. Det kostar också pengar. Flygplatserna har det talats om i dag. De kostar också pengar. Det finns flera saker, men min talartid är nog slut nu.

Fru talman! Jag tror att vi kan se fram emot en Schengendebatt senare under våren när vi skall ratificera avtalet. Jag har en fråga: Uppfattade jag Ragnhild Pohankas påstående rätt att Schengensamarbetet är överstatligt, eller att det blir mer överstatligt samarbete?

Fru talman! Schengensamarbetet är än så länge mellanstatligt. Det kan hända att det jag sade kom in i fel sammanhang, men jag är väl medveten om att det rör sig om en mellanstatlig form av samarbete. Jag ville dock visa hur nära Schengensamarbetet är EU samarbetet. Man flyttar nu över det här från den tredje pelaren till den första, och där står det mycket - jag har inte citaten i huvudet nu - som är nästan likalydande med det som redan finns i Schengenavtalet. Det är alltså väldigt intimt förbundet. Det finns de som påstår att det här har varit någon sorts prov för att se hur långt man kunde gå och om man kunde få in det här direkt i EU-samarbetet.
Fru talman! Det var bra att jag fick det klargörandet från Ragnhild Pohanka. Jag vill också understryka att allt samarbete som sker, även det som Ragnhild Pohanka räknar upp, fortfarande är mellanstatligt samarbete och kommer så att förbli. Men ambitionen är naturligtvis att det så småningom går in i ett EU samarbete. Det är ju på grund av att EU-samarbetet inte kunnat leda till den fria rörlighet man vill ha som man har format Schengensamarbetet.
Fru talman! Det är en fri rörlighet för somliga men inte för andra. Bl.a. kommer man att behöva visa pass om man har ett avvikande utseende även om man är svensk medborgare. Jag har redan sett exempel på det. Min man måste t.ex. visa pass medan jag får gå förbi. Det står en polis och fångar upp honom för att han skall visa pass, eftersom han har ett avvikande utseende - anser de. Det förs nu också samtal om huruvida man inte skall ha ett EU-identitetskort. Skall det bli som i Sydafrika, eller?
Fru talman! Jag kan med glädje konstatera att den här debatten kommer att komma tillbaka till kammaren under våren. Då kan den kanske präglas av något högre saklighetsinnehåll än vad jag tycker den gör just nu när det gäller Ragnhild Pohankas argumentation. Jag skall över huvud taget inte diskutera sakfrågan: om vi skall vara med i Schengen eller inte. Där har vi säkert olika uppfattning, men vi återkommer med den frågan till våren när avtalet kommer tillbaka för ratificering. Jag vill ta upp två andra saker. Det ena är att jag vill förvissa kammaren om att Ragnhild Pohankas uppfattning inte är den allena saliggörande. Det finns flera vinklar på detta hos kammarens ledamöter; det utgår jag från. Det andra är en viktig sak. Jag tyckte att jag hörde Ragnhild Pohanka säga att hela Schengensamarbetet har omgärdats av hemlighetsmakeri och hokuspokus. Såvitt jag vet har den här kammaren varit inblandad i diskussioner om Schengensamarbetet vid åtskilliga tillfällen. Jag tycker inte heller att den svenska regeringens förhandling i Schengen har varit särskilt hemlig. Jag har fått reda på den, och många där hemma har också fått reda på den. Miljöpartister hemma i Blekinge har haft reda på att vi håller på att förhandla om Schengen och har hållit på och skrivit insändare hela hösten - så särskilt hemligt är det här inte. Jag tycker att vi skall klä av debatten, komma in på sakligheterna och lämna den här hemlighetsmakeribluffen bakom oss, Ragnhild Pohanka. Då tror jag att vi får en saklig och fin debatt kring huruvida vi skall vara med i Schengen eller inte när den väl kommer.
Fru talman! Den första frågan hörde jag inte. Men när det gäller hemlighetsmakeri har jag rätt. Jag vill också påstå att de saker jag framfört i dag är sakliga. Det är en väldigt märklig debatteknik att påstå att de inte skulle vara sakliga. Det har varit hemlighetsmakeri under så gott som hela utarbetandet av Schengenavtalet. Nu har vi fått insyn i det mesta; det har Magnus Johansson alldeles rätt i.